Fru talman! Vi vet alla att vi kan mäta segregationen i vårt land på många olika sätt. Vi kan mäta den i arbetslöshetsstatistik, vi kan se den i socialbidragsberoende, i ohälsa, i språkkunskaper, i valdeltagande och aktivitet i det demokratiska samhället. Regeringens ambition är att minska segregationen i hela vårt land. För det krävs både generell politik och generella insatser men också riktade åtgärder till dem som bäst behöver det och till de områden som har de största problemen. En sådan riktad åtgärd är de avtal som staten nu skriver med de sju kommuner som jag pekat ut i mitt svar. Det betyder inte att jag inte delar er uppfattning om att det också finns problem i andra delar av vårt land och i alla kommuner. Jag är medveten om att fler kommuner behöver extra stöd i sitt arbete för att motverka segregationen. Svaret på frågan om jag är beredd att vidta åtgärder i vid mening och med all kraft för att motverka segregationen i vårt land och om jag är beredd att vidta speciella åtgärder för att komma till rätta med utanförskapet och för att vända misstro till tilltro och förtroende - för det är mycket det det handlar om i vårt arbete - är ja. Vi genomför riktade åtgärder i de sju kommunerna. Vi fattar generella beslut, men vi tar också en hel del hänsyn till de engagemang och idéer som finns lokalt. Det betyder att de avtal som vi skriver ser väldigt olika ut, för idéerna kommer från människor som bor där, är engagerade och involverade. Nästa steg är att låta fler kommuner komma med i det samarbetet och i det arbetet. Det finns problem även i andra delar av vårt land och i andra kommuner. Vi är medvetna om det. Vi har börjat i de sju kommuner som jag pekat ut i storstadspropositionen därför att där är situationen extra svår, och där är det extra viktigt att åtgärderna kommer i gång snabbt. Men självklart finns det fler kommuner som behöver vårt stöd. Det finns fler kommuner som har lokala idéer på hur vi kan utöka samarbetet och hur man därigenom kan komma längre med de resurser som redan finns lokalt. Vi är beredda att också titta på lokala förslag till lösningar för att motverka segregationen i alla delar av vårt land. Jag är beredd att återkomma till de kommuner som får teckna avtal efter det att de sju i propositionen utpekade avtalen är undertecknade.
Fru talman! Jag vill än en gång tacka för svaret. Det känns hoppingivande för kommunalpolitikerna i Fru talman! Förhållandena i Landskrona är i många hänseenden desamma som 1997. Mycket har gjorts, men mycket återstår att göra. Slutredovisningen, som statsrådet nämner i sitt svar, är nu gjord. Den är gjord av två sociologer Anders Hedén och Peter Arvidsson vid Lunds universitet. Jag ska överlämna den till statsrådet efter debatten, den blev klar i förra veckan. Det finns mycket, och det här är inte en fullständig redovisning, den kommer senare. Jag vill ändå återge en skrivning i redovisningen av Eva Öresjö, som har forskat i förändringsarbete i utsatta bostadsområden: Att på lokal nivå arbeta med förvandling och förnyelse av våra mest utsatta stadsmiljöer är som att simma mot tidvattnet, som att hålla mot de starka socio-ekonomiska krafter som hela tiden utgör ett hot mot det mest utsatta i våra stadsmiljöer. Misslyckas vi med detta kan den sociala nedbrytningsprocessen snabbt accelerera. Jag skulle vilja säga så här: Landskrona kommun ligger redan i vattnet. Det är bara att fortsätta att simma, men Landskrona behöver hjälp för att komma i land. Jag måste säga att jag uppfattar svaret från statsrådet så att Landskrona kommer att få del av storstadspengarna när avtalet är klart med de sju nämnda kommunerna. Tack än en gång!
Fru talman! Det är mycket hoppingivande när integrationsministern här säger att hon är beredd att vidta en mängd olika åtgärder. Men jag skulle vilja fråga: Är integrationsministern beredd att ge den verkliga makten till människorna, till människorna som är i utanförskapet i dag så att de själva har möjlighet att påverka vilken utbildning de ska gå, hur de ska kompetensutvecklas, hur de ska kunna få sin svenskundervisning på bästa sätt? I dag är det på många håll så att det sitter, i all välmening, beskäftiga tjänstemän och talar om för folk vad och hur de ska lära sig och vilka kurser de ska gå. Är integrationsministern beredd att ge den verkliga makten tillbaka till människorna? Jag skulle också vilja få lite tydligare utklarat om integrationsministern är beredd att samordna pengarna, som i dag går till a-kassa, försäkringskassa och socialbyrå, på ett sådant sätt att den verkliga makten över pengarna ligger lokalt. Jag menar att ansvaret för en del pengar kan lyftas av från Arbetsmarknadsverket, så att man lokalt kan hantera arbetslösheten där den finns, nära människorna. Är integrationsministern beredd att vidta dessa åtgärder?
Fru talman! Syftet och poängen med storstadspolitiken är just att samordna pengarna, ge mer inflytande lokalt och utöka samarbetet mellan lokala myndigheter för att använda de gemensamma resurserna bättre, längre och effektivare. Det betyder att vi samarbetar mer med myndigheter också på nationell nivå för att underlätta att lokala idéer genomförs och förverkligas. Det som är inspirerande med de avtal som har skrivit hittills är att det här finns en bred flora av idéer, förslag och åtgärder som man vill genomföra på lokal nivå. Sedan kan vi ibland fråga oss, som man gjorde i Svenska Dagbladet i dag, om en del av idéerna i föreningslivet är riktiga, som Cirkus Cirkör. Mitt svar på den frågan är: Ja, om människor lokalt tror att det här är någonting som vänder vår utveckling. Om föreningslivet kan utöka möjligheterna för folk att komma in i det offentliga samhället, få en tilltro till det demokratiska arbetet och öka självförtroendet, så är självfallet föreningslivet en viktig del i de storstadsavtal som vi nu tecknar. Tanken är att den verkliga makten ska finnas hos människorna, hos föreningarna och hos de kommuner som vi skriver avtal med. Vi har från regeringens sida en stor öppenhet och lyhördhet för detta när vi tecknar avtalen. Men jag är övertygad om att alla de människor som berörs av storstadsavtalet, trots de riktade åtgärder som nu vidtas, i stor utsträckning är i behov av den generella välfärden och de generella beslut som är en grundtrygghet för oss alla. Det finns inget motsatsförhållande mellan generella beslut och riktade åtgärder. I avtalen hittar vi en balans mellan de båda. Min ambition är att när de första avtalen är undertecknade återkomma till de kommuner som tidigare har fått s.k. Blommanpengar med en inbjudan till samarbete kring de pengar som finns för storstadspolitiken.
Fru talman! Jag skulle bara vilja kommentera det som statsrådet nämner om föreningslivet. Jag tror också att det är oerhört viktigt att föreningslivet får större möjligheter att delta i det här arbetet. Vi kan se hur föreningslivet under hela efterkrigstiden i vårt land har varit med och byggt upp den generella välfärd och den utbildningsnivå som de svenska medborgarna har fått. Detta gäller även de nysvenskar som kommit hit, och det välkomnar jag.

Fru talman!

Införandet av budgetlagen och den nya budgetprocessen ställer ökade krav på en löpande uppföljning och prognosverksamhet när det gäller den statliga budgeten. En av de främsta orsakerna är att det statliga utgiftstaket och ramarna för utgiftsområdena inte får överskridas. Regering och riksdag behöver därför följa budgetens utveckling och, om nödvändigt, vidta budgetkorrigeringar. Eftersom många av länsstyrelsernas och de regionala självstyrelseorganens projekt är fleråriga, har riksdagen beslutat att införa ett bemyndigandesystem för anslaget Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Detta är också vad budgetlagen föreskriver, eftersom anslagen ska återspegla vilka utgifter som t.ex. olika myndigheter har ett visst år. Bemyndigandesystemet för detta anslag ställer därför ökade krav på NUTEK:s, länsstyrelsernas och de regionala självstyrelseorganens planerings och prognosförmåga. Anslaget för år 2000 ska användas till att betala ut medel under år 2000 på grund av beslut fattade under detta eller tidigare år. Bemyndigandet anger möjligheten att fatta beslut år 2000 som medför utbetalningar under kommande år. Beslutskapaciteten för år 2000 samt möjligheterna för länen att betala ut stöd avgörs alltså bl.a. av hur mycket beslut länen har fattat under år 1999 och tidigare år och vilken utbetalningsprofil dessa beslut har. Systemet förutsätter att utbetalningsprofilen är någorlunda jämn över tiden. Regeringen har givit Ekonomistyrningsverket, ESV, i uppdrag att bl.a. se över om den nuvarande bemyndiganderamen inom anslaget är väl avpassad till de anslagna medlen, med särskilt beaktande av de olika stödens utformning och syften. Ekonomistyrningsverket ska dessutom lämna förslag till alternativa utformningar och omfattning av systemet som så långt möjligt bidrar till att skapa ett ändamålsenligt system. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 2 maj 2000. Ekonomistyrningsverket har i en delrapport bl.a. uttalat att bemyndiganderamen bör ökas. Regeringen avser att i vårpropositionen återkomma till riksdagen i denna fråga. Länsstyrelsen i Kronobergs län har liksom övriga län fått ett ökat anslag år 2000 jämfört med år 1999 och en minskning av bemyndiganderamen. Länsstyrelsen i Kronobergs län har inte fått en lägre tilldelning av anslag eller bemyndiganden år 2000 än övriga länsstyrelser, dvs. att länet är lika regionalpolitiskt prioriterat år 2000 som år 1999. Eftersom Ekonomistyrningsverket för närvarande ser över systemet och regeringen noga följer detta arbete kan jag inte i dag säga om bemyndigandesystemet kommer att förändras och hur eventuella problem som uppkommit i Kronobergs län ska lösas.
Fru talman! Innan jag går in på interpellationen skulle jag allra först vilja tacka fru talman för en mycket trevlig och fin fredag, ungdomens riksdag. Det är för mig faktiskt en liten pärla som jag trär på det minneshalsband som jag, även om jag är man, kommer att bära från riksdagsåren. Även om det inträffade en liten fadäs med voteringssystemet så stör det inte bilden. Jag var verkligen glad när jag for hem i fredags kväll för de fina ungdomarna och deras uppträdande, sätt att vara, debattera osv. Alla medarbetare är också värda ett gott och stort tack. Tack så mycket! Så till interpellationen. Tack för svaret. I mitt uppdrag som ledamot av länsstyrelsens förtroendemannastyrelse i Kronobergs län har jag mött frågan om användningen av anslaget A 1, Allmänna regionalpolitiska åtgärder och bemyndigandesystemet. Det är inte så att länsstyrelsens tjänstemän har sänt ett skickebud med mig, utan interpellationen är skriven utifrån en känsla av bekymmer vid hanteringen av projektansökningar som länsstyrelsen har att ta hänsyn och ställning till. Det är inte heller så att jag tror att Länsstyrelsen i Kronoberg är särbehandlad, inte alls. Nej, men jag blir bekymrad när jag ser hur projektägare sätter i gång sina projekt, kanske anställer folk, planerar inköp och gör beställningar - ja, får i gång en verksamhet. Projektägaren behöver då pengar. Han har fått meddelande om ett beslut innebärande si eller så många kronor som medfinansiering från länsstyrelsen. Har vi då inga likvida medel att betala med, hur går det då? Som jag har förstått bemyndigandesystemet kommer problemen att växa så länge skillnaden mellan anslaget och bemyndiganderamen är för stor. Därför förvånar det mig att Ekonomistyrningsverket talar om att öka bemyndiganderamen. Enligt mitt synsätt borde ramen antingen minskas eller anslaget ökas så att ram och anslag närmar sig varandra. Den PM som jag har fått mig till del av bl.a. RUT har gjort mig ännu mer bekymrad. Jag har ett diagram som utvisar t.ex. hur ställningen var den 31 december Låt oss nu, herr näringsminister, anta att vi betraktar hela landet som ett län. Då finns det den Beslutskapaciteten, dvs. kvar att besluta om i nya anslag är då skillnaden, nämligen 55 miljoner kronor enligt reglerna. Anslaget för år 2000 är 888 miljoner kronor. Om skulden skulle betalas omgående fattas det 260 miljoner kronor. Låt oss säga att vi betalar av på skulderna, på den ingående skulden för 1999, med 500 miljoner kronor. Vi betalar ut det beslutade anslaget som projektägaren redovisar på rätt sätt enligt reglerna. Då finns det 388 miljoner kronor kvar av anslaget. Skulden minskar ju från 1 138 miljoner kronor till 648 miljoner kronor. Enligt systemet ökar beslutskapaciteten samtidigt med 500 miljoner kronor. Vi kan besluta om nya anslag på sammanlagt 555 miljoner kronor i vår länsstyrelse. Vi håller oss fortfarande inom bemyndiganderamen på 1 203 miljoner kronor, och den får inte överskridas. I likvida medel har vi nu kvar 388 miljoner - 888 miljoner kronor minus 500 miljoner kronor - att betala med på en ökande skuld. Så kan vi gå något varv tills våra likvida medel är slut och skulden är lika stor som bemyndiganderamen. Vad svarar då "vår länsstyrelse" om, eller när, man inte har pengar i kassan att betala projektägare som behöver ha pengar till nyanställdas löner eller liknande? Min fråga i interpellationen kvarstår således, och jag pressar näringsministern något på ett svar. Vad ska vi göra?
Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att bemyndigandesystemet kom till därför att man skulle kunna fatta långsiktiga beslut. Vi hade det förhållandet tidigare att när man beslutade om projekt betalades det av med en gång och sedan skrev man av det. Det blir väldigt besynnerligt om man jämför med t.ex. en investering i näringslivet. Då betalar man av en viss summa enligt en plan. Därför införde man det s.k. bemyndigandesystemet. Tanken bakom bemyndigandesystemet är att det ska röra sig om långsiktiga beslut. Det är ju inte så med den uppräkning som Harald Bergström gör här, att man ska betala alla skulder med en gång, utan det handlar om på hur lång sikt som man har gjort detta. Det är det ena som jag vill säga. Det andra som jag vill säga är att när det gäller den anmälan som har gjorts från Ekonomistyrningsverket om att man vill öka bemyndiganderamen gäller det i första hand Norrland eller skogslänen. Det är där som det inte stämmer med den bemyndiganderam som man har i dag. En utökning av bemyndiganderamen för just skogslänen skulle betyda väldigt mycket för dem. Om detta har samma betydelse för Kronobergs län kan jag inte uttala mig om. Anslagsmedel år 2000 på grund av beslut som fattats under tidigare år - om jag nu håller mig till sammanlagt 11,8 miljoner kronor. Det kan däremot klart bli problem med beslut som fattas år 2000 och som också börjar att betalas år 2000. Det är där som problemet ligger, och det kan vi vara överens om. Som jag sade håller vi nu på att bereda detta inom Regeringskansliet. Jag avvaktar den utredningen och de bedömningar som Ekonomistyrningsverket nu ska göra och som kommer att lämnas över till Regeringskansliet. Därefter ska jag återkomma. Jag känner väl till det problem som Harald Bergström tar upp. Men jag tror att man nu måste försöka att finna lösningar som dels gör att man långsiktigt kan planera, dels gör att man inte hamnar i den situationen att det uppstår en differens mellan bemyndiganderamen och de länsanslag som man har. Vi är överens om det. Låt oss titta på det, så återkommer jag.
Fru talman! Ja, jag är överens med näringsministern på många punkter. Jag är mycket väl medveten om, herr minister, att jag gjorde en extrembeskrivning genom att betrakta riket som ett län. Planeringsproblemen för att man ska få en långsiktighet i det hela är inte så enkla. De är inte oöverstigliga, men de är kluriga. Det är ju projektägarna som ska bedömas. Man ska bedöma hur mycket pengar som de gör av med för att de ska ha rätt att få ut mera pengar. Nåväl, låt oss vara överens om det och om att skillnaden mellan - enligt vad Nutek redovisar för vårt län och för flera andra län - bemyndiganderamen och anslaget bör minska. Så långt är allt gott och väl. I en PM från den 12 februari 1999 skriver Näringsdepartementet att man kan förutse en minskande beslutskapacitet under 1999 beroende just på att man har en lite större bemyndiganderam om man drar på sig en skuld. Som jag ser det får man år 2000 ett ytterligare bekymmer på halsen, och det är tillväxtavtalen. A 1-anslaget ska ju användas till att medfinansiera projekt inom ramen för tillväxtavtalen. Där finns inga nya pengar. De fria medel som vi har i länen av det s.k. tillväxtkapitalet är i allt väsentligt kopplade till A 1-anslaget Regionalpolitiska medel. Det finns en del också hos länsarbetsnämnderna. Men i Kronobergs län - det är den referensram som jag enklast kan överblicka - är beslutskapaciteten för att medfinansiera projekt inom ramen för tillväxtavtalen besvärande liten för oss. Det bekymrar mig faktiskt. Vad ska vi göra åt det, herr minister?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att det inte blir någon speciellt seriös diskussion om man gör sådana extrema beskrivningar. De har inte mycket med verkligheten att göra. Det tror jag att vi också kan vara överens om. Det skiljer sig mellan de län som har långsiktiga projekt som är dyra. Där måste skillnaden mellan länsanslaget eller det som är budgeterat och bemyndiganderamen vara ganska stor. Om man däremot har väldigt kortsiktiga projekt hamnar man på den andra sidan. Där måste likheten mellan bemyndiganderamen och länsanslaget vara ganska liten. Det håller vi nu på att se över, och jag återkommer när jag kan säga hur det blir och när jag har fått in yttranden från Tillväxtavtalen kommer i många fall att kopplas till EU:s strukturfonder. Där kommer man in på diskussionen om medfinansiering. Men arbetsmarknadspolitiska medel kommer också att kunna användas. Man kan alltså inte bara koncentrera sig på länsstyrelsens pengar. Tanken är också att alla aktörer som finns inom länet eller regionen ska kunna använda även arbetsmarknadspolitiska pengar. Jag har ju ett förflutet som landshövding och har varit med om dels det gamla systemet, dels det s.k. Problemet med det gamla systemet - och nu är jag i Norrbotten och inte i Harald Bergströms län, därför handlar det om lite mer pengar - var att om man bestämde år ett att man skulle starta ett projekt på exempelvis 50 miljoner, lade man ut det på tre år. Sedan kom man till år två. Då utformade man ett projekt på 50 miljoner till och lade ut det på tre år. Till slut hade man en mängd pengar som redan hade så att säga avregistrerats som betalda, men de hade aldrig betalats. Pengarna låg och vilade. De var aldrig betalda. Poängen med bemyndigandesystemet var just att man skulle kunna göra långa planeringar och inte hamna i det läget att man rycker undan 50 miljoner från statskassan, men pengarna ska inte betalas ut förrän om tre eller fyra år. Då får jag den här möjligheten. Det är ett bra system. Det har visat sig nu att det som alla system, även de bra, har några fläckar och hål. Det är det vi ser över nu. Det är också det jag senare vill återkomma till.
Fru talman! Jodå, jag är medveten om att näringsministern hade helt andra summor att röra sig med i Norrbotten. 160 miljoner 1999 i stället för 6 miljoner, som vi hade i Kronobergs län. Jag är medveten om att det kan behövas sådana här system som just ger en planeringshorisont med budgettak osv. Men poängen är ju att det är lika bekymmersamt för de små länsstyrelserna med de små medlen när projektägare får det knapert och har problem med att betala lönen till dem de anställer till sitt projekt. Det är inte alls enkelt att förklara detta. Det är det som är utgångspunkten för min fråga, trots att jag som sagt mycket väl vet att det kan behövas olika tak i olika delar av landet. När det gäller att man har mer pengar än bara de regionalpolitiska medlen nämnde jag länsarbetsnämndens pengar. I Kronoberg är de ungefär 100 miljoner. Av dem kan man, såvitt jag vet och har fått klart för mig efter interpellationen, använda någonstans kring 6-7 % för medfinansiering. EU-pengarna, strukturfondspengarna, finns också. Det är heller inga svindlande summor. Det är, om jag minns rätt, 13 miljoner för år 2000. Det är alltså ganska små summor det handlar om, om man jämför med Norrbotten. Det är naturligtvis mindre projekt som vi kan syssla med. Men även vi behöver tillskott till sysselsättningen, och det har vi också fått naturligtvis. Tack!
Fru talman! Några ord, så att det inte blir några missförstånd. Arbetsmarknadssituationen är helt annorlunda i Kronoberg jämfört med Norrbotten. Det är det ena. Det andra jag återigen vill ta upp är att det här gäller att få ett system där man kan göra långsiktiga planer. Det har varit önskvärt och det har vi också åstadkommit med detta bemyndigandesystem. Som jag sade tidigare ser vi nu över detta system. Men låt oss inte hamna i den situationen att den stora diskussionen för Sverige, Kronobergs län och Norrbotten handlar om hur bemyndigandesystemet ska se ut. Låt mig ändå få avsluta med att det går bra för Sverige. Även i Kronobergs län ser vi hur arbetslösheten minskar, hur sysselsättningen ökar och inte minst hur tillväxten ökar. Det sker nu även i skogslänen. Det är det viktiga att koncentrera sig på. Detta är självklart inte ett försvar för att vi inte ska se över systemet. Det gör vi nu, och jag ska be att få återkomma till detta både till Harald Bergström och till denna kammare. Tack så mycket!

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet Wärnersson för svaret. Det är väldigt tydligt när det gäller min fråga om att se över principerna, och det avser statsrådet alltså inte att göra. Efter att ha tagit del av hela svaret förstår jag varför principerna inte kommer att ses över. Ytterst beror detta tydligen på att det råder total principlöshet på det här området. Statsrådet anför i svaret att det å ena sidan är skolhuvudmännen som har ansvaret för att eleverna får nödiga läromedel. Å andra sidan säger skolministern att den enskilde läraren har ansvaret. Samtidigt, å tredje sidan, skulle man kanske kunna säga, tillåter för att inte säga uppmuntrar Skolverket sponsring av läromedel som, i det här fallet, är framtagna av en dagstidning. Det omvända förhållandet vore, enligt min mening, det naturliga, dvs. att ett företag sponsrade och bidrog med material och Skolverket ansvarade för innehållet. Här har det varit precis tvärtom. I min värld betyder ett statligt myndighetsengagemang ett slags garanti för kvalitet. Eftersom boken automatiskt distribuerats till alla elever i årskurs 1, kommer lärarens, såväl som huvudmannens, inflytande att vara tämligen begränsad. Känner skolministern till att en majoritet av gymnasiets elever inte studerar ämnet historia? Hur är det tänkt att de eleverna ska få tillgång till handledning i studierna av Aftonbladets bok så att de utvecklar kunskaper? Tycker verkligen skolministern att det är rimligt att Skolverket medverkar till att distribuera text som man ej har ansvar för och kontroll över? Kan statsrådet tänka sig att Skolverket tillsammans med t.ex. kärnkraftsindustrin ger ut en bok om energi? Eller kan statsrådet tänka sig att Skolverket tillsammans med läkemedelsindustrin ger ut en bok om etik vid läkemedelsprövningar? Kan statsrådet tänka sig att Skolverket tillsammans med Scientologerna ger ut en bok om religionsundervisning? Fortfarande ska det vara fråga om ansvar för distribution men inte innehåll. Jag vill poängtera att jag tycker att sponsring av böcker kan vara bra, men då måste myndigheten också ansvara för innehållet. Varför tycker skolministern att just Aftonbladets bok är värd detta stöd? Varför inte någon annan? T.ex. har Göteborgsposten också gett ut en millenniebok. Det finns säkert andra. Fru talman! De flesta elever i gymnasieskolan får låna sina läroböcker. Vissa får inte tillgång till någon lärobok alls i vissa ämnen. Det innebär att den bok man får behålla är någonting bra och unikt, och den boken får stor betydelse just tack vare dess tillgänglighet. Genom att Skolverket framstår i text utanpå boken som ansvarigt ges Aftonbladets bok en legitimitet och en trovärdighet som andra lobbyisters böcker saknar.

Fru talman! Det är alldeles utmärkt att Skolverket går vidare med det speciella uppdraget. Jag tror att skolministern och jag kan vara alldeles överens om att undervisning i nutidshistoria och demokratins grunder är avgörande och viktig. Därför ställde jag frågan till skolministern om skolministern är medveten om att en majoritet av eleverna i gymnasiet faktiskt inte har historieundervisning och inte inom det ämnet kan tillgodogöra sig kunskaperna. Det går naturligtvis att säga att det går att göra i samhällskunskapsundervisningen. Men samhällskunskapsundervisningen har samma kursplan för alla linjer i gymnasiet. Det är inte mycket utrymme att tränga in nya saker där. Det är ett litet bekymmer. Därför är det viktigt att de läromedel som distribueras i Skolverkets regi är bra och objektiva. Det är mycket möjligt att boken är bra och objektiv. Jag diskuterar principerna, statsrådet. Då handlar det inte om principen att styra detaljer, utan principen hur man ska göra för att läromedel ska vara bra och opartiska. På vilket sätt läromedel ska utformas är en sak som både regering och riksdag har anledning att ta ställning till. Jag är av uppfattningen att en myndighet kan vara ansvarig för innehållet men att det kan finnas en sponsor som sköter själva produktionen godkänt av myndigheten. Här har man faktiskt gjort tvärtom. Jag vill fråga statsrådet Wärnersson om hon är beredd att vidta några åtgärder för att ändra på det så att det blir tydliga principer för vem som har ansvaret för vad i skolan.

Fru talman! Kan jag då tolka skolministerns senaste inlägg som att Skolverket faktiskt är ansvarigt för innehållet i boken och att det är en olycklig formulering på pärmen där det framgår att Skolverket ansvarar för distributionen och Aftonbladet för innehållet? Det har blivit fel. Är det så det förhåller sig? Den viktiga bärande principen när ett riktat material skickas ut i ett speciellt ärende som ska ha ett speciellt syfte är att den myndighet som ansvarar också är ansvarig och har kontroll på innehållet. I övrigt måste skolministern och jag vara totalt överens om att det ska finnas en mångfald och ett utbud, att man ska använda tidningarna, Internet och allt material som finns. Jag är för en stor valfrihet när det gäller innehållet i undervisningsmaterialet. Men när staten bestämmer sig för att göra en riktad insats på ett visst område behöver man veta vad det är man skickar ut. Är vi överens om att det är en olycklig formulering, skolministern?

Fru talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om regeringen kommer att tillåta att de av riksdagen bestämda utgiftstaken överskrids och om regeringen kommer att dra tillbaka redan beslutade utgiftsökningar om utgiftstaken hotas. Utgiftstaket för staten är ett mycket allvarligt menat budgetpolitiskt åtagande för regeringen. Sedan 1994 har regeringen framgångsrikt styrt finanspolitiken med hjälp av kvantifierade budgetpolitiska mål. De två budgetpolitiska mål som regeringen föreslagit och riksdagen ställt sig bakom ligger fast: 1. Den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. 2. De takbegränsade utgifterna ska rymmas inom beslutade utgiftstak för staten. Utifrån dessa två övergripande mål har årsvisa precisa budgetmål lagts fast. Resultatet har varit bra; samtliga utfallsår har de budgetpolitiska målen uppfyllts. Det gäller 1997, 1998 och 1999. För tillfället pågår i Regeringskansliet ett intensivt beräknings och prognosarbete. I vårpropositionen kommer regeringen att presentera beräkningar för de takbegränsade utgifterna åren 2000-2003. Om budgeteringsmarginalerna senare skulle visa sig vara otillräckliga för dessa år avser regeringen att vidta ytterligare åtgärder eller föreslå riksdagen nödvändiga åtgärder så att de budgetpolitiska målen klaras.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
Vi kan konstatera att under 90-talet sanerades statens finanser. Bosse Ringholm och jag kan säkert tillsammans med många andra träta om vad som hände före 1994 och efter 1994, men det är i grunden en rätt meningslös debatt. Det som är det viktiga är att se hur politiken nu förs. Vi ser de senaste åren att utgiftsutvecklingen har börjat öka, att vi snart är tillbaka i en situation där vi har samma känslighet i de offentliga finanserna som vi hade i början på 90-talet. Vi ser också hur den politiska debatten förs, inom socialdemokratin och från socialdemokratins olika stödpartier. Vi ser också hur finansministern lovar att använda nya pengar till nya reformer och nya utgifter. Mot den bakgrunden är det viktigt att precisera frågan om regeringen verkligen kommer att hålla utgiftstaken. En av de första frågorna jag därför vill ställa till finansministern är: Tänker ni hålla de utgiftstak för 2000, 2001 och 2002 som riksdagen har fattat beslut om? Jag skulle också vilja ställa en fråga eftersom det har framgått i medierna på olika sätt dels att ni i grunden kommer att höja utgiftstaken, dels att ni kommer att lägga en lång rad olika statliga utgifter vid sidan om det som redovisas i statens budget. Det har ni redan gjort när det gäller Barsebäck och Haningehem, men det framkommer nu också olika uppgifter om att annat tricksande ska förekomma. Därför tänker jag ställa frågan till finansministern: Avser ni att lägga fler statliga utgifter vid sidan av det som är statens offentligt redovisade budget? De här frågorna är relevanta i allra högsta grad, därför att i hela det nya systemet, som är till för att vi ska hålla kontroll över de offentliga utgifterna, över statens utgifter, ingår just detta att vi ska ha utgiftstaken som ett sätt att bestämma hur mycket pengar vi har att göra av med i både högkonjunktur och lågkonjunktur. En regerings allra viktigaste uppgift just nu, när ekonomin går bra, är att se till att hålla i utgifterna, att vi inte hamnar i en situation där känsligheten i statens finanser ökar. I stället är budgeteringsmarginalerna uppätna. Vi ser hur ni lägger in nya utgifter, och sedan hör vi att ni i samråd med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sagt att ni kanske kan justera utgiftstaken lite grann. Men ni säger att det är tekniska förändringar. Om ni säger det klingar det falskt, eftersom ni har lagt in utgifter som ätit upp budgeteringsmarginalerna tidigare. Då går det inte att skylla på att de olika tekniska förändringarna ovanpå detta leder till höjda utgiftstak. Fru talman! Det besked som jag skulle vilja ha från finansministern i dag är: Avser ni att hålla de utgiftstak som riksdagen har beslutat? Hur stora utgifter kommer ni att planera för vid sidan av det som är statens offentligt redovisade utgifter? Hur mycket kommer ni att tricksa?`

Fru talman! Eftersom Gunnar Hökmark har ställt frågan om regeringen kommer att tillåta att utgiftstaken hålls, vill jag påminna om att det är riksdagen som ytterst tar ställning till eventuella åtgärder för att klara att hålla utgiftstaken. Därför är det intressant att inte bara analysera vad de båda partier som samarbetar med regeringen tycker i de här frågorna. Det är också intressant att studera vad den borgerliga oppositionen säger. Jag ska bara ge ett exempel, som jag gärna skulle vilja höra finansministerns tankar kring. Jag slog upp de olika betänkandena och såg att moderaterna i december föreslog för i år ett sänkt utgiftstak på utgiftsområde 10, som handlar om bl.a. sjukersättning - ett av de mer problematiska områdena - på minus 12 miljarder. För åren 2001 och 2002 lade de i vårbudgetbetänkandet förra året ett minus på 17 miljarder år 2001 och på 20 miljarder år 2002. De hade en våldsam glädjekalkyl, där de bl.a. hade lagt in effekter av en karensdag. Det påverkar ju över huvud taget inte på utgiftssidan utan på inkomstsidan, så de hade räknat fel. Jag försökte göra en grov kalkyl: Skulle de ha klarat det här? Om vi dessutom skulle få svårt att hålla just det utgiftsområdets tak skulle Moderaterna vara tvungna att sänka sjukersättningen till nivån 45 50 %. Jag tror inte att Moderaterna någonsin skulle klara av det. Jag tänker inte kalla Folkpartiet ett stödparti till Moderaterna, för jag vill inte förolämpa Folkpartiet på det sätt som Gunnar Hökmark älskar att förolämpa oss. Jag tror alltså att Moderaterna skulle få ganska svårt att förankra detta i de borgerliga samarbetspartierna. Jag ber alltså om finansministerns kommentarer till denna lilla analys. Jag vill också ställa en annan fråga till finansministern. Den föregående finansministern, Erik Åsbrink - om jag nu ska citera honom för en gångs skull - jämförde på ett möte i Nationalekonomiska föreningen utgiftstaken med skyskrapor i Tokyo. Han sade att man måste bygga skyskraporna i Tokyo så flexibla att de skulle kunna tåla jordbävningar, åtminstone begränsade jordbävningar, utan att rasa ihop. Han varnade också för ett alltför doktrinärt tolkande av utgiftstaken. Man måste också kunna förklara för folk, som det är just nu när inkomsterna ökar oerhört starkt och utgiftstaken ska ligga oerhört stilla, att budgetlagen faktiskt tillåter en viss rörlighet. Regeringen har rättighet att tolka utgiftstaken på olika sätt. Jag tror att vi i den nuvarande, ansvarsfulla majoriteten, som ju tänker ta ansvar för den offentliga ekonomin sammantaget, gör klokt i att inte vara alltför retoriskt doktrinära på det sätt som den borgerliga oppositionen är, utan verkligen noga tänka igenom hur vi ska framställa det här på ett pedagogiskt och vettigt sätt.

Fru talman! Det finns ett problem med denna konstruktion. Ett parti sitter i regeringen, och träffar sedan överenskommelser med två andra partier. Vi i den äkta oppositionen har aldrig någon möjlighet att ställa de andra inom majoriteten till svars, så detta är en bra form. Det är alldeles extra lägligt att Johan Lönnroth är här. Jag vill bara påminna om vad som har hänt. Jag tycker att det är ett väldigt bra svar som finansministern har gett på själva frågorna. Utgiftstaken ska hållas. Det har ni tidigare också gjort stora ansträngningar för att uppnå. Men det finns ett fundamental fel i hanteringen av frågorna. Ni har nämligen först satt sprätt på budgeteringsmarginalen - det som ska garantera den flexibilitet som Johan Lönnroth pratar om. Det är det utrymme man ska ha för oförutsedda händelser. Det har ni ätit upp med beslutade reformer. När man har behövt använda marginalen har regeringen - inte riksdagen - tillgripit begränsningsbelopp, indragna anslagsbehållningar och annat, dvs. gjort rena rama tokbesparingar. Det har man gjort på egen hand, och det har varit väldigt bråttom. Man har fått ta pengarna där det har varit fysiskt möjligt och kanske inte där det har varit sakligt mest motiverat. Det beror just på att man först bestämmer ett utgiftstak, och sedan försöker man trycka in för mycket under det. Man förmår inte att prioritera, utan när det kommer önskemål från höger och vänster ger man efter och sätter sprätt på budgeteringsmarginalen. Det är ett mycket dåligt sätt att sköta utgiftstaken. Den andra dåliga delen är att man försöker lägga saker utanför. Det gäller allt från Botniabanan, som kom till redan innan utgiftstaken fastställdes, till det bisarra sättet att kalla bidrag för avdrag och därmed redovisa minskade skatteintäkter i stället för bidrag i t.ex. arbetsmarknadspolitiken. Det är också ett sätt att kringgå utgiftstaken. Då är det mycket intressant att Johan Lönnroth är här. Efter det att ni har träffat era överenskommelser, som vi kan läsa om i tidningarna och se om på TV, pratas det från regeringens sida om att taken ligger fast och att de är hårda, medan det från Vänstern pratas om att det är mjuka, läckande och lite trasiga tak. Det är inte så noga med taken. Nu när det är herrarna som har tagit över den ekonomiska politiken ska man kanske inte förvånas över att man kommer in på ROT-termer. Förut pratade vi om att städa i statsfinanserna, men nu ska det vara läckande tak. Jag vill bara påminna om det som Anne Wibble brukade säga, nämligen - jag tror att det är någonting som herrarna här verkligen borde ta till sig, även om hon inte lyckades klara städterminologin med Ringholms företrädare - att det krävs hårda nypor i den ekonomiska politiken för att försvara mjuka värden. Genom att man vill trycka in så mycket som möjligt redan från början kommer man inte att kunna välja i slutändan. Då kommer man återigen att få göra sådant som att abrupt skära ned på biståndsutbetalningar och ta pengar från de allra fattigaste sjuka människorna, som inte kommer att kunna ha råd att hämta ut mediciner. Det är den typen av saker som sker därför att ni inte kan ha hårda nypor redan från början. Jag skulle vilja höra om finansministern här kan dementera Vänsterpartiets tal om de läckande taken.
Fru talman! Först vill jag gärna säga att det exempel som Johan Lönnroth tog om moderaternas väldigt låga nivåer på utgiftstaken de kommande åren och hur det exempelvis skulle drabba vår sjukförsäkring kraftigt är väldigt belysande när det gäller moderaternas sätt att hantera budgetfrågor och när det gäller moderaternas sätt att riva ned ett välfärdssamhälle. Jag har två saker att säga. Det ena är att Gunnar Hökmark älskar att tala om det förgångna. Han lever verkligen i det förgångna. Han började med att tala om vad som hände före och efter 1994. Han säger samtidigt att det är meningslöst. Jag ska inte gå in på den diskussionen nu; den har Gunnar Hökmark fört så många gånger. Jag vill ägna mig åt framtiden. Framtiden kommer vi att presentera torsdagen den 13 april i denna kammare. Av respekt för kammaren tänker jag inte presentera innehållet i vårpropositionen förrän torsdagen den 13 april. Diskussionen om utgiftstak och annat får anstå till dess.
Fru talman! Det är självklart att vi ska diskutera framtiden. Det är därför som det är rätt bra om vi också innan regeringen presenterar vårpropositionen kan resonera igenom vad det är för grundläggande principer och riktlinjer som ska gälla. Det är självklart lätt för varje regering att ryckas med när de ekonomiska tiderna är goda, men hela poängen med utgiftstaken är att man inte ska göra det. Man ska se till att man kan stärka statsfinanserna så att man slipper göra saker som slår dumt och felaktigt. Det finns faktiskt en avgörande och grundläggande viktig uppgift i detta. Om man låter utgifterna byggas på - det kan vara små tal hela tiden - hamnar man till slut fel. Det är inte bara det att man inte gör någonting åt skenande utgiftssystem. Där har vi exemplet med sjukförsäkringen just nu. Regeringen har inte sagt någonting om hur man ska få kontroll över den utvecklingen. Man går också vid sidan om på olika sätt. Det som då händer är att man står där när det är sämre tider. Det som OECD har pekat på, Bosse Ringholm, är att vi nu börjar närma oss samma situation som vi var i i början på 1990-talet. De statliga offentliga finanserna har samma känslighet. På sätt och vis kan man säga att vi ser det i dag. När det är goda tider ökar inkomsterna väldigt snabbt. Men när tiderna blir sämre vänder utvecklingen rakt av. Det är mot den bakgrunden faktiskt rätt rimligt att vi även före vårpropositionen diskuterar vilka principer det är som gäller. Det är som bl.a. Karin Pilsäter har noterat här tidigare. Jag vet inte vad jag ska kalla Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ska jag kalla dem koalitionspartier i stället? Där talas det om att vara lite mer flexibel och lägga in nya utgifter, och att man sedan får se hur det går med taken. Från finansministerns sida har det sagts att man ska hålla utgiftstaken. Finansministern behöver inte presentera någonting ur vårpropositionen annat än vilka utgångspunkter regeringen har. Kommer ni att hålla utgiftstaken? Det har att göra med den bedömning vi gör av den ekonomiska politiken i dess helhet. Är det så att vi är tillbaka i en utveckling som vi hade tidigare, som ledde oss in i krisen? Är det så att regeringen tänker se till att vi behåller en stark kontroll över statens finanser? Det har stått så mycket i tidningarna. Det kommer fram så tydligt i Ekonomistyrningsverkets prognoser om att utgiftstaket för 2000 håller på att spräckas att det faktiskt är relevant att vi även innan vi får se vårpropositionen får veta vilka principer finansministern har. Jag ställer därför frågan än en gång. Jag fick inte svar på den tidigare. Kommer regeringen att hålla fast vid de utgiftstak som riksdagen har fattat beslut om?

Fru talman! Först ska jag säga till Karin Pilsäter att också kvinnorna bygger tak i Vänsterpartiet. Det är kanske lite kaxigt att säga att männen städar. Det är kanske inte alltid sant, men vi strävar efter att vara mera mångsidiga på det sättet som ett feministiskt parti. Det är klart att Karin Pilsäter definitionsmässigt har ett övertag i alla debatter där hon talar med tre gubbar. Det inser jag. Sedan är frågan hur vi ska värna de mjuka värden som Karin Pilsäter talar om. Det skulle vara väldigt intressant att höra Karin Pilsäter förklara - om hon har tid att ägna några sekunder i sitt sista inlägg åt det - hur hon ska värna de mjuka värdena ihop med ett parti som inte har några budgeteringsmarginaler över huvud taget och som gör drastiska nedskärningar just på de mjuka områdena, samtidigt som det inte är berett att spara ett öre på försvaret, polisen och rättsväsendet. Hur ska Karin Pilsäter klara att ihop med Hökmark värna de kvinnliga och mjuka värdena? Det skulle jag gärna vilja höra. Till sist vill jag säga att jag vet att det är svårt att få Bosse Ringholm att gå in i den mera principiella diskussionen om taken. Jag har uttryckt mig så att jag tycker att det är klokt att göra taken lite mjukare och lite flexiblare. Det är inte bra att lägga betongtak. Det är väldigt svårt att förklara för folk. Jag tror att det över huvud taget är klokt att undvika att vara doktrinär i den ekonomiska politiken. Den nuvarande majoriteten har ju verkligen städat upp i den offentliga ekonomin. Vi har sunda offentliga finanser nu efter det att de här tre partierna har tagit ett mycket stort ansvar. Då vore det väldigt positivt om också finansministern ville uttrycka någonting positivt om det här med vikten av att göra det hela begripligt för alla de människor som i praktiken ska genomföra den ekonomiska politiken.
Fru talman! Jag noterar att det är någon som kanske borde tala lite mer om utgångspunkterna och göra lite klarlägganden i fråga om hur han ser på att samarbetspartierna, stödpartierna, koalitionsparterna, eller vad man nu vill kalla dem, uppenbarligen har en annan inriktning på den ekonomiska politiken än vad som kommer till uttryck i det här interpellationssvaret. Men finansministern har ju en replik till. Sedan tror jag att Johan Lönnroth kan känna sig alldeles lugn. Om det skulle bli aktuellt tror jag att vi kan hantera moderaterna. Det brukar inte vara lika stora problem som det är att hantera er, vad jag har förstått. Det här är inte riktigt temat för dagens ämne. Men det blir problem om man går in på en sådan linje som ni gör och är för mjuk i händerna när det gäller de ekonomiska frågorna. Det gäller t.ex. att man luckrar upp taken och börjar sväva på målet när det gäller om man ska rätta utgifterna efter inkomsterna eller inte, om man när det är den bästa tiden i fråga om inkomsterna ska göra stora åtaganden för framtiden som man sedan inte kommer att kunna infria. Då hamnar man i den situationen att man måste skära ned på sådant som drabbar folk som har mycket svårt att klara av det. Det är då man blir tvungen att göra mycket akuta och drastiska besparingar. Jag tycker att det är mycket viktigt att ha en budgeteringsmarginal. Jag tycker att den ska vara såpass stor att man rimligtvis också kan täcka in oförutsedda utgifter. Då får man ju inte använda budgeteringsmarginalen till beslutade reformer som ni, som är de som har format majoriteten, har gjort de senaste åren. Därmed klarar man inte de oförutsedda utgifterna. Nu lägger ni visserligen in stora budgeteringsmarginaler men säger också att det är ett reformutrymme. Jag skulle återigen vilja be finansministern om en kommentar till diskussionen om de läckande taken. Nog kan jag spika lite brädor på ett tak, om det är det som det handlar om. Men uppenbarligen har inte Vänsterpartiet i sin feministiska iver eller i någon annan iver kommit så långt som till att just lära sig att man också behöver ha lite hårda nypor om man ska klara av de här frågorna.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig om mitt uttalande vid ett besök vid Ädelfors folkhögskola kan tolkas så att en människas samhällsnytta ska kopplas till vederbörandes arbetsinsats i yrkeslivet? Svaret på Göte Jonssons fråga är naturligtvis nej. Jag vill gärna tillägga att det citat som tillskrivs mig inte är korrekt återgivet. De föräldrar som vill vara hemma för att sköta om sina barn ska naturligtvis vara det. Även om man inte har arbetsinkomster som genererar skatteintäkter tillför man självfallet samhället många andra värden, liksom alla andra föräldrar som passar sina barn. När man talar om barnfamiljernas situation är det viktigt att komma ihåg att det i Sverige ges mycket omfattande stöd till barnfamiljer i form av bl.a. föräldraförsäkring samt barn och bostadsbidrag. Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring som ger småbarnsföräldrar rätt till 64 veckors betald ledighet. Snittet i EU ligger på 20 veckor, och närmast En viktig utgångspunkt i mitt arbete som finansminister är att prioritera åtgärder som leder till uthållig tillväxt, inte därför att det är ett självändamål utan därför att det ger oss alla, staten, kommunerna och individerna, mer resurser. Genom tillväxt får vi mer resurser för att klara dagens och framtidens behov inom områden som skolan, sjukvården, äldreomsorgen och rättsväsendet. Tillväxten är starkt kopplad till den arbetskraft som finns tillgänglig. I den nyligen publicerade Långtidsutredningen visas att vi går mot en period där allt färre ska försörja alltfler som inte arbetar. En stor del av förklaringen är att vi får en större andel äldre och en vårdkrävande befolkning samtidigt som födelsetalen är relativt låga. Vi ser också en oroande trend i att förtidspensioner och långtidssjukskrivningar ökar. Det är därför viktigt att staten stimulerar till ökat deltagande på arbetsmarknaden. Ett led i denna strävan är att införa maxtaxa inom barnomsorgen så att arbete bli mer lönsamt samtidigt som barnfamiljernas ekonomiska situation förbättras. Förslaget motverkar de marginaleffekter som finns i dag för småbarnsföräldrar som vill öka sin arbetsinsats.
Fru talman! Jag har två dokument i min hand. Det ena är Ingegerd Troedssons bok där hon ingående analyserar socialdemokratins familjepolitik genom olika årtionden. Hon pekar på de utomordentligt stora orättvisor som denna familjepolitik har skapat. Hon gör detta utifrån en människosyn som präglas av värme och omtänksamhet när det gäller barnen och familjerna och utifrån hur orimlig den socialdemokratiska familjepolitiken över huvud taget har blivit. Det andra dokumentet är från Vetlanda-Posten och handlar om när finansministern var och talade på en folkhögskola utanför Vetlanda där han rent ut, enligt skrivningen, säger att de som tar hand om sina barn inte ska ha någon ersättning därför att de inte utför ett sådant samhällsnyttigt arbete som genererar inkomster för staten. Nu säger finansministern att han inte har sagt detta, vilket är intressant. Jag vill därför ställa en fråga till finansministern. Innebär detta att finansministern anser att de som tar hand om sina barn utför ett viktigt arbete i hemmet och att det därför finns anledning att ändra på den familjepolitik som missgynnar just dessa familjer? Det intressanta är ju att den familjepolitik och det talesätt som finansministern står för ger uttryck för en mycket rå materialistisk människosyn som det egentligen är utomordentligt allvarligt att vi ska behöva bygga framtidens samhälle på. Att unga familjer i 2000-talets Sverige ska behöva inrikta sina liv på marxistiska dogmer som är baserade på en materialistisk människosyn är en olycka för unga svenska familjer. Tar finansministern klart avstånd från det som står i tidningen? Och är han därmed beredd att också ändra på familjepolitiken? Men det intressanta är ju att det i svaret visar sig att finansministern innerst inne har den uppfattningen. Han säger nämligen att föräldrarna är arbetskraft och att det är arbetskraften som måste utnyttjas. Det är återigen en mycket klart markering när det gäller denna syn på människan och familjen. Vilka signaler ger denna form av resonemang till föräldrar, till handikappade och till sjuka - om man inte betalar så har man egentligen inget samhällsvärde? Har finansministern tänkt på hur långt man kan dra konsekvenser av den formen av uttalande, att man bara sätter en insats i samhället i relation till hur man kan värdera denna insats när det gäller frågan om pengar och skatteintäkter? Det är fullständigt orimligt med en politik som innebär så stora orättvisor som dagens familjepolitik innebär. Det är ändå så, finansministern, att 30 % av barnfamiljerna med barn mellan ett och ett halvt och tre år inte får del av kommunal barnomsorg eller subventionerad barnomsorg, 20 % av barnfamiljerna med barn mellan fyra och fem år och 18 % av barnfamiljerna med barn över sex år. Är det inte rimligt att också dessa familjer får del av det samhälleliga stödet när det gäller vård och omsorg om egna barn? Måste vi inte se till att föra en politik som innebär att det är föräldrarna som vet vad som är bäst för barnen. Det är varken finansministern eller jag som vet vad som är bra för Johanssons, Petterssons och Lundströms barn. Det vet de bäst själva. Är det inte en sådan politik som vi måste forma?
Fru talman! Jag vill tacka Göte Jonsson för att han har väckt denna fråga. Det är angeläget att få svar på den. Jag förstår att Bosse Ringholm i dag tar avstånd från det som sades och som citerades från folkhögskolan i Småland. Dessvärre börjar jag fundera på om han inte omedelbart behöver ta avstånd från sitt svar på interpellationen där följande står: "Även om man inte har arbetsinkomster som genererar skatteintäkter tillför man självfallet samhället många andra värden, liksom alla andra föräldrar som passar sina barn." Jag hoppas att det inte är finansministerns syn på det viktiga arbete som väldigt många föräldrar utför, att det inte består i att man passar sina barn. Finansministern är ju väldigt tydlig i svaret när det gäller att maxtaxan ingår som ett led i strävan att stimulera till ökat deltagande på arbetsmarknaden. Finansministern har förstått vikten av att använda sig av ekonomiska styrmedel för att åstadkomma ett önskat beteende. Men jag tror att finansministern har glömt bort att en anledning till att det föds så få barn, vilket finansministern pekar på som ett problem inför framtiden, är att många föräldrar tycker att det är svårt att få livet att gå ihop med både förvärvsarbete och föräldraskap. Många föräldrar önskar mindre stress i livet och mer tid tillsammans med sina barn. Då tror jag kanske inte att arbetskraftsbristen, som här pekas ut som ett problem, löses bäst genom att man i första hand låter småbarnsföräldrar arbeta mer. Jag tror inte alls att det blir bästa tänkbara utfall ur ett samhälleligt helhetsperspektiv om man har tänkt sig att använda småbarnsföräldrar på det sättet, finansministern. Jag tycker också att det är intressant att Miljöpartiet kommer att finnas med i den här debatten, därför att jag tycker att Miljöpartiet just i maxtaxefrågan verkligen har visat att allt är till salu. Här har man talat om föräldrars valfrihet under en lång rad år, men plötsligt är man beredd att sälja det mesta när man är i ett förhandlingsläge. Det är ett svek från Miljöpartiet. Det ska bli intressant att höra vad Birger Schlaug har att säga. Jag skulle vilja ställa en väldigt konkret fråga till Bosse Ringholm och jag är väldigt angelägen om att få ett svar på den.

Fru talman och finansministern! Alla har vi väl förstått att citat i tidningar ibland kan bli hårddragna. Om finansministern säger att så har det inte uttryckts tycker jag att man ska respektera det. Vi har väl alla blivit utsatta för felcitat och hårddragningar. Jag tycker att det är bra att Moderaterna tillskriver den informella sektorn ett värde men det är också viktigt i det här perspektivet att ha en bra barnomsorg för alla. Därför är det viktigt att kvaliteten inom barnomsorgen kan öka och att människor för rimliga ekonomiska insatser har möjlighet att ha barn på dagis eller t.ex. i familjedaghem, och därför är det viktigt att ha en fördelningspolitisk princip. Vidare tror jag att det är väldigt viktigt att ha en utbyggd pappamånad; detta dels i ett jämställdhetsperspektiv, dels därför att det innebär en möjlighet att sänka arbetstiden och att vara hemma mera hos sina barn. Just när det gäller familjepolitik har Göran Persson sagt att han under den här mandatperioden skulle vilja arbeta för en bredare lösning. De tre partier som nu samverkar är en bra majoritet. Men det var inte så Göran Persson menade i sin debattartikel, utan han avsåg just familjepolitiken. Han nämnde den som ett politiskt område där man skulle kunna ha bredare lösningar. Bredare lösningar i familjepolitiken innebär naturligtvis att man i sådana fall också måste se till att föräldrar som väljer att vara hemma hos sina barn ges en rimlig möjlighet till det - alltså inte bara rätten utan också en rimlig möjlighet. Jag skulle vilja höra hur finansministern ser på följande. Är det, rent principiellt, skillnad mellan att vårda andras barn - att i ett familjedaghem vårda andras barn - och att vårda det egna barnet? Finns det alltså en principiell skillnad där? Är det något som är mer värdefullt i det ena eller det andra rent samhällsmässigt? Nog är det väl lite konstigt här. Om jag lämnar mina barn hos grannen kan hon eller han bli kommunal dagbarnvårdare åt mina barn och om min granne lämnar sina barn till mig eller min fru kan vi bli kommunal dagbarnvårdare åt grannens barn. Då kommer man till slutsatsen om det inte vore rimligt att faktiskt kunna vara dagbarnvårdare formellt även för sitt eget barn och därmed ges en möjlighet att vara hemma. Ett barn leder ju inte ens till halvtid eller så. Därmed är det naturligtvis inte fråga om en jättestor ersättning men väl ett erkännande. Det finns också andra lösningar på detta på sikt, t.ex. att ha dubbla barnbidrag för barn som inte tar del av den kommunala barnomsorgen eller den barnomsorg som kommunen betalar. När man nu ser hur barn har det är det, tror jag, viktigt att inte stimulera ett system som innebär att barn får vara längre på dagis än de i dag är. Det är helt enkelt viktigt med maxtid på dagis, som Barnombudsmannen talar om. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi också börjar sänka arbetstiden. Jag skulle vilja fråga kring principen: Är det stor skillnad mellan att vårda grannens barn och att vårda sina egna barn, och finns det en tanke om att man bör kunna bli t.ex. kommunal dagbarnvårdare också till eget barn?
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att föra en diskussion om allmänna familjepolitiska principer men jag hade ju hellre gjort det utifrån ett material och en utgångspunkt som var korrektare än vad interpellanten använder sig av. Göte Jonsson, jag tycker att det är pinsamt att ställa en interpellation i ett ämne när man vet att det citat som tillskrivs mig har dementerats ett antal gånger och att ändå utnyttja citatet. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Göte Jonsson inte har några riktiga sakargument att föra in i diskussionen. I stället tvingas han på det här pinsamma sättet att använda ett icke korrekt citat. Göte Jonsson säger att jag hållit tal om det här men jag höll inget tal om familjepolitiken. Det är inte sant. Inte ens Göte Jonsson kan hitta det i det ursprungliga referatet. Det var på en fråga som journalisten felaktigt återgav vad jag sade. Jag tycker att det är lite pinsamt att Göte Jonsson gång på gång upprepar felaktigheter och har det som grund för sin diskussion. Jag hade hellre sett en diskussion i sakfrågan, om Göte Jonsson hade bemödat sig om att hålla sig till den. Vad det handlar om och som Göte Jonsson inte för ett ögonblick över huvud taget berör är att det faktiskt finns väldigt många kvinnor som skulle vilja ha möjlighet att komma ut i arbetslivet men som inte har den möjligheten därför att vi har en kombination av exempelvis skattehinder och, framför allt, höga barnomsorgstaxor. Just i Göte Jonssons eget parti, Moderata samlingspartiet, finns det framför allt här i Stockholmsområdet upprörande exempel på oerhört höga barnomsorgstaxor i moderatstyrda kommuner. Därmed skapas väldigt stora trapport för insteg på arbetsmarknaden för de kvinnor som vill kombinera yrkesarbete med att också vårda sina barn. Men de har inte den chansen just därför att Göte Jonssons partivänner sätter upp oerhört höga hinder. Jag tycker att det är lite beklämmande att Moderaterna inte har någon tanke om att försöka åstadkomma valfrihet på det området. Den diskussion som Birger Schlaug tar upp är intressant. Olika kommuner väljer ju olika modeller för utformningen av barnomsorgen. Det som är intressant i sammanhanget är att det - sett till barnomsorgen, förskolan och vanlig dagisverksamhet - också finns ett mått av många pedagogiska inslag som man i och för sig även kan få i ett enskilt hem. Men kanske i kombination med den grupp som man ingår i, tillhör, på ett daghem och den pedagogiska verksamhet som finns där tillförs också ett antal intressanta inslag som är bra från barnens synpunkt. Än en gång åberopar jag vad jag säger i mitt svar. Jag beklagar att Göte Jonsson inte ens kan läsa innantill. Maria Larsson hade i varje fall godheten att citera rätt. I mitt svar står det: Även om man inte har arbetsinkomster som genererar skatteintäkter tillför man självfallet samhället många andra värden, liksom alla andra föräldrar som vårdar sina barn. Det är väl bra att Maria Larsson citerade just det. Jag förstår att det var särskilt riktat till Göte Jonsson som inte riktigt kunde ta till sig interpellationssvaret i det avseendet.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att finansministern säger: Det här har jag aldrig sagt. Således står uppgift mot uppgift. Jag sade redan i mitt första inlägg att då ställer jag följande fråga till finansministern: Är det så att finansministern har uppfattningen att man utför ett värdefullt arbete i hemmet och är då finansministern beredd att se till att man får en rättvisare ordning när det gäller familjepolitiken? Finansministern svarar inte på det. I stället beskyller han mig för att försöka föra en osaklig debatt. Men låt mig peka på några fakta i sammanhanget. Jag har redan sagt hur många barn det är som står utanför samhällets stöd när det gäller barnomsorgen. Är det rimligt att vi ska ha det på det sättet? 70 % av barnfamiljerna ville ha vårdnadsbidraget när det infördes därför att det var ett led i en rättvisereform. Det bidraget slopade den socialdemokratiska regeringen omedelbart och skapade en större orättvisa. Är det rimligt att de som tar hand om sina barn får ett sämre bostadsbidrag därför att de har bara en förvärvskälla? Är det rimligt att de som bara har en förvärvskälla betalar högre skatt än de gör som har två förvärvskällor? Är det rimligt att ha ett system som innebär följande för två föräldrar i LO-familjer - båda arbetar och båda har samma inkomst och samma förutsättningar? Den ena familjen utnyttjar den kommunala barnomsorgen för sina två barn. Den andra familjen löser detta tillsammans med sina grannar därför att det passar bättre för deras barn. Då är det på det sättet att de som utnyttjar den kommunala barnomsorgen har 75 000 kr mera netto per år än den familj som arbetar och har samma förutsättningar och löser barnomsorgen på det sätt som passar deras barn bäst men har 75 000 kr mindre därför att vi har ett orättvist familjepolitiskt system. Kan finansministern svara på det? Vad ligger det för rättvisa i detta? Vad ligger det för valfrihet och möjlighet i detta för enskilda familjer att påverka sin situation? Det är intressant att lyssna till Birger Schlaug. Han säger att det ska vara mer tid till barnen. Men finansministern säger i det sista stycket: "Det är därför viktigt att staten stimulerar till ökat deltagande på arbetsmarknaden. Ett led i denna strävan är att införa maxtaxa -." Således anser finansministern att föräldrarna ska arbeta mer. Det är därför vi inför maxtaxa. Jag kan inte tolka uttalandet på den punkten på något annat sätt. Sedan frågan om signaler. Jag ställde frågan i min interpellation till finansministern. Här är en ung barnfamilj som vill skaffa barn, men de vill skaffa barn och samtidigt ta hand om barnen själva i hemmet under, låt oss säga, tre fyra år. Vad ger finansministern den unga familjen för besked? Jag kan följa upp den fråga som Birger Schlaug ställde: Varför är det mera samhällsnytta och mera värt att byta blöjor på grannens barn än att byta blöjor på sina egna barn i de här sammanhangen? Är det viktigt att byta tjänster? Är det inte viktigast att föräldrarna och familjen själv får ordna sin tillvaro utifrån en rättvis familjepolitik? Svara på de här frågorna om LO-familjer där den ena får 75 000 kr mindre. Vad ger finansministern för svar till de unga makar som vill skaffa barn men vill ta hand om barnen själva? Ge dem ett klart besked att de får samma förutsättningar, de har samma värde, och då kan vi ta varandra i hand utifrån en konstruktiv diskussion i denna viktiga fråga.
Fru talman! Jag blir lätt upprörd när Birger Schlaug står här och anför att han nu vill ha en ökad valfrihet just dagarna efter det att han på ett mycket skamligt sätt gentemot väljare faktiskt har sålt bort sin gamla politik. I själva verket har Birger Schlaug medverkat till att tillsammans med socialdemokraterna ha klätt på svenska barnfamiljer en tvångströja, där man i framtiden med en maxtaxa kommer att ha att välja mellan offentligt producerad barnomsorg och offentligt producerad barnomsorg. Allt annat kommer att vara ur en ekonomisk realitet väldigt olönsamt. Jag tycker att det är skamligt, Birger Schlaug. Till finansministern skulle jag vilja säga att många föräldrar önskar få en högre grad av arbetstid. Vi vet också - många samstämmiga undersökningar visar på samma sak - att de som har små barn önskar få mer tid med sina barn - mellan 65 % och 80 % enligt flera samstämmiga undersökningar. Det är ett ganska tydligt språk. Jag tycker att regeringen kör över alla dessa småbarnsföräldrar med samstämda önskemål. Jag tycker inte heller att jag får något rimligt och riktigt svar på den fråga jag ställde. Jag kan i finansministerns svar ana att finansministern tycker att barn får en bättre pedagogisk utveckling på en förskola än i ett hem. Men det var inte riktigt tydligt. Jag tycker att finansministern borde ha en generös syn på valfriheten där det är låga taxor på dagis, gärna, men låt kommunerna sätta taxorna. Ge kommunerna möjlighet att uppmuntra valfriheten, att också ge stöd till enskild förälder som skulle vilja göra ett annat val än välja den offentligt producerade barnomsorgen. Kan man tänka sig maxtaxepengarna, som är gigantiskt många, i en påse ut till kommunerna med kommunens rätt att fritt utforma hur det hela ska se ut utifrån kommuninvånarnas önskemål? Då skulle vi kunna bli verkligen överens, Bosse Ringholm.
Fru talman! Jag tror att Maria Larsson kommer att bli lite snopen när de förslag som nu ligger presenteras. Det handlar inte om och har aldrig handlat om att det bara ska vara offentligt producerad barnomsorg. Det har aldrig någonsin varit något sådant tal, det skulle vi aldrig acceptera. Det är självklart frivilligt för alla kommuner. Dessutom är det en rimlig fördelningsprofil. Men familjehemsdagis likställs med annat naturligtvis. Jag tycker att maxtaxan hade sina brister, och vi har kritiserat den hårt. Om vi nu kan komma fram till en annan bättre lösning tycker jag att det kan öka valfriheten för människor att faktiskt också kunna ha sina barn på dagis. Det finns fem bitar som jag skulle vilja se i en bra barnomsorg. Det är först och främst rimliga taxor med en rättvis fördelningsprofil. Det är rimligt. Det gäller all barnomsorg, även kommunalt producerad, familjedaghem och andra alternativ. Kvalitetssäkring på barnomsorg och på dagis är viktigt. Det behövs mer pengar där. Föräldraförsäkringen bör byggas ut så att man kan sänka sin arbetstid. Det är alldeles lysande och bra. Och det kanske också kommer enligt massmedierna. Allas rätt till barnomsorg är rimligt. Allas rätt till den, inte tvång. Men så fattas kanske en bit som inte har diskuterats än så länge. Det är likställandet mellan "om jag vårdar grannens barn" och "om grannen vårdar mitt barn". Här håller jag med Maria Larsson, att vi självklart måste se till att människor som väljer annat - det kan vara barn som är allergiska, föräldrar som faktiskt vill satsa två tre år på att vara hemma - ska ges den möjligheten. Då har vi tillsammans med andra bitar en perfekt valfrihet. Därför hoppas jag att vi så småningom under denna mandatperiod kan få en bred uppgörelse där även den sista biten finns med.
Fru talman! Det hade varit klädsamt om Göte Jonsson hade tagit avstånd från de felaktiga uppgifter som han har spritt via den här interpellationen och i stället fört en debatt om familjepolitiken. Men jag inser att det kanske inte är det som hade tjänat Göte Jonssons syften. Göte Jonsson avstår dessutom från att kommentera det som jag tycker är ett allvarligt samhällsproblem, nämligen att unga kvinnor som vill gå in på arbetsmarknaden och som vill öka sin arbetstid förhindras exempelvis i moderatstyrda kommuner därför att man har så oerhört höga avgifter till barnomsorgen att de t.o.m. förlorar inkomstmässigt. Via en kombination av höga barnomsorgsavgifter och skatter förlorar de inkomstmässigt på att gå upp i arbetstid. Det kommenterade inte Göte Jonsson med ett ord, och jag förstår att även denna pinsamma moderata historia vill Göte Jonsson helst glömma så fort som möjligt. Men en del i att rädda valfriheten är att via maxtaxa och andra insatser - och Birger Schlaug nämnde också möjligheten att bygga ut föräldraförsäkringen med en pappamånad som ett sätt att göra en kombination för att öka valfriheten - faktiskt ge unga kvinnor en möjlighet att både välja att öka sin tid i förvärvsarbete och öka sin tid hemma vid de tillfällen då man kan utnyttja exempelvis en förbättrad föräldraförsäkring. Men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det som varit det stora hindret på området faktiskt varit att många inte fått chansen att ens välja ett förvärvsarbete därför att det funnits stora hinder i de inte minst moderatstyrda kommunerna, som haft oerhört höga barnomsorgsavgifter. Jag hoppas att vi kan komma ifrån dem. Det är alldeles riktigt som Birger Schlaug säger att det är ett frivilligt erbjudande som staten kan komma att ge till kommunerna, och jag hoppas att kommunerna verkligen tar den chansen som de får i framtiden. Inte minst vill jag gärna instämma i att det också handlar om att höja kvaliteten i barnomsorgen. Det hoppas jag också att det kan komma att finnas resurser för i framtiden. Jag hoppas att vi kan komma bort från diskussionen om att det inte skulle finnas ett värde i att vårda sina barn i hemmet, att de som gör det inte skulle tillföra viktiga värden i vårt samhälle. Jag har sagt det i mitt interpellationssvar, och jag har upprepat det. Jag är glad för att Maria Larsson har pekat särskilt på den delen i mitt interpellationssvar.
Fru talman! Är det så att finansministern inte har sagt det som står i tidningen ska finansministern vara glad att jag väckte interpellationen. Jag respekterar det finansministern säger. Men det allvarliga är att finansministern inte ändrar sin politik utan för en politik som får just dessa konsekvenser. När det gäller maxtaxan på dagis och talet om höga dagisavgifter är det så, det vet finansministern, att maxtaxan i första hand gynnar höginkomsttagare, de familjer som har goda inkomster. Det är de som gynnas, inte de familjer som har låga inkomster. Det är inte heller så att maxtaxan på något sätt skulle innebära ökade möjligheter att gå ut i förvärvslivet. Hur är det för de familjer som måste ha annan barnomsorg än kommunal barnomsorg och som nu är offentligt finansierad? Vad ger finansministern för besked till dem? Och vad ger finansministern för besked till de unga familjer som säger: Vi vill ha barn, men vi vill ta hand om dem själva under tre fyra år. Finansministern lämnar inget besked. Orättvisorna ska fortsätta. Det är det som är socialdemokratisk politik, och det är det som finansministern säger. Det blir inga ytterligare pengar till barnfamiljer som väljer en annan linje än den som socialdemokraterna bestämmer. Det är vad som gäller i det här sammanhanget: ingen valfrihet, ingen möjlighet att välja. Nu blir det i stället ökad styrning genom maxtaxan. Det är märkligt att lyssna på Birger Schlaug som i stället för att fullfölja sin politik för ökad valfrihet bidrar till ytterligare ett steg mot styrning genom maxtaxan. Man kan verkligen beklaga att den viktigaste frågan i landet för närvarande, nämligen familjepolitiken, ska styras utifrån kohandel mellan ett par riksdagspartier. Det är allvarligt. Men vad ger finansministern för besked till den unga familjen som vill ta hand om sina barn själv?
Fru talman! Jo, Göte Jonsson, jag kan ge ett mycket positivt besked till den typen av familj liksom till alla andra familjer, och det är att vi, som bekant, höjde barnbidragen redan vid årsskiftet och det kommer nya barnbidragshöjningar. Det är ett uttryck för hur vi stöder barnfamiljerna mer än någonsin. Jag tror att de förslag som finns och som nu diskuteras på familjepolitikens område kommer att vara mer omfattande än vad vi har sett på många årtionden. Jag vill erinra Göte Jonsson om att det finns en organisation som Göte Jonsson i vanliga fall brukar åberopa - Svenska Arbetsgivareföreningen - som nyligen i en stor undersökning har visat att just i de moderatstyrda kommunerna fanns den största inskränkningarna i valfriheten på grund av de höga barnomsorgsavgifterna. Svenska Arbetsgivareföreningen pekade på ett stort antal moderatstyrda kommuner som hade så höga marginaleffekter, till följd av moderaternas höga barnomsorgstaxor, att det t.o.m. blev ett negativt resultat. Man förlorade på att gå upp från 10 till 20 Jag tycker att det är anmärkningsvärt att moderaterna inte vill inse att de höga barnomsorgsavgifterna har en så negativ effekt, både för den enskilda föräldern och i sista hand för barnfamiljen som sådan. Det är den typen av trösklar som vi gärna vill få bort genom t.ex. maxtaxeförslaget. Jag tror att med den ordning som har diskuterats under senare tid när det gäller maxtaxan finns det också möjligheter att få en bra fördelningspolitisk profil på det förslaget. Jag inser att alla inte kan komma överens om alla delar i familjepolitiken. Men jag hoppas att moderaterna förstår att höga barnomsorgsavgifter i moderata kommuner inte ger något tillskott till den valfrihet som moderaterna i andra sammanhang värnar.

Fru talman! Temat för Europeiska rådets extra möte i Lissabon den 23-24 mars var sysselsättning, ekonomiska reformer och social sammanhållning. Resultatet av diskussionerna kring dessa frågor blev en bred enighet kring en strategi för ekonomisk tillväxt och full sysselsättning i Europeiska unionen. Att målet att alla medborgare i EU som kan och vill arbeta också ska kunna göra det står i centrum för en diskussion regeringschefer emellan är en stor händelse. Det har inte skett förut. Det fångar i blixtbelysning det nya som håller på att ske inom unionen. Den väg till full sysselsättning som stakades ut i Lissabon heter modernisering, informationsteknik, utbildning, socialt ansvar, en starkare inre marknad och en väl avvägd makroekonomisk politik som förenar låg inflation, goda statsfinanser och hög efterfrågan. På tio år ska EU bli världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. Samtidigt ska den europeiska modellen med solidariska välfärdssystem bevaras och utvecklas. Det ses som en styrka för EU i utvecklingen mot den nya kunskapsbaserade ekonomin. Den europeiska unionen ska, som det heter i slutsatserna, bestå av aktiva välfärdsstater. Fru talman! Slutsatserna från Lissabon talar om full sysselsättning och att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Det är stora ord. Ändå kan jag konstatera att ytterst få kommentatorer avfärdar toppmötets slutsatser som önsketänkande eller tom retorik. Jag tror att det finns två förklaringar till detta. Den ena är den goda utveckling som toppmötet utgår ifrån. Nu ökar tillväxten i EU. Arbetslösheten sjunker månad för månad. Dagens nivå kring 8 1⁄2 % är fortfarande för hög, men det är den lägsta siffran på nio år. Bakom den ljusa utvecklingen finns flera orsaker. Eurons införande har gett lägre realräntor. Det är denna goda utveckling som strategin från Lissabon ska förstärka och föra vidare. Den andra förklaringen är att toppmötet också antog ett batteri med konkreta delmål och åtaganden. Därigenom ges konklusion och trovärdighet åt de långsiktiga målsättningarna. Låt mig kort nämna tio av de åtaganden som gjordes och som jag finner särskilt viktiga att belysa. Sysselsättningsgraden i EU ska 2010 ha höjts till 70 % - 9 % högre än i dag. För att länder som i likhet med Sverige redan i dag ligger över den nivån fullt ut ska dras in i processen uppmanas medlemsstaterna också att uppsätta egna nationella mål för höjd sysselsättningsgrad. Där är vi med våra 80 % år 2004 redan inne i en sådan process. För att bidra till detta åtar sig medlemsstaterna att bygga ut och förbättra barnomsorgen. Ett system för jämförelse - s.k. benchmarking - bland länder ska sätta press på att alla ska gå från ord till handling i denna fråga. Jag tror att just detta tydligast belyser den politiska förändring som nu sker i Europa. Det betyder en sak: Den politik som vi har fört i Sverige ligger väl i linje med den utveckling som man nu ser framför sig i Europa. Informationsteknikens möjligheter för sysselsättning och tillväxt ska utnyttjas fullt ut. För att sänka kostnaderna och öka tillgängligheten krävs ökad konkurrens. Därför ska avreglering av marknaderna för telekommunikationer vara helt genomförd senast Alla skolor inom unionen ska ha tillgång till Internet och multimedieteknik senast 2001, och alla lärare ska ha fått IT-utbildning senast 2002. Före utgången av år 2000 ska de lagförslag som kommissionen presenterat för att göra handeln på nätet säkrare ha antagits. För att genomföra de nödvändiga satsningarna på ett livslångt lärande och utbildning som det nya informationssamhället kräver ska alla medlemsländer öka sina per capita-investeringar i utbildning. Den inre marknaden ska stärkas. Ett gemensamt EU-patent som är lika enkelt och billigt som det som finns i USA ska ha införts senast Så är slutsatserna uppbyggda. Det finns fler exempel som jag skulle kunna hämta därifrån. Det finns också sådant som inte står där, exempelvis att vi gärna skulle ha sett att elmarknaderna hade varit öppna och avreglerade rakt igenom Europa vid ett visst årtal. Det var en av toppmötets ekonomiska motgångar att det inte blev beslutat, tycker jag. I slutsatserna betonas vidare att antalet medborgare inom EU som lever i fattigdom är oacceptabelt hög. Arbetet på att utplåna fattigdomen inom EU måste påbörjas nu. Ett gemensamt arbete för att analysera pensionssystemens hållbarhet i EU med en åldrande befolkning ska också genomföras. Till dessa och andra näraliggande sociala frågor kommer det kommande franska ordförandeskapet att återkomma i form av ett europeiskt, socialt handlingsprogram. Samtidigt vill jag betona att det inte handlar om att EU ska ta över ansvaret för utformningen av välfärdssystemen. Att detta är och förblir en nationell angelägenhet råder det full enighet om i Europeiska rådet. Fru talman! När vi i den här kammaren för fem sex år sedan började på att tala om att göra EU till en sysselsättningsunion möttes vi av en del kritiska kommentarer - för att uttrycka det milt. Sedan kom Amsterdamfördraget med dess nya sysselsättningskapitel som tillkom efter svenskt initiativ, också det kritiserat och avhånat. Några nya paragrafer i ett fördrag skapar naturligtvis inte några nya jobb, hette det lite krampaktigt den gången. Efter Lissabon är EU en union för full sysselsättning. Under 80-talet var EU:s stora ekonomiska projekt den inre marknaden. Under 90 talet fokuserades krafterna på EMU och euron. Fru talman! Samtidigt som toppmötet i Lissabon var djärvt och ambitiöst när det gäller att staka ut färdriktningen innebär det också ett verkligt genombrott för den öppna metod för samordning som vi från svensk sida länge förespråkat. Den inre marknaden skapades genom en rad nya lagar på EU-nivå. Det var nödvändigt i den processen, och de delar av besluten i Lissabon som förstärker den inre marknaden ska genomföras på samma sätt. Men för övriga delar ser processen annorlunda ut. Processen är politisk, inte juridisk. Det är landets egna väljare som ytterst får säga vad de anser om att deras regering inte klarat av att leva upp till gjorda åtaganden om fler jobb eller bättre utbildning. Den väg som valts i Lissabon innebär förvisso mer av samarbete men den innebär inte mer av överstatlighet. När man sätter mål så långt fram i tiden som 2010 är det också rimligt att tänka i termer av avstämningar och kontrollstationer på vägen dit. Fungerar de åtgärder som beslutats? Krävs det nya initiativ för att utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning? Jag tror att vi får se fler extra toppmöten med ekonomi och sysselsättning som huvudtema. Det är vi glada för. Sysselsättningen är en av våra märkesfrågor inom EU. Det känns rätt att det är vi som först tar över stafettpinnen från Lissabon och att den första anhalten på vägen till full sysselsättning i den europeiska unionen ligger i Stockholm. Låt mig i detta sammanhang också säga något om det portugisiska ordförandeskapet. Financial Times skrev uppskattande om hur Antonio Guterres skötte sin uppgift, och jag kan bara understryka detta. Det visar att små länder som Portugal och dessförinnan Finland kan spela en mycket avgörande roll för unionens utveckling. Fru talman! Låt mig slutligen också säga något om några andra frågor som kort berördes vid toppmötet i Lissabon. Den österrikiske förbundskanslern Schüssel tog vid middagen upp frågan om förhållandet mellan Österrike och de 14 övriga medlemsstaterna och uttryckte en önskan om att de samordnade åtgärderna mot Österrike borde mildras. Guterres svarade dock att den linje som de övriga 14 länderna kommit överens om ej var aktuell att ändra. Därmed var den debatten överstökad. Vidare, fru talman: Någon egentlig diskussion om europeisk krishantering ägde inte rum. Dock konstaterades i slutsatserna från Lissabontoppmötet att de förslag om att inrätta en särskild kommitté för civil krishantering som drivits från svensk och brittisk sida nu ska förverkligas. Allmän enighet rådde om behovet av att förbättra samordningen av de insatser som görs. EU:s roll är central och ska så förbli. Den höge representanten Solana fick i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för EU:s fortsatta arbete. Diskussionen om Ryssland var kort och inriktad på situationen i Tjetjenien. EU:s krav i slutsatserna från mötet kan sammanfattas i fem punkter: · Ryssland måste respektera sina internationella förpliktelser. · Det urskillningslösa militära våldet måste upphöra. · Det måste bli möjligt att undersöka påstådda brott mot mänskliga rättigheter. · Internationella organisationer måste tillåtas att verka så att man kan fullgöra sina uppdrag. · Ryssland måste utan dröjsmål arbeta för en politisk lösning av Tjetjenienkonflikten. Detta är, nästintill i telegramstil, fru talman, en kort sammanfattning av toppmötet i Lissabon för några veckor sedan.

Fru talman! Jag har två frågor till statsministern - den första med utgångspunkt i en rad intressanta initiativ som togs i Lissabon trots, vill jag säga, att Europa domineras av socialdemokratiska regeringar. En och annan kommer emellertid med en god idé - t.ex. statsministrarna D Alema och Blair som pekar på nödvändigheten för Europa att nu bygga om sina ekonomiska och sociala strukturer för att komma lite längre än de högtidliga deklarationerna och faktiskt kunna börja mäta sig med den amerikanska ekonomins förmåga att skapa nya arbeten. Min första fråga till Göran Persson är: Vad tycker Göran Persson om det här initiativet, och tar Sverige ett likartat initiativ utöver att försöka sälja svensk arbetsmarknadspolitik? Min andra fråga har sin utgångspunkt i en intressant passage i slutsatserna från ordförandeskapet. Under punkten 23 står det att man nu ger rådet och kommissionen i uppdrag att bedöma "huruvida konkreta åtgärder har vidtagits för att" - nu kommer det intressanta - "lätta skattetrycket på arbetskraft och särskilt för dem med relativt låg utbildning och låga löner, förbättra skatte och välfärdssystemens sysselsättnings och utbildningsstimulerande effekter, - Det är en utmärkt slutsats. Vad tänker Göran Persson redovisa som svar på denna fråga?
Fru talman! Jag tänker redovisa den svenska politiken som på många sätt väl ligger i linje med dessa slutsatser. Om jag tar den sista frågan först, om skattejusteringar för att stimulera att exempelvis kortutbildade kommer ut på arbetsmarknaden, så har vi just detta satt i kraft sedan en tid tillbaka med omfattande stöd till dem som anställer människor som har varit långtidsarbetslösa. Jag är alldeles övertygad om att detta kommer att vara något som är mycket uppskattat när det redovisas från svensk sida för våra vänner i den europeiska unionen. Detta toppmöte har ju föregåtts av olika typer av artiklar av brev. Så är det alltid. Jag skrev själv en artikel tillsammans med Blair om IT-frågorna och ett brev tillsammans med mina nordiska kolleger om satsningen inte minst på utbildning. Det är väl ingenting som vi behöver dölja i den här kretsen. Alla vet att europeisk politisk kultur ser lite olika ut från land till land. De nordiska länderna, Tyskland och Nederländerna har valt en annan typ av välfärdspolitisk utveckling än vad som just nu är fallet exempelvis i ett Italien som genomgår en mycket stark förändring. Jag tror att den europeiska modellen kommer att visa sig vara utomordentligt konkurrenskraftig men jag tror inte att vi kommer att välja den amerikanska vägen, Per Unckel! Jag tror inte på ett systemskifte för Europas del, utan jag tror att vi kommer att satsa på ganska stora offentliga program för forskning, för utbildning och för infrastruktur och där de sociala trygghetssystemen kommer att ses som produktiva. Jag hoppas också kunna övertyga en del skeptiska kamrater som finns i Europa om att detta är den väg vi ska gå. Jag är definitivt inte ensam där utan företräder snarast en majoritet av regeringar i den europeiska unionen.
Fru talman! Inte heller jag tror att vi ska kopiera USA - utom i ett hänseende, nämligen när det gäller dess förmåga att skapa nya arbetstillfällen. Såvitt jag förstår var detta ett av huvudnumren på mötet i Lissabon. Jag konstaterar dessutom att Göran Persson med den attityd han nu har måste övertyga inte bara mig utan också Tony Blair och premiärminister D Alema som i sin skrift påpekar att det är dags att förnya den sociala modellen i Europa. Precis detta tycker jag också. Det var därför som jag ställde frågan: Har Göran Perssons regering tagit några initiativ för att bidra till att bryta upp förstelnade strukturer? Beträffande min fråga om skattetrycket var det väl ändå inte möjligt att svara att man har gjort en och annan skattelättnad för långtidsarbetslösa. Här ska man ju redovisa vilka konkreta åtgärder som har vidtagits för att lätta skattetrycket på arbetskraft. Det är många som talar om betydelsen av detta. Senast var den ansvarige EU-kommissionären i Stockholm för att meddela samma budskap: Sverige borde sänka skatten för att därmed ytterligare öka sin sysselsättning. Har Göran Persson någonting att bidra med till den redovisning som EU så småningom ska göra i denna viktiga fråga?
Fru talman! Precis som jag sade förut har vi prövat en politik som är utomordentligt framgångsrik, Per Unckel! Vi prövade en annan politik några år tidigare tillbaka i tiden som inte var särskilt framgångsrik - försiktigt uttryckt. Nu kan vi när det gäller nya jobb se att den svenska ekonomin är den ekonomi som ligger i topp i världen, trots att vi har detta höga skattetryck. Jag tror alltså att vad vi ser inte är ett samband mellan högt skattetryck och oförmåga att producera nya jobb. Tvärtom. Jag tror att det kanske finns ett samband åt andra hållet. Förmågan att långsiktigt konkurrera med andra länder avgörs av den offentliga sektorns vilja till och förmåga att investera inte minst i infrastruktur och utbildning. Det kräver höga skatter. Trots detta har vi, efter det att vi fått ordning på ekonomin, kunnat reducera skatteuttaget. Det gjorde vi så sent som förra året, och det har trätt i kraft i år. Den politiken kan mycket väl fortsätta men inte därför att vi tror att vidgade klyftor skulle vara bra för tillväxt och jobb och inte därför att vi tror att det är skattetrycket i sig som är avgörande. Däremot kan det finnas en och annan snedvridande skatt, och dem ska vi självklart justera.

Fru talman! Jag kan hålla med Marianne Andersson om att också Europa strävar mot digital allemansrätt. Det är väl, tycker jag, en framgång för Centerpartiet i den meningen att uttrycket åtminstone uppfanns av centerledaren. Det är bra, det går i modern riktning. Situationen på Balkan, som ju berördes under kvällens middagsöverläggningar, är utomordentligt komplicerad. Jag ser ingen möjlighet att utöva någon sorts samarbete med Serbien, f.d. Jugoslavien, så länge den regim som sitter där sitter kvar. Det är naturligtvis där problemet ligger. Det handlar om Montenegros ställning. Där har vi klart uttryckt att vi kommer att stödja Montenegro med olika typer av insatser. T.o.m. står det i slutsatserna att vi är beredda att ta EU:s budgetreserver i anspråk för att stötta utvecklingen mot demokrati och understödja den regim som finns i Montenegro och också uppmana EIB att gå in och göra de åtaganden som kan göras från Investeringsbankens sida. Alliansfriheten ser jag inga problem med. Men jag sätter värde på att Marianne Andersson och Centerpartiet tar upp frågan och håller den levande som diskussion därför den är viktig. Vårt samarbete omkring krishanteringen är ingenting som ska stå eller får stå i konflikt med vår alliansfrihet. Natos uppgift är säkerhetsgarantier och territorialförsvar. EU:s uppgift är krishantering. Däremellan ska det gå en knivskarp gräns. Det har vi allt intresse att hävda. Det har naturligtvis också Natoländerna, särskilt de Natoländer som vill ha en stark axel mot USA har ett mycket starkt intresse att hävda. Det här bör inte vara något problem. Särskilt viktigt är att vi håller debatten i gång.

Fru talman! Många av oss som är för mycket av europeiskt samarbete är det för att vi på den europeiska nivån ska samarbete när den europeiska nivån är den lägsta effektiva nivån. Vi är samtidigt anhängare av vad jag skulle vilja kalla en liberal närhetsprincip, att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, allra helst av dem själva, de enskilda individerna och familjerna. Närhetsprincipen har statsministern snuddat vid i sitt anförande och betonat att den ska gälla för de sociala frågorna och trygghetsfrågorna av olika slag. Samtidigt tror jag att vi har anledning att få i gång en debatt i vårt land med anledning av det som nu diskuteras och pågår på EU-nivå. Det finns många ord i de här sammanhangen, något färre kanske i kommissionens meddelande än i den rapport som Europaparlamentet har tagit fram under ledning av en partivän till statsministern. Där talas det ganska mycket om gemensamma intressen, gemensamma mål, rekommendationer och konvergenskriterier m.m. Det är självklart att vi ska lära av varandra. Vi kan gärna lära av andra också. Är det någon bra tanke på gång i Norge eller i Litauen kan vi ta till oss den lika väl som från någon annanstans, men gärna i den europeiska unionen. Min fråga till statsministern handlar i första hand om ifall det är så mycket mer än erfarenhetsutbyte han tänker sig ska äga rum på europeisk nivå, och om man gör det, är min följdfråga om han inte ser några risker för just att närhetsprincipen urholkas så att besluten i praktiken kommer att fattas på en högre nivå än vad som är nödvändigt.
Fru talman! Den risken finns där. Det vore dumt att inte se den. Det finns starka krafter inom den europeiska familjen som tycker att en federativ utveckling är intressant och attraktiv. De ser gärna att beslut fattas överstatligt. De ser gärna att man flyttar kompetens från nationella parlament till Europaparlamentet eller till någonting som alltmer tar formen av en europeisk regering. Det vore dumt att inte se den kraften. Den finns i Europa, den dominerar inte, den styr inte dagordningen men den finns där. För oss är det också viktigt, precis som Bo Könberg säger, att hålla vår ideologiska Europadebatt levande, som ju utgår från subsidiariteten - ett svårt ord men en vacker tanke. Det där handlar ytterst om den här kammarens funktion. Jag menar att det vi fattar av beslut på europeisk nivå ska syfta till att ytterst stärka också de nationella parlamenten, därför att det handlar om tilltron till politikens verkningskrets och verkningskraft. Om vi ser att de nationella parlamenten inte rår på dagens stora samhällsproblem, miljöförstöring och arbetslöshet, då krävs överstatliga beslut. Då ger det också, genom att vi orkar politiskt på europeisk nivå hantera dessa frågor, en legitimitet åt de nationella parlamenten som hanterar andra frågor som då är lämpliga för de nationella parlamenten att hantera. Det här är en oerhört viktig debatt. Den finns det anledning för oss att följa inte minst i anslutning till ett framtida svenskt EMU-medlemskap som ju kommer att sätta hela den ekonomiska politiken på dagordningen i Europa på ett helt annat sätt. Hur kombinerar man där överstatlighet med ett nationellt utrymme för att fatta beslut? Det är centrala frågor som jag på inget sätt säger att jag sitter inne med alla svaren på, utan det är snarast så som det stod i nykterhetslogens protokoll: Diskussionen får utgöra svar på frågan.
Fru talman! Det kan vi göra för en stund framåt, men vi ska väl ändå fortsätta den ett tag till. Vi tycks vara överens om att det finns risker i det här som det finns en hel del positivt i. Då är förstås frågan hur vi ska hantera riskerna. Från liberalt håll har vi dragit slutsatsen att vi i det framtida europeiska samarbetet borde ha något slags kompetenskatalog, som jag uttryckte det med ett tråkigt ord, eller grundlag som talar om på vilken nivå vissa olika beslut ska fattas. Där ligger bl.a. enligt vår mening att beslut som rör de sociala trygghetssystemen bör fattas på nationell nivå. Mycket av det som rör den sociala tryggheten kan fattas på ännu lägre nivå i kommuner och i regioner och förstås av individerna. Så det är ett sätt att hantera frågan. Det vore därför intressant att höra om statsministern tycker att det vore en god idé att se till att man bestämmer sig för vilka frågor som är av den arten att Europanivån är den lägsta effektiva nivån. Fru talman! Även om statsministern och jag nu till synes tycks vara överens på ytan i alla fall om närhetsprincip och annat är frågan vad som händer om man skaffar sig något slags konvergenskriterier, om det någon gång om året ska skickas en rapport där det talas om vilka som har uppnått dessa kriterier och vilka som inte har gjort det, och där man får synpunkter på om det är bra att som i Sverige ha en arbetslöshetsförsäkring som inte är obligatorisk, för att ta ett exempel. Frågan är: Leder inte dessa kriterier och de gemensamma målen trots allt mot att mer beslutsfattande de facto kommer att ske på den europeiska nivån fast det kanske inte är nödvändigt?
Fru talman! Det är möjligt att det är så. Å andra sidan lever vi i ett Europa som alltmer integreras. Det blir naturligt för alltfler av oss som är hemma i Sverige att också leva en del av våra liv i övriga Europa. Den integreringen driver ju naturligtvis också fram någon typ av samordning av regelverk och infrastruktur. Ingen tycker i dag att det konstigt att vi kör på höger sida avm vägen. Men det var en gång i tiden en anpassning till ett europeiskt sätt att förhålla sig som var ganska klok att göra, och den drevs fram därför att vi naturligtvis jämför oss med andra. Det finns säkert fler insatser av det slaget som kan göras. Men när det gäller vilken nivå och vilka frågor som ska hanteras var ska jag inte avfärda diskussionen om en europeisk konstitution, även om det är ett för hårt uttryck. Det kanske är bättre att säga en katalog. Jag tror att det är en bra debatt, särskilt med avseende på att vi snart inte är 15 medlemsstater utan förhoppningsvis 20-25 eller kanske 30. Då är det oerhört viktigt att vi får en ordning i det sätt som vi har att fatta besluten, vem som gör vad, så att det inte enbart är något slags tradering, något slags sedvänja som förs vidare. Det kan vara ett starkt skäl för den här typen av katalog. Å andra sidan kan jag också se argument emot.

Fru talman! Jag gläds verkligen med statsministern över att EU nu har blivit en sysselsättningsunion, vilket vi har arbetat för och att man också tar steg för att öka andelen kvinnor i arbetskraften. Sverige ligger ju väldigt långt framme i detta avseende, och vi har relativt sett en stor andel kvinnor i arbetskraften. Men ändå så dras vi i Sverige med vissa problem när det gäller jämställdheten på arbetsmarknaden. Mina frågor gäller om man har diskuterat hur man ska komma ifrån en könsuppdelad arbetsmarknad och hur det ser ut i övriga Europa. Det är säkert inte ett specifikt svenskt problem, men det existerar. Jag undrar också hur man ska hantera framtida löneskillnader, när löneskillnaderna mellan män och kvinnor, trots lagstiftning, år efter år kvarstår och ibland t.o.m. tenderar att öka.
Fru talman! Vi använder Europa som ett homogent begrepp. Det ser ju väldigt olika ut i Europa. Och det är klart att de nordiska länderna Sverige, Danmark och i viss mån Finland ligger i en annan fas i utvecklingen vad gäller kvinnors ställning på arbetsmarknaden än vad Europa i övrigt gör. Och om man kommer ned i södra Europa så är det ju en helt annan bild. Vad som gör att den här frågan ändå nu lyfts fram är ju att väldigt många regeringar i Europa i dag är djupt oroade över den utveckling som finns när det gäller födelsetalen. Jag hade i går tillfälle att i Kairo under EU-Afrika-toppmötet diskutera den saken med framför allt min kollega i Spanien, José Maria Aznar, som nu börjar fokusera på hur man kombinerar yrkesliv med ansvarstagande för hem och familj för både man och kvinna. Det är klart att vi också har mycket kvar att göra där. Vi får anstränga oss att skärpa lagstiftningen om det är så att den inte räcker till. Ett sätt är ju att se till att man får en korrekt beskrivning av hur verkligheten ser ut. Vi vet ju i dag att det inte alltid är så att man exakt kan säga hur lönestrukturen ser ut med avseende på män och kvinnor inom hela det svenska arbetslivet. I offentlig sektor går det därför att uppgifterna där är offentliga. Och om det behövs skärpningar av lagen där är vi beredda att göra det. I övrigt tror jag att den huvudsakliga vägen kommer att gå via en samhällsförändring som successivt drivs på av utbildning och både kvinnors och mäns vilja att förena både hem och familj med arbete.
Fru talman! Det är ju intressant att man verkligen diskuterar dessa frågor på EU-nivå. Men de nordiska länderna har, som statsministern mycket riktigt säger, kommit mycket längre när det gäller att få ut kvinnor på arbetsmarknaden. Vi har samhället organiserat så att det är möjligt för kvinnor att arbeta. Men jag tror att det är viktigt att de länder som nu kanske har en stor andel av kvinnor att få ut på arbetsmarknaden genom barnomsorgsutbyggnad och andra reformer redan från början blir varse den fara som ligger i att man har starkt könssegregerad arbetsmarknad och att man inte från början bygger in det. Därför är det viktigt att man diskuterar dessa frågor på EU-nivå. Min fråga till statsministern är om detta har varit uppe och om man verkligen har diskuterat så i detalj. Jag förstår att så kanske inte har varit fallet. Men är statsministern då beredd att i fortsättningen ta med dessa frågor i jämställdhetsdiskussionen och när det gäller sysselsättningsfrågorna i EU?
Fru talman! Ja, det är jag. Även här pågår en process. I mitt anförande pekade jag på att man nu skriver in vikten av att bygga ut barnomsorg och jämföra länderna med varandra. Vi har numera inte ett toppmöte där vi inte lyfter fram frågan om jämställdhet. T.o.m. i de slutsatser som vi nu antog i Kairo i går lyfts jämställdhetsfrågan fram som en viktig faktor för utveckling. Här händer alltså något i synen på samhällsutvecklingen. Det sker en förändring. Och det är klart att vi kan tycka att vi har gått före i många avseenden. Vi har våra problem. Vi har våra speciella förutsättningar. Vi ska inte på något sätt utifrån den positionen slå oss för bröstet. Jag är gärna med och för en sådan debatt. Konkreta initiativ och konkreta idéer är någonting som vi gemensamt naturligtvis kan utforma. Jag är tacksam för synpunkter. Och, som sagt var, det ligger i tiden, därför att det är det här som Europa just nu behöver.
Fru talman! Statsministern tecknar en ljus bild av utvecklingen inom EU, och det är bra med ljusa bilder. Det är många som ger mörka bilder. Men gäller denna positiva utveckling alla regioner i alla länder? Jag tar mig friheten att själv svara på frågan och svara nej på den. Min fråga är: Vilka konkreta åtgärder diskuterade ni i Lissabon för att minska de stora regionala skillnaderna som finns i alla medlemsländer och den alltmer påtagliga tudelningen av samhället som vi upplever även i vårt land? Det är min konkreta fråga till statsministern.
Fru talman! EU är en enda stor regionalpolitisk organisation. Är det någonting som EU faktiskt har lyckats med så är det ju att utjämna mellan fattig och rik region i Europa. Fortfarande finns ju problemen kvar, men hela idén, hela regelverket som är uppbyggt och hela budgeten ägnas ju åt dels omfattande jordbruksstöd som har starka regionalpolitiska inslag, dels dessa regionalpolitiska direkta pengar som finns för att satsa för att regioner ska utvecklas. Inte minst har vi fått loss betydande summor för detta för svensk del, senast nu ytterligare 1 1⁄2 miljard kronor för Vi ska komma ihåg EU:s karaktär när vi talar om detta. När vi nu talar om att satsa på utbildning, IT och infrastruktur, så finns hela tiden ett regionalt tänkande med i bilden. Sedan är det naturligtvis så att man kan göra mycket mer. Å andra sidan kommer det där också in ett ansvar från de nationella regeringarna. Bortom så att säga det grovmaskiga nätet bör också vi kunna ta ett ansvar.

Fru talman! Är det så att vi inte har varit med tillräckligt länge i EU? De regionala skillnaderna har ju ökat i det här landet. Jag delar statsministerns uppfattning att det nationella ansvaret är starkt, men i vårt land har ju verkligen inte den totala insatsen visat på något positivt resultat efter 1995. Det får vi jobba vidare med, men som sagt är problemen stora och kvarstår. Jag tror också att de enskilda staterna måste ta ett större ansvar, inte minst vårt eget land.
Fru talman! Där är Åke Sandström och jag överens. Många av de problem som vi nu ser är nationella angelägenheter att klara av. Jag talade med Irlands premiärminister och med Finlands premiärminister häromdagen om just den här frågan. De har exakt samma stora problem som vi har med en enorm koncentration just nu till huvudstaden. Det drivs på av ny tekniken och av viljan att satsa riskkapital i nya branscher. Vi ser samma utveckling i Danmark. Här har naturligtvis EU begränsade möjligheter och ska inte gå in i den typen av frågor. Däremot har vi som nationella regeringar vårt ansvar. Det här är en av de viktigaste och svåraste frågor som vi har att lösa. Det ska vi klara utan EU. Det som EU gör är naturligtvis välkommet. Men låt EU syssla med något slags grov fördelning mellan nord och syd och mellan länder, så ska vi inom vårt ansvarsområde klara ut den typen av frågor som Åke Sandström tar upp, som är utomordentligt viktiga och svåra.
Fru talman! Tack så mycket för redovisningen. Vi hörde de utomordentliga målsättningarna att EU på tio år ska bli världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi och att fattigdomen ska utplånas inom EU. Det kan ju inte gärna bli så när sådana målsättningar levereras att någon säger: Nej, det vill vi inte. I stället får man ju ta upp medlen, för det är ju om dem som de kan bli en diskussion. Därefter, alltså efter mötet i Lissabon, foro statsministrar och ledare till Afrika. Där fanns det nog inte en tanke på att använda uttrycket utplåna fattigdomen.

Under de senaste två åren har på världsekonomins område 1 % av de samlade investeringarna nått Afrika, och Afrika har en skuld på 350 miljarder dollar. Vi känner till problemen som är enorma, inte bara ekonomiskt utan också när det gäller relationerna till MR-frågor och demokrati. Icke förty har ju Europa ett gammalt ansvar gentemot Afrika. Och på 60-talet var det högsta mode att tala om Afrika och framtiden. Kolonisationen känner vi ju till, men vi känner också till att man från en del europeiska länder försökte implementera marxism och socialism som slog sönder deras strukturer. Är det inte ett problem när statsministrar och ledare möts för att åka från Lissabon till Afrika och i bakhuvudet ha satserna full sysselsättning, utplåna fattigdomen och samtidigt veta att brödraskap och systraskap trots allt gäller över världsdelsgränser?
Fru talman! Det hade nog varit ett problem om vi inte hade åkt till Kairo, därför att EU är inget befäst Europa. Det är inget Europa som sluter sig inom en mur. EU är en aktiv organisation som vill ta ansvar för en dialog, ett samarbete med Afrika. Sedan finns det inslag i enskilda europeiska länder, inslag i enskilt europeiskt näringsliv som inte är sådana som jag tycker är berömvärda på något sätt i relationerna till Mötet i Kairo var ett möte som ägde rum mellan jämställda parter. Det var ingen särskilt hög konklusionsnivå, och det var det ingen som förväntade sig, utan detta var det första mötet mellan EU:s stats och regeringschefer och de 53 närvarande stats och regeringscheferna från Afrika. Däri låg en väldig symbolik och betydelse. Substansen som vi talade om och som jag starkt underströk i mitt anförande var: Visst, vi gör en omfattande biståndsinsats från EU och också bilateralt från EU:s länder i Afrika. Men denna biståndsinsats kan ju gå helt förlorad om vi inte öppnar upp världsmarknaderna för afrikanska produkter, särskilt inom beklädnads och textilområdet samt jordbruk. Sedan är det oerhört angeläget att understryka mänskliga rättigheter och demokrati, särskilt i en tid då världsekonomin globaliseras. Det är inte bara kapitalet som rör sig fritt utan också människor, idéer och tankar. De länder som utmärks av interna konflikter, krig, kommer att isoleras från denna goda utveckling som vi nu ser globalt. Därför är det viktigt att man bekämpar all ofred. Utan fred - ingen fattigdomsbekämpning, utan fred - inga framsteg, utan fred mognar aldrig kornet till bröd. Det är egentligen, tror jag, sammanfattningen av mötet i Kairo, som också mycket väl kan komma att vara en milstolpe i framtida historieböcker.
Fru talman! Man kan väl ändå rent generellt våga påstå, statsministern, att intresset för Afrika har mojnat ganska rejält från EU:s och västvärldens sida under de senaste åren. Min poäng, om det nu var en poäng, var ju att om vi ska tala om globalisering och om ett tryggt och fredligt Europa, vilket vi alla hoppas på, tror jag att det är oundvikligt att komma ihåg omvärlden runt EU. Jag betvivlar inte att detta har skett, men jag tror att det behöver lyftas fram i fokus mer än vad som i regel görs i våra EU-resonemang. Visst är det så att utan fred - ingen fattigdomsbekämpning, men jag tror att det krävs insatser för att stärka freden, och dessa insatser tror jag till dels behöver komma också från EU visavi Afrika.
Fru talman! Jag är helt överens med Alf Svensson på den punkten. Det är inga svårigheter att instämma. Det som mötet ju kom att domineras av var ju skuldavskrivningsfrågorna, demokrati och mänskliga rättigheter. Sedan har vi vår bakgrund i Afrikaengagemanget, andra har en annan bakgrund, en kolonial bakgrund, som ju resulterar i en utomordentligt komplicerad situation. Jag tror att även om engagemanget i Europa nu inte är av samma typ som det var under 60-talet, som både Alf Svensson och jag som unga och stridbara upplevde, så är ändock engagemanget där i den mogna insikten om att ett Afrika som fortsätter att plågas av konflikter förr eller senare blir Europas eget helvete. Det förstår vi alla, och det måste vi göra någonting åt.
Fru talman! Jag vill också tacka för informationen. Jag tycker att det är bra att vi i riksdagen på olika sätt är delaktiga i EU-frågorna. Att sysselsättningsfrågorna lyfts fram i Europeiska rådet är bra. Som exempel kan nämnas minskade kunskapsklyftor, livslångt lärande, ökade möjligheter att förena yrkes och familjeliv, ökad sysselsättningsgrad och att särskilt kvinnornas situation ska uppmärksammas. Dessa målsättningar ligger, som statsministern själv sade, väl i linje med Sveriges. I dokumentet anges också att det ska genomföras lämpliga makroekonomiska åtgärder. Anser statsministern att även dessa kan genomföras så att de ligger väl i linje med den inriktning som vi nu har Sverige?
Fru talman! Ja, det tycker jag. Jag tror inte att den makroekonomiska bilden för Sveriges del just nu har några alarmerande inslag. Vi ska naturligtvis hela tiden se upp, men vi har en kraftig tillväxt i ekonomin. Vi ligger klart över Europagenomsnittet. Vi har inflationen under kontroll. Jag ser inga större bekymmer på det området. Vi har en bra fördelning av privat och offentlig konsumtion. Vi har en god investeringsaktivitet. Vad jag möjligen skulle kunna tänka mig vara en makroekonomisk eller strukturell fråga som vi fortfarande har anledning att känna lite oro för är hur vår lönebildning stämmer med en europeisk låginflationistisk löneutveckling. Jag ser alltså inga svårigheter med skrivningen i slutsatserna. Det är nog snarare så att en del andra länder börjar sticka i väg med en mycket kraftig ekonomisk tillväxt och inflationstendenser. Det är snarast däråt som denna pekpinne är riktad.
Fru talman! Jag vill också kommentera sysselsättningsmålen. De är betydligt lägre än de svenska, men de finns ändå. Statsministern talade själv om inflationsmålen, som i EU är väldigt starka. Inflation är inte bra för någon. Men det kan vara så att de här målen kommer i konflikt med varandra. Jag undrar om man nu kan säga att sysselsättningsmålen är lika starka som inflationsmålen även inom EU.
Fru talman! Det där är en gammal svensk debatt. Jag har inga svårigheter att jämställa sysselsättningsoch inflationsmålen. Jag vet en sak: Sysselsättningsmålet klaras inte om inflationen sticker i väg. Vi var de stora förlorarna under 70 och 80-talen med en alltför kraftig inflationsutveckling i svensk ekonomi. Vi kan jämföra oss med de länder som för en annan politik. De klarade sysselsättningen bättre än vi. Jag tror alltså inte att det finns anledning att här måla upp något slags tveksamhet om det penningpolitiska målet. Det är klokt att ha detta inriktat på inflationsbekämpning. Samtidigt med återvunnen styrka i Europa finns det anledning att hela tiden påminna om svagheten i inflationsutvecklingen. Inom de ramar som det sätter kan vi diskutera hur vi kan samordna ekonomisk politik och få ut mera av tillväxt för att därigenom klara jobben. En sådan diskussion växer fram, inte minst pådriven av våra franska partivänner men även av andra. Det är en intressant debatt, som lite pekar på styrkan i den situation som vi nu befinner oss i i Europa. Det är fullt möjligt att föra en sådan debatt. För några år sedan hade det blivit kaos på börser och finansmarknader om någon hade fört det här samtalet. Jag ser ingen anledning att ändra några fastlagda mål. Jag tror att politiken fungerar utomordentligt väl i en balans mellan sysselsättning och inflation.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern på skatteområdet. Europa har ganska höga skatter i allmänhet och Sverige i synnerhet. Jag vill understryka att detta delvis är på goda grunder. Men pressen från omvärlden påverkar ändå investeringar, tillväxt och sysselsättning mot bakgrund av dessa ganska höga skatter. På några års sikt tror jag att dessa kan bli ett ganska stort problem i EU. Tidigare har man inom EU diskuterat ett skattepaket som var alldeles för mycket inriktat på några specifika skatter och hur detta problem ska lösas internt i EU. Jag undrar om man hade någon diskussion på toppmötet om att gå vidare och släppa denna interna fokusering. Funderade man på hur Europa på lång sikt ska klara sig i den globala skattekonkurrensen, som inte alltid är illojal? Visst finns det många skatteparadis i världen, men också på många andra håll har man lägre skatter och lägre ambitioner på välfärdsområdet än vad Europa har. Detta leder till att investeringar och sysselsättningsökningar kan dras till just dessa områden.
Fru talman! Det fördes ingen diskussion på detta toppmöte av det slag som vi hade i Helsingfors och som vi har haft även tidigare om framför allt kapitalskatterna och viljan att samordna åtminstone ett golv för kapitalskatterna. Jag tror dock att Johan Pehrson tar upp en viktig fråga, som vi nog ska börja fundera på ur en annan vinkel. Johan Pehrson ger uttryck för ett slags klassisk sanning i 80 och 90-talsdebatten: att höga skatter är skadliga för tillväxt. Jag har i och för sig aldrig trott det. Jag menar att det finns vissa snedvridande skatter som kan vara skadliga för tillväxt. Jag tror att det nu är så att den samhällsmodell som vi har valt i Europa, där alla ska vara med, kommer att kräva ett fortsatt högt skatteuttag. Jag tror också att det kommer att visa sig att den är produktiv. En stor del av våra gemensamma skattepengar används ju för att satsa i sådant som avgör den framtida konkurrenskraften. Det gäller utbildning, forskning och infrastruktur. Vi har dessutom framför oss en demografisk situation med väldigt många äldre i hela Detta kommer att hålla skatterna uppe, men jag tror inte att detta kommer att skrämma bort investeringar. Möjligen har USA så stora privata aktörer att man där kan skapa sin egen infrastruktur i forskning, utbildning och - låt mig säga så - rent tekniska installationer, men i övrigt finns det inget annat än nationalstaternas skattekollektiv som förmår skapa den kritiska massa som är nödvändig för att attrahera investeringar i en framtida öppen och informationsorienterad ekonomi. Jag tror alltså att vi kommer att få se en utveckling där skattetrycket snarare ökar än minskar i Europa. Det innebär kanske att Sverige, som ligger högt, sjunker något. Jag tror dock inte att vi kommer att få en bild där skattesänkningar driver på tillväxten. Bilden kommer att vara den att nya investeringar i forskning, teknik och utbildning skapar förutsättningar för tillväxt, och det kräver gemensamma resurser. Detta är en ny ingång, som jag tycker att det är mycket attraktivare att tala om.
Fru talman! Jag delar självklart uppfattningen att vi ska satsa på produktivitetsökningar via forskning osv. De kostar pengar och måste finansieras. Det känns ändå som om vi i Europa än så länge har ett litet problem som kan komma att tillta. I globaliseringens följd blir många skattebaser i dag enormt lättrörliga. Vi vet att det redan bor väldigt många svenskar i England, och många funderar kanske på att rent skattetekniskt bosätta sig i något av våra östliga grannländer. Momsen kan inom några år bli ett stort problem, eftersom den kommer att taxeras ut i det land där varorna säljs. Om e-handeln ökar, kan detta få stora effekter på uppbörden. Momsen är en stor inkomstkälla för staten, som traditionellt inte har setts som ett tillväxthämmande problem, men den kan kanske bli det därför att investerarna säger ifrån. Jag hoppas därför att statsministern vid nästa tillfälle med de europeiska statsministrarna tar upp frågan hur vi ska bredda perspektivet och se på Europa i dess plats i världen. Det är bra att vi har en hel del tid på oss, men jag är orolig för att detta på lite längre sikt blir ett jättestort problem.
Fru talman! Det finns anledning att vara vaksam. Skattebaserna är lättrörliga. Vi hör just nu inga larmsignaler som innebär att vi snabbt ska förändra vårt eget skattetak. Ett område där varken Johan Pehrson eller jag är särskilt glada över utvecklingen är alkoholbeskattningen. Vi kan tyvärr se ett behov av att justera den, men det är som det är. I övrigt gäller vaksamhet och ett prestigelöst förhållningssätt. Vi måste agera så att vi skyddar våra nationella intressen, samtidigt som vi ska vara öppna för förändringar i tiden. Diskussionen om detta kommer att fortsätta, men det grundläggande är att det för att Europa ska klara sin konkurrenskraft krävs stora offentliga åtaganden, och Europa kommer snarare att driva upp skattetrycket än att sänka det. Vi ska därtill lägga den demografiska strukturen i Europa. Just nu växer det i Europa till väldigt stora grupper av äldre, som kommer att kräva stora gemensamma insatser.
Fru talman! Statsministern målar upp en bild av mötet i Lissabon som mycket positivt, med ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling. Men statsministern säger ingenting om ifall detta också inkluderar hållbara miljömål. Så sent som i dag kunde man på nyheterna höra att de ökade transporterna inom EU spränger alla gränser för miljömålen och att man definitivt inte i nuvarande situation kommer att klara de åtaganden man tagit på sig när det gäller Kyotoprotokollet. Jag vill därför höra med statsministern om hållbar miljö över huvud taget var uppe i sammanhanget ökad sysselsättning och ökad ekonomisk tillväxt, eller om det är ett bortglömt mål.
Fru talman! Bortglömt är det inte. Men det är inte det som står i centrum, det kan jag direkt säga. Jag driver naturligtvis den typen av frågor därför att jag har uppfattningen att detta är modernt. Jag har uppfattningen att det här driver på tillväxt, det bromsar inte tillväxt. Det finns sådana skrivningar i slutsatserna, men de är inte uppbyggda på så sätt att det är detta som är kärnan. Jag tycker att det är en brist. Men här får vi hjälpas åt. Det är ett långsiktigt arbete som behövs för att Europa ska gå i den riktningen, och det är framför allt en ny syn. Många av Europas beslutsfattare sitter fast i industrisamhällets strukturer. De måste vi naturligtvis gå ur på ett sådant sätt att vi vårdar dessa strukturer, så att vi inte skapar social oro och massarbetslöshet. Men när det nya växer fram, inte minst med hjälp av informationsteknologin, kommer den nya tekniken dels att skapa välstånd, dels att göra det på ett sådant sätt att vi hushållar med framför allt energi och ändliga resurser. Det är modernt, det kräver ny teknik. Det driver på tillväxt, det kräver forskning. Det är frontlinjen. Detta sätt att se på utvecklingen som ju Stefan Edman har sammanfattat i uttrycket "världens chans" i en elegant liten bok som kom för något år sedan är just det synsätt vi försöker att arbeta in. Jag ska inte säga att det finns några enskilda regeringar som är motståndare, men det tar sin tid innan det här börjar vara allmängods i debatten. Vi tar gärna hjälp av de fåtal gröna som finns kring bordet - det finns ju åtminstone någon numera, och i kommissionärskretsen finns det också någon grön - för att driva det här moderna projektet, för det är faktiskt vad det handlar om.
Fru talman! Det är viktigt att ta hjälp av de gröna för att driva på i miljöfrågorna, för annars tror jag att vi hamnar i en situation där det inte riktigt finns med i debatten. Det är ju väldigt angeläget att det faktiskt finns med och att vi får in hållbar utveckling och miljömål. Då är det ju oerhört oroväckande när man säger att man inte klarar att hålla Kyotoprotokollet därför att transportsystemen inom Europa ser så ut i den planering man nu har att det kommer att spränga gränserna för koldioxidutsläppen. De åtaganden som EU har tagit på sig internationellt anses av miljörörelsen vara lågt satta för att klara hållbar utveckling på miljöområdet. Ändå ser man inte ut att ens kunna klara det, utan man planerar i helt felaktig riktning. Visst, ny teknik är oerhört angeläget och viktigt. Det är viktigt att vi får en ny syn på det framtida samhället när det gäller resursutnyttjandet, det tror jag också. Men vi får inte gå i den fällan man gjorde när man började prata om datasamhället. Då pratade man om det pappersfria samhället, det som inte skulle producera en massa papper. Men det har blivit precis tvärtom. Det finns en risk att den nya tekniken också kommer att bli tvärtemot när det gäller miljömålen om vi inte tydligt i ett tidigt skede väger in och hela tiden har miljömålen framför ögonen.
Fru talman! Jag är inte lika pessimistisk som Marianne Samuelsson, kanske just därför att jag är väldigt pessimistisk när det gäller utvecklingen. Vad menar jag med det? Jo, jag tror faktiskt att vi står inför sådana påtagliga hot framför allt vad gäller klimatet att det kommer att driva fram en koncentration på forskning om alternativ och nya sätt att förhålla sig till produktionsprocesser och transporter. För att ta ett enkelt exempel: Jag kunde när jag var i Kairo föra samtal med den egyptiske energiministern som mötte mig på flygplatsen. Han var i och för sig rätt glad över att man hade hittat enorma mängder gas i Medelhavet på egyptiskt territorium. Men samtidigt var han full av insikt om att detta inte är framtidens energi. Den finns troligen i den sol som flödar så ymnigt över dessa delar av världen och som i dag faktiskt låter sig förenas med en modern elektrisk transportteknik och med visioner om att den solen också kan värma Europa och förse Europa med ström. Det är den typen av teknisk vision, av tilltro till ny teknik, som alltfler börjar tala om och som jag tror att människan förmår. Men kanske krävs det tyvärr ytterligare varningssignaler av det slag vi nu har sett när det gäller de enorma katastroferna i spåren av de klimatförändringar som jag tror att vetenskapsmännen kommer att kunna bevisa inom överskådlig tid. Då har vi en ny politisk situation. Och då är Marianne Samuelsson och jag utomordentligt moderna.
Fru talman! Det är glädjande att diskussionen om EU:s krishantering nu kommit upp ordentligt på dagordningen. Det är ju just ett redskap för att etablera demokrati och värna mänskliga rättigheter, som statsministern talar om. Men Europas länder och EU måste också gå från ord till handling. Det behövs naturligtvis militära resurser för att upprätthålla fred och lugn, men det behövs också civila resurser för att stoppa våld och brottslighet. Det visar sig att ett ordnat rättssamhälle med lag och ordning kanske är nummer ett för sönderslagna länder. Konkret behövs det då poliser, domare, åklagare och fängelseadministratörer. Ett exempel är situationen i Kosovo och situationen i flera afrikanska länder. Det visar sig tyvärr att det är svårt för EU och EU:s länder att få fram sådana här resurser. Det här kan tyckas som ett lite kortsiktigt och omedelbart behov att diskutera på ett möte på statsministernivå. Men det har faktiskt mycket viktiga och långsiktiga konsekvenser för att skapa trovärdighet för EU:s krishanteringsförmåga. Därför vill jag ställa frågan till statsministern hur detta att konkret skapa civila krishanteringsresurser har kommit upp på dagordningen på EU-nivå. Detta innebär också i och för sig att enskilda länder måste delta för att göra verklighet av åtagandena. Fråga två blir då: Vad avser Sverige att göra i denna fråga?
Fru talman! Det är en viktig fråga som Anna Lilliehöök tar upp. Det är just därför som Sverige så flitigt har drivit att vi ska ha en civil krishanteringsmekanism vid sidan av det militära. Efter en ganska tuff och lång diskussion har vi vunnit förståelse för detta. Det är en stor framgång, inte minst för Anna Varför lägger vi tyngdpunkten där, vid sidan av det militära? Jo, - jag tror inte att jag kan uttrycka det bättre än vad Anna Lilliehöök själv gjorde - därför att det här handlar om det grundläggande i ett rättssamhälle. Vi har redan nu omfattande insatser i den civila krishanteringen. Vi har poliser och annan typ av personal. Jag tror inte att det kommer att vara de ekonomiska resurserna som är vår flaskhals. Jag tror att det helt enkelt kommer att handla om svårigheten att finna människor till dessa uppgifter, att hitta människor som är beredda att ta på sig detta utomordentligt svåra arbete under strapatsrika förhållanden. Samtidigt har vi själva här hemma just på de områdena ofta stor brist på personal. Det är nog där vi kommer att ha vår flaskhals. Vi gör allt för att driva på krishanteringen. Vi kommer att ekonomiskt ställa resurser till förfogande. Vi får hjälpas åt att övertyga våra svenska vänner att också ta jobben som så småningom kommer att växa fram ur den här sektorn.
Fru talman! Det gläder mig att statsministern verkligen tycker att detta är en prioriterad fråga. Det är ett stort problem med resurserna inom det här området, inte minst här i Sverige. De efterhöranden som jag har gjort visar att det nog inte är så svårt att få personer att ta på sig sådana här uppgifter utomlands. Många känner att det är en viktig och utvecklande arbetsuppgift. Problemet är bara att här i Sverige - och i andra länder, vi är alls icke sämst - finns det stora brister i resurserna på hemmaplan. Det gör att man inte kan låta flera vara med och göra insatser på detta område. Än en gång: Det var ett utmärkt svar jag fick av statsministern. Men det är viktigt att också statsministern sätter tryck bakom orden så att det blir handling. Det är många departement och många ministrar som är inblandade. Jag har ställt frågan förut och inte fått helt tillfredsställande svar.
Fru talman! I så fall är jag glad att Anna Lilliehöök tycker att mitt svar var lite bättre. Vi får hjälpas åt och fortsätta att kämpa med detta. Jag tror inte att det är en partiskiljande fråga på något sätt. Det gäller Sveriges ansvar och åtagande i ett internationellt samarbete. Jag hoppas att Anna Lilliehöök har rätt att det finns människor som är beredda att ta på sig uppgifterna i växande utsträckning. Det är ett ökat engagemang vi ser framför oss. I så fall tror jag att vi kommer att kunna agera mycket kraftfullt. Då har jag fel i min bedömning att det är där som flaskhalsen finns, eftersom jag tror att vi kommer att kunna ställa de ekonomiska resurserna till förfogande.
Fru talman! Utvidgningen är en angelägen fråga för Sverige. Det har vi drivit sedan lång tid tillbaka. Den är angelägen för demokrati, fred, säkerhet och sysselsättning, som också statsministern nämnde i sitt tal. Det innebär dock att fler ska dela på de bidrag och stöd som finns inom EU. Vi vet att mycket av de stöden går till södra Europa.

Fru talman! Det här är en sak som jag tror att vi får studera väldigt noga. Ofta har utvidgningen beskrivits om ett projekt som inte är ekonomiskt möjligt med de ramar vi har i dagens EU. Jag är inte så säker på att det är rätt sett att se det. Med den takt vi nu har i ekonomisk utveckling i Europa - tillväxttakten är omkring 3 % - växer också EU:s resurser väldigt snabbt. Det är stora belopp som varje år tillförs den europeiska unionens kassakista. Om vi ser framför oss en utvidgning av EU som kommer att ske etappvis successivt vart efter ansökarländerna når uppställda kriterier, tror jag att vi utan att göra våld på alltför mycket av den fördelning som finns inom EU i dag kan ta emot nya medlemmar med de regelverk som finns uppsatta. Jag tror att det är en debatt som är lite missvisande. Jag känner heller inte igen oron för att södra Europa skulle vara mer benägen att hålla emot en utvidgning. En av de starkaste advokaterna för EU utvidgningen är Portugals premiärminister, Socialistinternationalens ordförande Guterres. Han kan naturligtvis se att det kanske kan påverka relationerna inom dagens EU, men han ser det utifrån ett demokratiskt perspektiv och vad EU-medlemskapet har betytt för Portugals utveckling. Har man den insikten har man också insikten om vad det kan betyda för Polen, Baltikum, Bulgarien, Rumänien, Tjeckien, Slovenien och allt vad de nu heter, alla de länder som vill komma med i den gemenskap som vi faktiskt redan är en del av. Det är en viktig fråga som kommer att vara viktig under vårt ordförandeskap, men kanske inte riktigt från den ingången som frågeställaren pekar på.
Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret. Det var klarläggande om vad som nu sker och hur tankarna går inom EU. Det är väldigt viktigt att de tankarna förs ut. Jag tror att vi kan använda Sverige och våra regioner, våra landsting och kommuner just för mötesplatser mellan länder i t.ex. södra Europa och Östeuropa. Där tror jag att Sverige har en betydande funktion att fylla. Kanske att man från regeringens sida kunde stimulera landsting och kommuner lite mer att tänka i de banorna.
Fru talman! Jag tycker att det är ett bra synsätt och någonting som är väl värt att pröva. Jag ska ta till mig den idén så får vi se om vi kan göra någonting praktiskt av den också.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera. Statsministern tog upp frågan om hur man inom EU nu börjar talar alltmer om hur man ska kombinera familjeliv och arbetsliv. Jag uppfattade det nästan som att statsministern skryter med att andra länder nu går efter oss i barnomsorgspolitiken. Det säger enligt min mening ingenting om det är för barnens bästa. Barnen har ingen rösträtt. I jämställdhetsarbetet talar vi ofta om att männens härskarteknik är osynliggörande. Jag tycker tyvärr att den svenska regeringen osynliggör de kvinnor som väljer att vårda sina barn hemma. Jag känner många kvinnor som väljer det. Jag vet många barn som inte passar på dagis och som faktiskt behöver få vara i familjedaghem eller hemma. På något sätt finns de inte med ens i tankevärlden, känns det som, i de diskussioner där det handlar om att få ut fler i arbetslivet. Kan inte statsministern tänka sig att på något sätt stödja eller uppmuntra de kvinnor eller män som faktiskt väljer att stödja sina barn i hemmet under småbarnsåren, för barnens skull?
Fru talman! Den debatt jag refererade fördes i Lissabon mellan 15 stats och regeringschefer i Europa. Det märkliga där är att det är kristdemokratiska partier och konservativa partier som tycker att det är en klok väg att gå. Varför tycker de det? Inte är det för att de vill utöva någon härskarteknik och osynliggöra. Om inte förtroendet finns för den svenska regeringen från frågeställarens sida kanske den finns för kristdemokrater i Europa. Varför gör de nu så här? Det föds inga barn i Europa i dag. Man börjar på att förstå att för de allra flesta i de allra flesta europeiska länder vill man kombinera ansvaret för familj med en professionell karriär. Vi har kommit långt i vår barnomsorgsutbyggnad. I andra länder har man knappt börjat. Det är i de länderna som man nu ser att det kanske är ett sätt att se till att det föds fler barn. Borde vi inte kunna enas om att det borde vara politiken, att det föds fler barn, att människor vill sätta barn till världen och att de barn som kommer också är välkomna och får en god uppväxt? I den uppväxten finns en bra pedagogisk aktivitet som en allmän förskola eller dagis för dem som vill välja det. Det är precis så man tänker ute i Europa. Jag tror att det är en ganska klok politik.
Fru talman! I Europa är naturligtvis barnomsorgspolitiken väldigt dåligt utvecklad. Där har man kanske för få daghem. Vi är inte på något sätt emot daghem. Men inför framtiden är det ändå några som ska vårda de äldre och vårda våra barn. Är det vi vill se i framtiden att våra äldre och våra barn ska vara på institutioner? Vi ska föda fler barn, men föräldrarna ska snabbt gå ut i arbetslivet. Vad är det för ett liv som barnen föds till, att ingen har tid med dem mer än på institutioner?
Fru talman! Det är just de länder som har haft politiken att barn och äldre ska vårdas och fostras i hemmet, utanför daghem och ålderdomshem, som nu tittar på detta och frågar sig: Är de låga födelsetalen ett resultat av att vi har valt fel politik i dessa avseenden? Jag är glad för att inte frågeställaren är motståndare till daghemmen som sådana. Låt oss se vad som nu händer i Europa, och gemensamt försöka se till så att barn som föds och växer upp får en rik och härlig tid, inte bara när de är små utan också när de så småningom blir vuxna. Daghem och harmoniska föräldrar är ett gott inslag i starten på ett sådant liv.

Fru talman! Vi kommer nu till ett av skatteutskottets betänkanden där det finns motioner från den allmänna motionstiden. Huvuddelen av de förslag som berör fastighetsoch förmögenhetskatten har riksdagen redan behandlat i och med behandlingen av höstens budgetproposition. Här återstår en del av mer allmän och långsiktig karaktär. Detta gör samtidigt att betänkandet inte ger en riktigt komplett bild av partiernas helhetssyn när det gäller fastighets och förmögenhetsbeskattningen. Men det finns all anledning att ta upp de här frågorna på nytt här i kammaren - det är helt klart. Det finns också en klar logik i att de här motionerna behandlas i samma betänkande, eftersom de delvis hänger samman. Jag tänkte ta detta tillfälle som en utgångspunkt för en mer allmän debatt om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Vi börjar med fastighetsskatten. Det är en fråga som i hög grad berör människor i deras vardag, i deras familjeekonomi och i deras möjligheter att välja var i landet eller i vilken del av en stad som de vill bo. Under lång tid har det nu från vårt håll framhållits att fastighetsskatten i det här landet är för hög. Från majoritetssidan hänvisar man till olika utredningar som ska diskutera detta. I utskottets majoritetstext står det att man avslår alla de här motionerna om bl.a. sänkta fastighetsskatter för att man menar att det pågår en allmän översyn av fastighetsbeskattningens principer och metoder. Så står det i utskottets majoritetstext. Det kunde ju vara bra nu om Socialdemokraternas företrädare i debatten, Lisbeth Staaf-Igelström, som ju också sitter i en av utredningarna, kunde lätta lite på förlåten. Det kanske skulle lugna en del - vad vet jag? Problemet är ju, precis som det står i utskottsbetänkandet, att utredningarna diskuterar principer och metoder. De diskuterar inte sänkningarna av nivåerna. Det som på sin höjd kan komma ut av detta är alltså en omfördelning inom fastighetsbeståndet på det ena eller andra sättet. Men det börjar bli aktuellt att komma med besked nu! Häromdagen fick vi i våra postfack Ekonomistyrningsverkets budgetprognos med en analys. Om man orkar med att läsa ända fram till den näst sista sidan kan man konstatera att Ekonomistyrningsverket skriver i sina detaljkommentarer när det gäller inkomsterna: Fastighetsskatten för inkomståret 2001 beräknas till 30 miljarder kronor, vilket är 6,6 miljarder - jag avrundar siffran något - högre än år 2000. Den kraftiga ökningen mellan åren beror främst på att Ekonomistyrningsverket räknar med att de nu frysta taxeringsvärdena kommer att räknas upp enligt gällande regler. En uppräkning av taxeringsvärdena i enlighet med prisutvecklingen svarar för drygt 5 miljarder kronor av den totala ökningen. Vidare ska den tillfälliga skattesänkningen för bostadshyreshus från 1,5 till 1,2 % av taxeringsvärdena upphöra, vilket ökar inkomsterna med ca 1,5 miljarder kronor. Detta innebär att åtminstone denna myndighet inte har fått några instruktioner från regeringen att räkna på något annat sätt än precis det som finansministern nämnde i budgetpropositionen i höstas, dvs. att man räknar med att få in de här inkomsterna från nästa år. Därför var det så beklagligt att utskottet inte ville behandla det förslag till initiativ som lades fram av bl.a. oss moderater för att på en gång slå fast att omräkningstalen behöver frysas. Detta är alltså helt klart en realitet. Fastighetsskatterna kommer att höjas med den här summan, om inte majoritetsföreträdaren i dag har möjlighet att lämna besked om någonting annat. Jag beklagar detta å fastighetsägarnas vägnar, liksom den osäkerhet som regeringen därmed skapar i frågan genom att ständigt hänvisa till utredningar - utredningar som de facto inte har som direktiv att sänka nivåerna på fastighetsskatten. Det är beklagligt att det är på det här viset. En annan del i fastighetsbeskattningen som också berörs i betänkandet handlar om det s.k. ROT avdraget. Vi har ju tidigare föreslagit ett sådant. Många vittnar om att det har varit lyckosamt ur flera olika aspekter - inte minst när det gäller möjligheten att omvandla svarta jobb till vita. Likväl verkar inte majoriteten finna intresse för att det ska fortsätta - förvisso har det upphört, så jag ska väl i stället säga att det återinförs. Det tycker jag är mycket beklagligt. Majoriteten borde kunna lyssna på de förslag som finns från de borgerliga partierna om att införa ROT-avdrag för hushållsnära tjänster. Det skulle innefatta också de traditionella byggnadsarbetena på småhusenheter, och motsvara det som vi hade tidigare. Fru talman! På den punkt som gäller fastighetsskatten hoppas jag att debatten i dag kan leda till ett klarläggande. Vi moderater brukar ju säga att vi vill sänka skatterna. Men nu är min fråga till majoritetsföreträdaren närmast denna: Kommer skatterna att höjas ytterligare? Kommer de att höjas med de här sex miljarderna? Nästa steg är naturligtvis att vi ska påbörja sänkningen. När det gäller förmögenhetsskatten var det intressant att läsa Finanstidningen i går. Statsrådet Sahlin säger: "Vi ser just nu över kapital och förmögenhetsskatterna i regeringen." Nästa citat är: "Det är relativt bråttom." Så säger alltså Sahlin. Hon har nämligen läst en rapport som mycket riktigt visar att svenskarna har ca 350 miljarder kronor i oredovisat utlandssparande, och hon drar vissa slutsatser av detta. I ett annat citat säger hon: "Vi måste sänka skatten på arbete. Det gäller främst inkomstskatterna." Min fråga till majoritetsföreträdaren blir: Delar socialdemokraterna i skatteutskottet statsrådet Sahlins uppfattning att det är relativt bråttom att se över kapital och förmögenhetsskatterna, och att dessa måste sänkas? Det skulle vara intressant att få veta hur det ligger till på den punkten. När man läser utskottets majoritetstext ser man att det står så här: "Skatteutskottet är inte heller nu berett att tillstyrka att olika lättnader genomförs i förmögenhetsskatten och kan när det gäller förslagen om slopad sambeskattning konstatera att även dessa förändringar kräver en finansiering." Utskottets majoritet är inte intresserad av att diskutera de här frågorna. Det är detta som är ett problem. Hur ska man uppfatta Socialdemokraternas ståndpunkt? Statsrådet Sahlin säger en sak. Finansminister Ringholm säger att förmögenhetsskatten inte är någon prioriterad åtgärd för närvarande. Utskottsmajoriteten tycker sig inte heller ha möjlighet och intresse av att hantera frågan. När det gäller förmögenhetsskatten tycker jag att det särskilt är på en punkt som man har anledning att vara besviken på utskottsmajoriteten. I december före jul föreslog vi moderater ett utskottsinitiativ om slopad sambeskattning. Den socialistiska sidan av bordet avfärdade detta med att vi inte skulle diskutera det då, eftersom det skulle komma upp till våren under behandlingen av motionerna med anledning av den allmänna motionstiden. Jag yrkade fortfarande på att det här initiativet skulle genomföras, men eftersom jag är en positiv person tänkte jag att det kanske ändå skulle bli en välvillig behandling när vi återkom till utskottet under våren. De två stödpartierna, Västerpartiet och Miljöpartiet, har ju uttalat att de är för att man ska slopa sambeskattningen. Jag tyckte att det fanns anledning att pröva majoritetsförhållandena redan i utskottet. När vi hade en omröstning i den här frågan kunde jag konstatera att Socialdemokraterna hade ett stabilt stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, trots att dessa båda partier tidigare vid flera tillfällen har uttalat att man anser att sambeskattningen ska slopas. Jag tycker att det är ett problem i skattepolitiken, både för dessa partier och för det socialdemokratiska partiet, att olika människor ger helt olika besked i samma fråga. Den här debatten kan kanske bli ett tillfälle att få veta vad man tycker. När det gäller sambeskattningen innebär förslaget i detta betänkande att man ska ge regeringen till känna att sambeskattningen ska slopas. Värre än så är det inte. Det är alltså inte fråga om ett lagförslag utan om ett tillkännagivande. Inte ens detta kunde de som tidigare sade sig stödja det här förslaget orka med. Fru talman! Genom att jag nu yrkar bifall till reservation nr 18 under mom. 15 finns det trots allt en möjlighet för Per Rosengren och hans vänner i Vänsterpartiet och för miljöpartisterna i kammaren att leva upp till de stolta tal som man har hållit i olika sammanhang om att man ska slopa sambeskattningen. Jag skulle vilja fråga majoritetsföreträdaren vad det finns för logik i att ha en förmögenhetsskatt med den utformning som den har i dag. Ytterst skulle jag vilja veta vad syftet med förmögenhetsskatten är. Det kunde vara intressant att få ett klargörande på den punkten. Man kan lämna lite olika svar på den frågan såsom förmögenhetsskatten är utformad i dag. Fru talman! Jag konstaterar att när det gäller de här båda frågorna krävs det en annan politik. Förmögenhetsskatten bör slopas i sin helhet. Då skulle man undvika en rad av de orättvisor som finns och de oformligheter som den här skatten medför. Man skulle också undvika att ett stort antal personer flyttar kapital utomlands. På det viset blir det ingen skattebas här i Sverige. När det gäller fastighetsskatten är det viktigt att slå fast att det nu i första hand är fråga om att hindra ökningar. Men vi måste väldigt snabbt komma till skott med att föreslå - vilket vi har gjort - och också besluta om successiva sänkningar av fastighetsskatten. Det är oerhört centralt för många människors möjligheter att bo kvar i sina hus och slippa skattas bort från dem.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till reservation 2 och reservation 15. Jag står naturligtvis bakom alla våra andra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till dessa. Det vi i dag har att debattera är alltså motioner från den allmänna motionstiden som berör fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Det är skatter som berör många människor. När vi i riksdagen stiftar lagar och bestämmer skattenivåer påverkar det ofta många människors vardag. Ibland påverkar det tyvärr många så att de får svårt att klara sin vardagsekonomi. Många säger att det är häftigt att betala skatt. Men om vi börjar med fastighetsskatten anser jag inte att den har en folklig förankring. Som politiker får man ofta i vardagskontakter höra om fastighetsskatten som en orättvis och oförståelig skatt. Människor från olika samhällsklasser kan inte förstå hur de kan tvingas att betala skatt för att de köpt sig en bostad. Borde inte staten uppmuntra att medborgarna själva tar ansvar för att köpa sin bostad och tar lån och risker för att kunna göra detta? 60 % av befolkningen bor i småhus. 75 % är barnfamiljer. 52 % är LO-medlemmar som bor i villa eller radhus. Sju av tio vill sänka fastighetsskatten. Häromveckan hade vi i riksdagen en hearing om bostadskostnaderna. Jag förvånas över hur experter jämför hyresrätt, bostadsrätt och egna hem rakt över. Jag har bott i alla dessa boendeformer, och jag tycker att det var stor skillnad att bo i hyresrätt. Jag tog ingen risk för lånen och annat. Jag tycker inte att det går att jämföra med att ta lån för att köpa en bostad och riskera att boräntor och annat går upp. Dessutom tar jag en risk att taxeringsvärdet och fastighetsskatten också går upp. En av experterna på hearingen sade att om fastighetsskatten försvinner blir bara fastigheten dyrare. Ja, hellre det. Då vet man ju vad det är för kostnad. Det räcker med risken för ränteläget. Enligt mitt sätt att se det är fastighetsskatten helt felaktig. Visst ger den intäkter till staten, men det är orimligt att betala skatt för att bo. Man kan inte, som förr i tiden när fastighetsskatten infördes, leva genom husägandet. Det är få i dag som odlar på sina tomter. I stället är det många som får knapra på bordskanterna för att klara fastighetsskatten. Vi vet att många t.o.m. fått lämna sina hem på grund av fastighetsskatterna. Kom inte säg att det här är en rättvis skatt! En grupp som jag särskilt skulle vilja lyfta fram här i dag är våra äldre. Det borde vara förbjudet att ta ut fastighetsskatt av våra pensionärer. Ofta har de med stort mod tagit lån för många år sedan. Det har tagit risken. De har troget betalat lånen för att sedan kunna bo billigt när de blir pensionärer. Men den tryggheten ska man inte tro sig ha i ett samhälle där socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister råder. Om man bor i ett attraktivt område kan man se taxeringsvärdena stiga bortom all kontroll. Man får betala en fastighetsskatt som gör att man tvingas flytta därifrån. Det är en skatt för att man har tagit sin medborgerliga frihet och skaffat sig en bostad. Jag anser att det är ett orättfärdigt samhälle som har ett system som kan tvinga dessa gamla människor att flytta och inte stöder medborgarna att ta ansvar för sitt eget liv. Jag har en artikel här om höga avgifter i äldreomsorgen. Där finns också några synpunkter på fastighetsskatten. Det här är en dam som, orättfärdigt tycker jag, betalar 25 285 kr i månaden i sitt äldreboende. Hon råkar bo i Falköping där taxan är så hög som 25 000 kr. I en annan kommun, Öckerö, är avgiften 2 500 kr i månaden. Kommunens handläggare av avgifterna säger så här: Ibland kan jag tycka synd om de människor som inte kan bo kvar hemma längre och äger en stor fastighet. En del av taxeringsbeloppet på huset läggs på inkomsten efter ett halvår. För att undvika för höga avgifter i äldreomsorgen brukar vi diskutera en försäljning av huset med de äldre. Majoriteten måste väl ändå medge att det är något galet med den här fastighetsskatten? Vi kan inte avskaffa den över en natt, men den måste fasas ut. Skatt efter bärkraft är den princip som bör gälla. Fastighetsskatten drabbar alla boende oavsett inkomst och betalningsförmåga. Den är en skatt på en inkomst som inte finns förrän man realiserar värdet vid en försäljning. Jag anser att skatten hotar äganderätten liksom den enskildes trygghet vad gäller besittningen av det egna hemmet. Att göra det möjligt att äga sin bostad också för låginkomsttagare är att verka för ett jämlikt samhälle där äganderätten inte kräver stora pengar. I enlighet med våra kristdemokratiska motioner anser jag att fastighetsskatten på sikt måste avvecklas. Vi tror dock att kommunerna bör ges en rätt att debitera en kommunal fastighetsavgift som ska täcka kostnader för gatuunderhåll, brandförsvar och annan kommunal service till fastigheten. Vi tycker att vi ska sänka fastighetsskatten år 2001 till 1,3 % av taxeringsvärdet och fortsätta år 2002 till 1,2 %. Allt detta finns finansierat i vårt budgetförslag. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2 avseende fastighetsskatten. En annan fråga som jag också kort vill beröra är fastighetsskatten på tomträtter. En tomträttsinnehavare äger bostaden på tomten. Men han äger inte tomten. Det gör kommunen. Men han ska trots att han inte äger den här tomten betala fastighetsskatt på den. Han ska alltså betala skatt på något som han inte ens äger. Det är ju en märklig konstruktion, det måste väl majoriteten hålla med om. Här i Stockholm var många tomträttsavgifter relativt låga för några år sedan, kanske några hundralappar i månaden. Men nu ligger tomträttsavgälden, hyran alltså, på ca 2 000 kr i månaden. Att sedan betala fastighetsskatt utöver detta kan ju inte vara vettigt. Först en hyra till kommunen och sedan en skatt till staten. Det här borde regeringen göra något åt snarast. En annan motion, som är väckt av kristdemokraten Inger Strömbom, tar upp frågan att när någon vidtar energisparåtgärder i sin fastighet kan det påverka så att taxeringsvärdet stiger på fastigheten, och således får ägaren betala högre fastighetsskatt. För att investeringar på energiområdet ska ta fart menar vi att man inte kan låta det påverka taxeringsvärdet och fastighetsskatten. På den här punkten tycker vi att man borde kunna bli överens med majoritetspartierna. Men i betänkandet tar man inte ställning, utan säger att man väntar på Fastighetsbeskattningskommitténs förslag i maj. Så vi lever fortfarande i ovisshet om det är bra att människor vidtar energisparåtgärder i sina fastigheter eller inte. Fru talman! Förmögenhetsbeskattningen menar vi kristdemokrater att vi på grund av internationaliseringen i ekonomin snarast måste göra något åt. Sverige har ett högt skattetryck. Många säger: Ju fler skatter, desto bättre välfärd. Men kanske är det inte så. För att fler ska kunna klara sig på egen hand ska vi i stället sänka skattetrycket, som är bland de högsta i världen. Tidigare hade vi förmögenhetsbeskattning av fördelningspolitiska skäl. Men det gäller ju inte längre, eftersom den socialdemokratiska regeringen har tagit bort förmögenhetsbeskattningen för 17 av Sveriges Regeringen har alltså insett att Sverige har den högsta förmögenhetsskatten av OECD-länderna. Flera grannländer avskaffar den här skatten. Tyskland och Danmark gjorde det 1997. När är det Sveriges tur? Mona Sahlin sade, som vi hörde tidigare, i en tidningsintervju häromdagen: "Globaliseringen tvingar Sverige att sänka kapital och förmögenhetsskatterna. - Det är relativt bråttom." Dessa sanningens ord vore det intressant att höra en kommentar till från utskottsmajoriteten. Blir det några förändringar? Inkomst och kapitalinkomstbeskattning innebär att en faktiskt inkomst beskattas. Men förmögenhetsbeskattningen bygger däremot ofta på fiktiva värden. Många småhusägare tvingas t.ex. att utöver den höga fastighetsskatten betala förmögenhetsskatt. Detta trots att förmögenheten, som är bunden i fastigheten, inte går att omsätta till inkomster med mindre än att bostaden säljs. Vi vill fasa ut förmögenhetsskatten med 0,5 % år 2001 för att den ska vara avvecklad år 2002. Frågan om sambeskattning behandlas också i det här betänkandet. Sambeskattning anser jag vara ett gammaldags sätt att tänka. Den orättvisa som gäller mellan gifta pars respektive sambors förmögenhetsbeskattning är inte bra. Ett gift par som tillsammans har en förmögenhet som överstiger 900 000 kr ska betala förmögenhetsskatt. Ett sambopar däremot sambeskattas inte. Det innebär att äktenskapet som samlevnadsform bestraffas. Det anser vi i första hand orimligt. Men att avskaffa sambeskattningen är också en jämställdhetsfråga. Alla har rätt att betraktas som individer. Det innebär att man måste avskaffa sambeskattningen. Det skulle underlätta också för skattemyndigheterna om man slipper hålla reda på vilka som är gifta eller sambor. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att vi ska fasa ut förmögenhetsskatten. Vi anser att det finns fler nödvändiga skatter som måste sänkas. I det här betänkandet är det fastighetsskatten, förmögenhetsbeskattningen och sambeskattningen. De bör åtgärdas snarast. Alla de förslag som jag här har diskuterat har vi finansierat i vår budget.

Fru talman! Fastighetsskatten har under senare år varit föremål för en intensiv debatt. Det är naturligt dels mot bakgrund av att systemet är väldigt komplext, dels och kanske framför allt, som har sagts här tidigare, genom att det har inslag av upplevt godtycke. Men fastighetsskatten är en skatt som i dag inbringar i storleksordningen 25 miljarder till finansiering av våra gemensamma utgifter. Det är alltså ett aktningsvärt belopp som ska ställas i relation till andra angelägna skattesänkningar, också på andra skatteområden. Det är en företeelse som jag tycker att vi tyvärr har alltför lite tillfälle att diskutera i den här kammaren, därför att vi diskuterar sektionsvis. Då finns det alltid utrymme för skattesänkningar inom just den aktuella sektorn. Jag tycker därför att mer eller mindre lättsinniga löften om fastighetsskattens omedelbara eller snara totala avskaffande saknar trovärdighet. För vår del inriktar vi våra strävanden i det här hänseendet på successiva sänkningar av skattesatsen och på att eliminera brister, sådana finns förvisso, i taxerings och beskattningshänseende. Eftersom frysningen av taxeringsvärdena kom upp tidigare under debatten, även om de inte hör till det här betänkandet i så stor utsträckning, vill jag markera att vi anser att vi ska ha en frysning av taxeringsvärdena intill dess att vi får nästa allmänna fastighetstaxering. Om den resulterar i en höjning, och det kommer den i flera fall säkerligen att göra, ska det pareras med en sänkt skattesats. Vi förordar att fastighetsskatten på småhus ersätts av en schablonintäkt under inkomst av kapital. Det ska genast, för att vara ärlig, sägas att detta för den enskilde är en liten förändring, men det ger bl.a. möjlighet till fulla avdrag för räntekostnader. Det ger också förutsättningar för att införa ett permanent avdrag för reparation och underhåll under innehavstiden. Vi förordar att en sådan permanent avdragsmöjlighet inrättas och att den omfattar såväl arbete som material. Det kan alltså ses som en utvidgning och en permanentning av det tillfälliga ROT-avdrag som vi i olika omgångar haft under senare år och som visat sig vara mycket framgångsrikt, bl.a. när det gällt att komma till rätta med svart arbetskraft i byggsektorn. Fru talman! En allvarlig företeelse i det nuvarande taxerings och beskattningssystemet är problemen kring de fastboende i s.k. attraktiva områden. Problemet kan kort sammanfattas med att fastboende i dessa områden drabbas av kraftigt höjda taxeringsvärden på grund av kraftigt höjda marknadspriser på fritidshus i området. Därav följer med automatik också kraftiga höjningar av fastighetsskatten, som man ibland inte har förutsättningar att bära. Här har regeringen tillämpat en konsekvent förhalnings och ointressetaktik. Vi hade under våren 1998 en överenskommelse som innebar ett temporärt system som skulle ha löst problemen för den absoluta merparten av de drabbade. Systemet var förvisso inte absolut heltäckande. Det var heller inte avsikten, eftersom det var avsett som en temporär lösning. Förslaget fick viss kritik från lagrådet, dock icke av den arten att det inte hade varit fullt möjligt att genomföra. Men efter valet valde regeringen att inte göra något. Jag beklagar detta. Det hade varit bättre att lindra effekterna för de allra flesta än att inte göra lindringar för någon. Nu föreligger ett utredningsförslag med stora brister. Det har också utsatts för hård remisskritik. Vår uppfattning på den punkten är mycket klar: Lösningen måste sökas inom taxeringssystemets ram. Vi ska ha skilda värden, skilda taxeringsförfaranden mellan å ena sidan fritidshus och å andra sidan hus för fastboende. Antalet värdeområden bör nedbringas kraftigt, och lokala fastighetstaxeringsnämnder med lekmannainflytande, dvs. förtroendevalda, bör inrättas. Detta hastar! Vi har redan sett alltför många exempel på fastighetsägare som till följd av dessa problem inte har kunnat upprätthålla det boende de så gärna önskar. Fru talman! Slutligen några ord om förmögenhetsbeskattningen. Förmögenhetsskatten är av tradition ett uttryck för skatt efter bärkraft. I dag har den spelat ut sin roll som fördelningspolitiskt instrument. Det beläggs mycket effektivt av förhållandet att mycket höga förmögenheter blir obeskattade medan måttliga förmögenheter, som ofta uppkommit genom idogt arbete eller träget sparande, blir beskattade. Dessa inkomster som har uppkommit genom arbete och sparande har redan tidigare effektivt beskattats. Vår uppfattning är också här mycket klar: Förmögenhetsskatten ska i sin helhet fasas ur beskattningssystemet. Första steget i den utfasningen ska vara att slopa sambeskattningen i förmögenhetsbeskattningen. Sambeskattningen är en otidsenlig företeelse i skattesystemet. Det får särskilt bisarra effekter när äkta makar sambeskattas medan de som är samboende utan att vara gifta slipper denna beskattning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8

Fru talman! Det betänkande vi diskuterar om fastighets och förmögenhetsbeskattning omgärdas av en hel del tekniska komplikationer. Inte desto mindre förs gärna debatten i slagordstermer kring rättvisa utan ansatser att försöka förklara komplicerade samband. Låt mig börja med fastighetsbeskattningen, som berör och dessutom upprör många medborgare. Det emotionella engagemanget när det gäller fastighetsskatt, till skillnad mot t.ex. sänkt skatt på arbete, har sin största grund i det faktum att beskattningen rör vid vårt hem, bostad, och allra mest personliga egendom. Många har investerat stora belopp och mycket personlighet för att rå om sin egen eller sin familjs bostad. När sedan marknadsekonomins tillämpning slår igenom när vi talar om fastigheter som skatteobjekt, leder detta till att många blir upprörda över utfallet. Fastighetstaxering har funnits i svensk lagstiftning sedan 1810. Sedan 20-talet har vi i olika skeden haft tre olika modeller för egnahemsbeskattningen. Fram till början av 50-talet hade vi en s.k. konventionell beskattning, som innebar att bostadens hyresvärde beräknades. Från detta värde fick dras reparationskostnader och räntor på bolånen. Mellan 50 och 80 talen hade vi en schablonintäktsbeskattning, där från början 3 % och sedan 2 % av taxeringsvärdet togs upp som en inkomst. Från denna drogs räntor på bolånen men ej reparationskostnader. De senaste tio åren har vi haft en fastighetsskatt med en viss procent av taxeringsvärdet, just nu 15 % för egnahem och Skattebasen för fastighet uppskattas år 2002 att vara nästan 1 700 miljarder kronor, varav cirka två tredjedelar är småhus. Den nuvarande fastighetsskatten var häromåret i genomsnitt 6 500 kr per småhus. Då räknar jag inte med fritidshusen. Det som kan vara störande är de stora regionala skillnaderna, där skatten varierade mellan 4 300 i Västernorrland till miljarder kronor - nästa år ännu mer, enligt tidigare talares riktiga påpekanden. Bostäder står för ungefär 18 miljarder av dessa, varav 13 miljarder kommer från småhusen. Det är värt att notera att avdragsrätten för räntor på bolån till småhus har beräknats ge en skattereduktion på ungefär samma belopp, dvs. 13 miljarder. De tar ut varandra. Då framstår debatten om att fastighetsskatten ska slopas - och med lite hederlighet koppla detta till avdragsrätt på räntor - som en enorm generationsfråga mellan mig och mina generationskamrater och den äldre generation där många redan har fått husen till skänks beroende på en inflationsekonomi under 60-, 70 och även 80-talen. Det generationsperspektivet är viktigt att ha med sig när man annars gärna talar om barnfamiljers möjligheter. De som driver att skatten bör avskaffas helt snabbt bör gärna komma med en konsekvensanalys av vad detta innebär för andra angelägna skattesänkningar eller i form av besparingar. Politik är inte bara att vilja, utan det handlar också om att välja bort. Folkpartiet liberalerna hävdar med viss envishet att dagens svenska skattetryck måste sänkas och att det då är absolut viktigast att sänka de skatter som är mest skadliga för tillväxt och sysselsättning först. Vi måste i alla fall börja där. Det går dock inte att bortse från att fastighetsskatten, tillsammans med övrig beskattning som drabbar själva boendet, sedan länge har passerat vad som faktiskt kan anses vara rimligt när det gäller själva utfallet. Att vissa får betala upp till tio gånger mer i skatt än andra med samma hus, fast i mindre attraktiva områden, uppfattas med rätta som orimligt. Att dessutom den som tar väl vara på sin egendom genom förbättringar samt reparationer och underhåll får högre skatt som belöning är en svårbegriplig drivkraft. Folkpartiet anser när det gäller skatteuttag på fast egendom att vi bör slopa nuvarande fastighetsskatt och övergå, eller återgå, till en form av schablonintäktsbeskattning där vi får en schablonintäkt som läggs till inkomst av kapital. Motsvarande kapitalkostnader kan dras av, däribland förstås räntor. Nivån på denna beskattning måste dock läggas betydligt lägre än det skatteuttag vi har i dag. Det finns därför all anledning att snarast försöka att börja sänka detta skatteuttag, kanske redan i vårbudgeten om en dryg vecka - men det är väl lite för sent. Fru talman! Skatten på förmögenhet brukar rättfärdigas av socialdemokrater och andra med att den är rättvis. Denna skatt är i själva verket det yttersta beviset att det med hjälp av höga skatter är omöjligt att öka rättvisan i vårt land. Det är i själva verket tvärtom. För oss som var tidiga i morse och läste lite tidningar påmindes man just om detta. Datorerna hos skattemyndigheten klarar nämligen inte av att hantera de enorma förmögenheter som den framgångsrika huvudägaren i Hennes & Mauritz drar in. Han tjänade enligt morgonens medier 1 730 279 175 kr på sitt kapital. Men så många siffror går inte in i databasen hos skattemyndigheten. En tjänsteman vid Riksskatteverket uttalade att när programmet skrevs var det väl ingen som trodde att någon kunde tjäna så mycket pengar. Det kan man lätt stämma in i. Men det fantastiska är att huvudägaren, han som har tjänat alla pengarna på sin förmögenhet, är befriad från förmögenhetsskatt i Sverige. Däremot ska över 600 000 andra svenska medborgare med ibland obefintliga förmögenheter utom just ett gammalt hus betala denna förmögenhetsskatt. Det är skatt som de ska betala ibland utan att ha någon som helst löpande avkastning på förmögenheten. Den ligger mer eller mindre dold i just bostaden. Lägg till detta sambeskattningen, så blir hela detta system ofattbart och ur rättviseperspektiv orättfärdigt. Att med detta i bagaget ständigt rättfärdiga och försöka förklara rättvisa i skattesystemet blir helt enkelt absurt. Man kan hoppas, som någon påpekade tidigare i talarstolen, att statsrådet Mona Sahlin någon gång får gehör för sitt rop i öknen efter en socialdemokratisk politik som stämmer med verkligheten och inte den karta som ritades för ganska länge sedan. Hon gav nämligen i går i medierna uttryck för att det måste göras någonting åt detta med kapital och förmögenhetsskatter, och det ganska snart. Fru talman! Vi i Folkpartiet liberalerna står givetvis bakom samtliga våra reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 4.

Fru talman! I detta skatteutskottsbetänkande behandlar vi motioner från allmänna motionstiden förra året. Dessa motioner rör fastighetsbeskattningen och förmögenhetsskatten. Med anledning av en motion från Vänsterpartiet föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen till känna att reglerna för uppskov med reavinstbeskattningen bör ses över när det gäller nybyggnad på egen tomt. Fastigheter har beskattats i vårt land sedan mycket lång tid. Enligt 1817 års förordning om sockenstämmor hade fastighetsägare en skyldighet att erlägga bidrag för att täcka de kommunala utgifternas bestridande, och genom 1843 års förordning kan man för första gången tala om att kommunerna gavs en egentlig beskattningsrätt av fastigheter. Efter detta har beskattningen av fastigheter ändrats många gånger fram till det system som vi har i dag. Om vi gör en kort utblick internationellt ser vi att i regel alla jämförbara stater har någon form av statlig eller kommunal fastighetsbeskattning. Fastighetsskatt är alltså inte något nytt eller unikt för Sverige, som det ibland kan låta i den allmänna debatten. Fru talman! När det gäller fastighetsbeskattningen vill Moderata samlingspartiet på sikt avskaffa fastighetsskatten. De anser att denna skatt är en skadlig skatt - ett uttryck som moderata företrädare använder om i stort sett alla skatter - och de föreslår en successiv avveckling av fastighetsskatten. Man klargör också att den nuvarande fastighetsskatten inte ska ersättas med andra pålagor i form av schablonintäkt eller liknade. Mina frågor till Carl Fredrik Graf är: Kan ni tänka er en kommunal fastighetsavgift, som kd förespråkar? Finns det någon skatt som ni inte anser vara skadlig? Och hur ska ni finansiera detta? Kd föreslår en avveckling på sikt av den statliga fastighetsskatten. Kommunerna ska i stället ha rätt att debitera en kommunal fastighetsavgift som är kopplad till kostnaderna för gatuunderhåll, VVS, brandförsvar och annan kommunal service för fastighetsbeståndet. Skatt efter bärkraft är den princip som bör gälla, skriver kd i sin reservation. Varför ska vi då ta bort fastighetsskatten för höginkomsttagarna? Gäller inte den principen då? Och hur ska ni finansiera borttagandet av fastighetsskatten? Det handlar om drygt 25 miljarder kronor. Centerpartiet anser att fastighetsskattesystemet bör ersättas med ett beskattningssystem som bygger på schablonintäkter och ger möjlighet till avdrag för kostnader för ränta, underhåll, reparation m.m. Jag vill ge Centerpartiet en eloge utifrån att det är det enda oppositionspartiet som tar upp det förbättrade ekonomiska läget, som innebär mer än en halvering av räntorna, vilket i sin tur innebär väsentligt lägre boendekostnader. Folkpartiet liberalerna anser att fastighetsskatten måste reformeras och att övervägande skäl talar för en övergång till en schablonintäktsbeskattning under inkomst av kapital där fastighetens kapitalkostnader dras av, och man anser att nivån på skatten ska sänkas. Sammanfattningsvis kan jag när det gäller den framtida fastighetsbeskattningen säga att förslagen från de borgerliga oppositionspartierna spretar åt olika håll: avskaffa skatten, inför en kommunal avgift eller behåll skatten men på en lägre nivå. Fru talman! För närvarande pågår det en allmän översyn av fastighetsbeskattningens principer och metoder av Fastighetsbeskattningskommittén. Ett delbetänkande har avlämnats angående fastighetsskattens inverkan i attraktiva områden, där kommittén redovisar hur en regel som begränsar fastighetsskatten för hushåll med låga inkomster skulle kunna utformas. Kommittén redovisar också ett alternativ där en sådan begränsningsregel görs tillämplig endast i vissa delar av landet. Fastighetsbeskattningskommitténs huvuduppdrag är att behandla de allmänna principer som bör ligga till grund för den löpande fastighetsbeskattningen i stort, och ett slutbetänkande ska avlämnas den 2 maj. Vidare har Fastighetstaxeringsutredningen nyligen avlämnat sitt slutbetänkande, där man lägger fram en rad förslag som syftar till att öka fastighetstaxeringens precision. I avvaktan på att utredningarna ska bli klara och färdigberedda och för att motverka de problem som finns inom området har riksdagen beslutat om frysta taxeringsvärden. Vi har i Sverige en hög och relativt jämnt fördelad boendestandard med funktionella och moderna bostäder. Antalet boende per rumsenhet är lägre än i de flesta andra länder. Bostadspolitiken ska syfta till att det ska finnas möjligheter att erbjuda goda bostäder till rimliga kostnader åt alla. De sänkta boräntorna har lett till väsentligt lägre boendekostnader för villaägare, men motsvarande förbättring har ännu inte kommit hyresgästerna till del. Enligt Boverkets experter är förklaringen till att hyrorna har stigit så mycket främst skatteomläggningen men även att det finns ett stort antal tomma lägenheter samtidigt som fastighetsskatten, vinsterna och avskrivningarna har ökat. Samma experter anser inte att fastighetsskatten är så betungande, och för boendekostnadernas del är räntenivån den enskilt viktigaste frågan. Vi i utskottsmajoriteten anser att man kan göra mer såväl från samhällets som från bostadssektorns sida för att minska boendekostnadernas andel av de disponibla inkomsterna. Nu ska vi avvakta utredningsförslagen och sedan ta ställning till den framtida beskattningen på fastigheter. Fru talman! I ett antal motioner framställs yrkanden om slopad förmögenhetsskatt, genom att fasa ut den genom olika reduceringar av underlaget eller genom successiva minskningar av skattesatsen. Vidare har framställts yrkanden om en slopad sambeskattning. Utskottsmajoriteten avstyrker motionerna eftersom vi anser att det ekonomiska utrymme som finns i första hand ska gå till de viktiga områdena vård, omsorg och skola.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 Men jag kan ställa frågan: Varför ställde ni inte upp i själva utredningsarbetet och var med och jobbade för att påverka inriktningen av slutresultatet? När det gäller fastighetsskatten och om eventuella höjningar ska slå igenom, har vi från socialdemokratiskt håll varit mycket tydliga med att det inte blir några extrema höjningar av fastighetsskatten. Det har finansministern uttalat vid ett flertal tillfällen. Carl Fredrik Graf tog också upp Mona Sahlins uttalande om kapital och förmögenhetsskatten. I regeringen är det finansministern som bereder de frågorna, och i riksdagen är det skatteutskottet. Vi hörde nyss statsministern stå här i talarstolen och säga att det inte finns några larmsignaler just nu på det här området, men vi ska vara vaksamma och noga följa frågan. Det kommer vi socialdemokrater att göra. Desirée Pethrus Engström tog bl.a. ett exempel från Falköping på hur det här kan slå. Det är ju en kommunal fråga, och jag tycker att Desirée Pethrus Engström ska prata med sina partikamrater i kd som styr i Falköping tillsammans med Moderaterna och När det gäller tomträtten i Stockholm kan jag säga att priserna har varit lägre tidigare, under s-styret. I dag har priserna höjts, utifrån att det är en borgerlig majoritet i Stockholms stadshus. När det gäller förmögenhetsbeskattningen, Johan Pehrson, kan jag säga att jag delar den uppfattningen. Jag tycker inte att det är bra att de som har de största förmögenheterna - t.ex. Stefan Persson, som Johan Pehrson nämnde - inte har någon förmögenhetsskatt. Jag tycker att vi borde se över detta, men jag vet också att det finns problem i samband med det.

Fru talman! Det var en del besked som gavs här. Jag tyckte mig höra en lite raljant ton när Lisbeth Staaf-Igelström sade att de borgerliga förslagen spretar. Hur ska jag då tolka att Mona Sahlin säger en sak och finansministern säger en annan sak? Utskottsföreträdaren här säger kanske en tredje. Det är väl värre när det spretar inom samma parti? Nu lämnade emellertid Lisbeth Staaf-Igelström ett besked, nämligen detta att Bosse Ringholm har hand om beskattningen och att det är vi i skatteutskottet som bereder förslagen. Indirekt var det ett avståndstagande från Mona Sahlin. Jag skulle vilja ställa några frågor. Mona Sahlin har tydligen upptäckt att 350 miljarder kronor i svenska tillgångar är placerade utomlands. Hur ska de larmklockor som Lisbeth Staaf-Igelström talade om se ut för att de ska höras också in i den socialdemokratiska delen av skatteutskottet? Leder förmögenhetsskatten med den nuvarande utformningen till att kapital flyttar ut eller flyttar in i landet? Det är min andra fråga. Lisbeth Staaf-Igelström berörde min tredje fråga när det gäller förmögenhetsbeskattning, men jag skulle ändå vilja fråga på vilket sätt dagens förmögenhetsbeskattning är ett uttryck för en rättvis socialdemokratisk fördelningspolitik. Om Lisbeth Staaf Igelström inte tycker att den är det är det intressant att veta vad hon i så fall vill göra åt den saken. Jag vill också ta upp frågan om sambeskattning av förmögenhet. Är det rimligt? Det går bra att svara ja eller nej på den frågan. Är svaret ja har vi det beskedet. Är svaret nej kommer jag att komma med en följdfråga. Lisbeth Staaf-Igelström får försöka räkna ut vilken det blir. Jag ska nöja mig med en fråga när det gäller fastighetsbeskattningen. Kommer fastighetsskatteuttaget nästa år att höjas? Jag tycker, fru talman, att vi har fått svaret "Ja, men inte extremt". Därför vill jag ha ett besked om vad som är extremt på skalan från 0 till 6,5 miljarder, för det är det vi talar om.
Fru talman! Carl Fredrik Graf säger att jag lät raljant. Ja, men era förslag spretar ju åt olika håll. Då är min nästa fråga till Carl Fredrik Graf hur fastighetsbeskattningen kommer att se ut vid en eventuell borgerlig regering, vilket jag hoppas att det inte blir. Hur kommer det då att se ut? Kommer den att avskaffas helt och hållet? Hur kommer det att finansieras? Kommer det att bli en kommunal avgift, kommer den att behållas på samma nivå eller hamna på en lägre nivå? Det är därför jag säger att det spretar åt olika håll. När det gäller fördelningen inom regeringen och här i riksdagen kan jag säga att det är finansministern som lägger fram och bereder de olika förslagen när det gäller skatter, och det är vi i skatteutskottet som bereder dem här i riksdagen. Vad gäller förmögenhetsskatten kan jag säga att jag inte tycker att det är riktigt rimligt i dag, som jag sade till Johan Pehrson, när de som har de allra största förmögenheterna undgår beskattning. Jag tycker att vi borde titta på detta. Sedan har jag ytterligare en fråga till Carl Fredrik Graf. När Bo Lundgren var ansvarig för skattepolitiken höll han med om att en beskattning av fastigheter är en nödvändig konsekvens av kapitalbeskattningen och att ett avskaffande av fastighetsskatten i konsekvensens namn bör innebära att man avskaffar avdragen för räntekostnaderna. Håller ni med om den analysen fortfarande inom Moderata samlingspartiet?
Fru talman! Som Lisbeth Staaf-Igelström känner till har vi haft en moderat partistämma som har vidareutvecklat vår syn när det gäller fastighetsskatten. Ståndpunkten, enligt partistämman, är den att fastighetsskatten bör avskaffas. Det är ett mål som naturligtvis är satt upp på sikt. Men vi har konkreta förslag när det gäller nästa år. Det framgår av detta betänkande och av utskottsdebatterna i höstas. Lisbeth Staaf-Igelström kan fortfarande inte ge besked. Det enda besked som fastighetsägarna nu får är att det inte blir några extrema höjningar nästa år. Men det är ju ett besked; det blir höjningar av fastighetsskatten nästa år. Det hade det inte blivit med en moderat politik. Jag vågar påstå att det inte heller hade blivit det med en borgerlig politik. Om vi begränsar oss till det korta perspektivet konstaterar jag att beskedet är att det blir höjningar av fastighetsskatten nästa år. När det gäller sambeskattningen vill jag fråga om vi kan få något besked på den punkten. Vad är det rimliga i den ordning som vi har i dag? Vilken familjeform man väljer påverkar beskattningen av förmögenheten. Om man har barn eller inte kan påverka förmögenhetsbeskattningen. När och hur tänker den socialdemokratiska majoriteten göra någonting åt detta, eller är man nöjd med tingens ordning? Det finns i utskottsbetänkandet ingenting som antyder att man föreslår en förändring. Sedan vill jag ha ett klarläggande när det gäller de olika statsråden i regeringens syn på kapitalbeskattningen. Är det så att skatteutskottets majoritetsföreträdare i dag tar avstånd från statsrådet Sahlins syn på kapital och förmögenhetsskatten? Är det så vi ska tolka detta? Då kan man verkligen tala om att det spretar inom partiet och inom regeringsunderlaget. Jag hoppas att Lisbeth Staaf-Igelström tar sig tid att svara på detta - inte minst på frågorna om sambeskattning och höjningar av fastighetsskatten nästa år. Där är det väldigt många människor som ser fram emot ett klarläggande.
Fru talman! Jag fick inget svar av Carl Fredrik Graf när det gäller Bo Lundgrens uttalande. Carl Fredrik Graf refererar till partistämman och säger att man vill avskaffa fastighetsskatten. Men han nämnde ingenting om att det i konsekvensens namn bör innebära att man då också avskaffar avdragen för räntekostnaderna. Det var det som Bo Lundgren uttalade under sin tid som ansvarig för skattefrågorna i den borgerliga regeringen. Är det på det sättet att man också ska avskaffa räntekostnaderna blir det oerhört dyrt för många människor att ha ett eget hem, vill jag säga. När det gäller den framtida fastighetsskatten kommer det besked från regeringen - från Finansdepartementet. Det beskedet kommer lite längre fram, när vi är klara med utredningarna och när de är beredda. Då kommer det ett besked. När det gäller förmögenhetsskatten i stort och om det är rimligt med en sambeskattning har jag sagt att det nu inte finns något ekonomiskt utrymme för att göra några förändringar. Vi socialdemokrater prioriterar vården, omsorgen och skolan. Att ta bort sambeskattningen av förmögenhet är en ganska dyrbar historia. Den prioriteringen har vi.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för utdelad eloge. Jag skulle kunna kvittera med att också utdela en sådan till Lisbeth Staaf-Igelström för det gemensamma arbetet med att sanera svensk ekonomi under förra mandatperioden. Effekterna av detta, i form av räntesänkningar som följde av saneringen, har naturligtvis större betydelse för bostadskostnaderna än t.o.m. fastighetsskatten, som vi diskuterar i dag. Jag är, liksom Lisbeth, bekymrad över det som jag i mitt anförande uttryckte som mer eller mindre lättsinniga löften om fastighetsskattens omedelbara eller snara totala avskaffande. Sådana löften torde enbart kunna utdelas i opposition. De får därmed karaktären av vilseledande av allmänheten. Men jag måste också utdela kritik till regeringspartiets företrädare vad beträffar partiets ointresse och förhalningsteknik när det gäller problemen för fastboende. Jag skulle genom att travestera Per Albin Hansson, som sade att fattigdomen kan fördras om den delas lika av alla, i anslutning till vad vi nu diskuterar kunna säga att orättvisan i fastighetsskatten kan fördras om den delas av många. Jag tycker att det är en ganska orimlig ståndpunkt. Jag tycker att det är rimligt att orättvisor tas bort för så många som möjligt och så snart som möjligt, och därvidlag måste jag tyvärr konstatera att regeringspartiet hittills har visat ett frapperande ointresse. Vad beror detta på?
Fru talman! Tack för att vi i regeringspartiet också fick en eloge. Vi hade ju ett mycket bra samarbete med att sanera den svenska ekonomin under den förra mandatperioden. Och det är tack vare den saneringen som vi i dag kan diskutera förbättringar. Det är ju tack vare att vi har fått ordning i svensk ekonomi som vi kan göra det. Rolf Kenneryd har alldeles rätt i att den viktigaste delen för att få ned boendekostnaderna är faktiskt att vi har låga räntor. Jag har talat med många människor som har fått väsentligt lägre boendekostnader tack vare att vi har en låg ränta. Jag håller också med Rolf Kenneryd om att det är lätt att ge lättsinniga löften i opposition. Det är betydligt svårare när man i ett regeringsparti ska förverkliga detta. När det gäller attraktiva områden är vi medvetna om att detta är ett problem. Det är därför som vi har fryst taxeringsvärdena. Det är därför som utredningen med förtur utredde detta och lade fram ett förslag. Förhoppningsvis ska det snart komma ett förslag som gör att det blir mer rättvist på detta område.
Fru talman! Snälla Lisbeth Staaf-Igelström, de som berörs av detta problem, dvs. att de på grund av höga taxeringsvärden inte har råd att bo kvar, är ju inte på något sätt betjänta av att dessa redan höga taxeringsvärden fryses på den nivå där de nu befinner sig. De behöver ju konkreta lättnader i sin situation nu. De skulle behövt det retroaktivt i dag. Och varför är det så omöjligt att få fram förståelse för detta och ett agerande till den del det är möjligt att agera?
Fru talman! Det finns förståelse för detta, och det kommer förslag längre fram. Jag är medveten om att det finns problem i dessa attraktiva områden. Men jag är också medveten om att det ser olika ut i vårt land. På vissa ställen, t.ex. hemma i Värmland, är det faktiskt billigare att bo i ett eget hem på många orter än att bo i en hyresrätt, i och med att man har många tomma lägenheter i hyresrätterna och kostnaderna höjs där och i och med att man har en lägre räntekostnad för egna hem. I fråga om detta kan det alltså vara på lite olika sätt i vårt land. Men problemen finns, och det kommer förslag lite längre fram.
Fru talman! Jag hade först tänkt framföra lite kritiska synpunkter när det gäller förmögenhetsskatten och oförmågan att hantera de helt orimliga konsekvenserna. Men jag måste också börja med lite eloger, eftersom det talades om saneringsperioden. Men jag tycker att vi kan gå några steg tillbaka och titta på de viktiga strukturreformer där socialdemokrater och liberaler har haft ett ganska konstruktivt och bra samarbete. Då togs ju stora steg för att få ett skattesystem som någorlunda uppmuntrade arbete, sparande, osv. i stället för avdrag och icke-arbete, etc. Detta följdes sedan upp av en hel del avregleringar som vi i dag kan skörda goda frukter av. Men nu befinner vi oss återigen i en situation då vi har en ganska stark ekonomi. Och det är ju nu om någon gång som man kan göra något som retoriskt kanske i socialdemokratin t.ex. kan uppfattas som svårt, dvs. att man sänker eller slopar förmögenhetsskatten och börjar med den här orimliga sambeskattningen. Om man inte gör det nu, när ska man då göra det? När konjunkturen har vänt går det absolut inte. Sedan talas det om 350 miljarder svenska kronor som finns utomlands. Ja, det är säkert ännu mer. Siffran 350 miljarder är ju ganska gammal. Den är ju snart ett år gammal och kommer från socialdemokraternas egen skattegrupp där man beräknade detta. Om man lägger till värdeökningen i fonder sedan dess, som det ofta handlar om, rör det sig säkert om 400 450 miljarder svenska kronor som skulle behövas i vårt land här och nu i form av riskkapital, sparande, osv. för att skapa fler jobb. Orättvisan är fortfarande den stora arbetslösheten och fattigdomen, inte att det finns ganska många förmögna människor.
Fru talman! När det gäller förmögenhetsskatten har vi från utskottsmajoritetens sida sagt att det för vår del är det viktigare att vi prioriterar vård, omsorg och skola och att vi också prioriterar dem som har burit de tyngsta bördorna under den här tuffa saneringspolitiken. Därför står inte sambeskattningen när det gäller förmögenhet på första plats när det är många som knackar på dörren. Och som sagt var, jag är glad att vi har en stark ekonomi i Sverige i dag som gör att vi kan diskutera förbättringar främst för dem som har burit de tyngsta bördorna.
Fru talman! Om vi nu prioriterar andra saker, framför allt utgiftsökningar, när ska vi då prioritera en så viktig strukturskattesänkning som uppenbart inte har något med bärkraft att göra utan som har med flyttkraft att göra, eftersom gamla människor i hus inte flyttar, men Stefan Persson, som vi har diskuterat tidigare, skulle dra fortare än skuggan om detta skulle gälla även honom och hans enorma förmögenhet. Men han är ju i Sverige, och han skapar många jobb i Sverige, och det är positivt för Sverige. Det är bra med människor som har pengar sparade, eftersom dessa pengar kan investeras. Om vi inte gör detta nu, tror Lisbeth Staaf Igelström själv då att socialdemokraterna i en vändande konjunktur skulle orka och inte minst pedagogiskt klara av att sänka skatten på förmögenheter?
Fru talman! Jag återupprepar mitt svar, nämligen att sambeskattning när det gäller förmögenhet icke står i första ledet för oss i utskottsmajoriteten i nuläget när det gäller att göra förbättringar, utan det handlar alltså om vård, omsorg och skola, det handlar om dem som har burit de tyngsta bördorna. Jag vill mycket hellre ge de pensionärer som har mycket låga inkomster lite högre inkomster än att jag ser till att det blir en ändring av sambeskattningen när det gäller förmögenhet. Så är prioriteringen för mig i dag.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med Lisbeth Staaf-Igelströms kommentar om att fastighetsskatten finns överallt. Och det är väl så att den finns på en del ställen. Enligt en lista som jag har fått från Bostadspolitiska utredningen har både Sverige och Norge fastighetsskatt. Det är riktigt. Men i Danmark är den enbart kommunal, i Finland gäller den enbart hyressektorn, i Tyskland är den begränsad, i Österrike har man den inte, i Frankrike har man den inte men däremot en markskatt, i Nederländerna har man en schablonskatt och på Nya Zeeland har man den inte. Det är ju inte så att fastighetsskatten är någonting som vi måste ha. Staaf-Igelström mig varför inte höginkomsttagare ska betala fastighetsskatt. Kristdemokraterna säger att vi ska ha skatt efter bärkraft. Men vi menar att fastighetsskatten är en skatt på en inkomst som inte finns. Hur finansierar man då ett slopande av fastighetsskatten? Vi har sagt att man måste fasa ut den. Det går inte att slopa den över en natt. Detta har vi också finansierat i vår budget. När det gäller att överföra detta till en kommunal fastighetsskatt, fastighetsavgift, började Lisbeth Staaf-Igelström själv med att säga att man 1817 började ta ut en skatt som skulle bidra till de kommunala utgifterna. I fråga om detta är vi ju lite överens om att det kanske är de kommunala utgifterna som vi ska finansiera via någon eventuell fastighetsavgift. Beträffande äldreomsorgsavgifterna menade jag att fastighetsskatten som är statlig läggs på dessa äldreavgifter vid beräkningar. Det är därför som de måste tas bort, annars blir det ännu mer problematiskt för de äldre. Tomträttsavgifterna har inte höjts av de borgerliga. Tomträttsavgälderna är någonting som förhandlas kontinuerligt. Det har inte skett bara under den borgerliga perioden. De borgerliga partierna har nu gett stockholmarna möjlighet att köpa ut sina tomträtter, men det är ju inte alla som har råd med det. Och det som jag vill komma fram till är att låginkomsttagare och äldre med låga inkomster inte klarar av dessa höga boendeavgifterna. Kan inte Lisbeth Staaf Igelström tänka sig att sänka antingen fastighetsskatten eller förmögenhetsskatten när det gäller boendekostnaderna?
Fru talman! Som jag har sagt flera gånger pågår det en översyn av fastighetsbeskattningen, vilket också kristdemokraternas representant känner till. Vad den här översynen kommer fram till och vilka förslag som kommer får vi se lite längre fram. Jag sade också i mitt anförande att vi på flera olika sätt skulle kunna få ned boendekostnaderna. Vi är överens om att vi måste göra det framöver. Men Boverkets experter har också sagt att de inte anser att själva skatten är särskilt betungande utan att den stora delen när det gäller att få ned boendekostnaderna är just räntekostnaderna, och det är dessa kostnader som vi har fått ned. För egen del har jag ett normalt hus i Molkom i Värmland. I och med de räntesänkningar som vi socialdemokrater lyckats få fram har våra kostnader sjunkit med 1 500 kr per månad. Så mycket rör det sig om. Det är mycket viktigare att ha låga räntor än att ha låg fastighetsskatt. Samtidigt vill jag säga att vi inte ska ta ut mer skatt än som är nödvändigt. Fortfarande finns det dock ett stort behov av fördelning - fördelningspolitik helt enkelt - och detta kommer vi att fortsätta med. När det gäller fastighetsbeskattningen och utlandet kan jag säga att jag har en översikt eftersom jag sitter med i utredningen. Jag vet exakt vad som gäller i de olika länderna. Det är en kostnad för den boende oavsett om det är fråga om statlig skatt eller om det är fråga om kommunal skatt. Vissa länder har både statlig och kommunal skatt. Andra länder har bara kommunal skatt. Vi i Sverige har valt att ha enbart statlig skatt men kostnaderna finns där hela tiden. I fråga om utformningen av fastighetsbeskattningen har vi sagt att det ska vara likformig beskattning av olika typer av kapitaltillgångar. Det är därför som vi har detta inom kapitalbeskattningen.
Fru talman! Jag vill kommentera detta med att räntorna är viktigast. För alla som har ett eget hem, en egen bostad, är det naturligtvis oerhört viktigt att räntorna är låga men för äldre pensionärer är fastighetsskatten ett problem. Trots att det är låga räntor får många pensionärer som bor i attraktiva områden svårt att klara av att bo kvar. Det ska ändå konstateras och det tror jag att Lisbeth Staaf-Igelström känner till. Vad säger de som lägger en röst på er om de här taxeringsvärdena och om fastighetsskatten? Hur klarar de av att bo kvar?
Fru talman! Vid ett flertal tillfällen, också under den här debatten, har jag sagt att det är problem i vissa attraktiva områden men vi kommer att se till att de löses. Jag kan dock inte tro att ni kristdemokrater anser att en äldre pensionär ska ha lägre skatt. Från Fastighetsbeskattningskommitténs sida har vi lagt fram ett förslag när det gäller attraktiva områden. Vi tar där hänsyn till taxeringsvärden, inkomster etc. - alltså precis det som Desirée Pethrus Engström efterlyser. Var alltså med och stöd ett sådant här förslag när det kommer! De som har de lägsta inkomsterna och som bor i nämnda områden kommer att få det bättre i och med detta förslag.

Fru talman! Dagens betänkande handlar om motioner från allmänna motionstiden. Det mesta gäller fastighetsskatten. Lite grann gäller förmögenhetsbeskattningen. Fastighetsskatten har debatteras under en lång tid. Det har varit stora demonstrationer och även uppvaktningar. Man har verkligen lyft den här frågan. Men samtidigt kan det konstateras att fastighetsskatten inte är ett generellt problem. Fastighetsskatten fungerar väldigt bra i 90 % av Sverige. Där är fastighetsskatten inte en särskilt stor kostnad. Tvärtom är det så att fastighetsskatten gör det möjligt för barnfamiljer osv. att faktiskt minska sina boendekostnader. Jag vill ge en eloge till Johan Pehrson som faktiskt lyfter frågan och är ärlig i denna debatt i stället för att, som man gör i de andra borgerliga partierna, negligera det faktum som Lisbeth Staaf-Igelström var inne på när hon ställde en fråga till Carl Fredrik Graf. Det handlar om att ränteavdragen är kopplade till fastighetsskatten. Har man stora lån och betalar räntor får man i dag ett avdrag på 30 %. Detta ska finansieras genom fastighetsskatten; det är ju det som är grunden i hela det här systemet. Bo Lundgren har gjort detta helt klart. Tar man bort fastighetsskatten ska också ränteavdraget bort. Det är ett helt riktigt resonemang. Men den delen döljer man från både Kristdemokraternas och Moderaternas sida. Vad skulle en slopad fastighetsskatt och ett borttagande av ränteavdragen innebära? Ja, det är precis som Johan Pehrson säger: Det är en generationsfråga. De barnfamiljer som ska skaffa sig en fastighet kommer att få en kraftigt ökad boendekostnad, medan de som sitter med färdigbetalda hus kommer att få en minskad boendekostnad. Är det den politik som de borgerliga verkligen står för? Här måste man vara hundraprocentigt ärlig och plocka fram både positiva saker med den egna politiken och vilka effekter det hela får - alltså inte bara plocka fram plusbitarna, för då är det ett bedrägligt beteende, eller på gränsen till ett bedrägligt beteende. När det gäller fastighetsskatten finns det förvisso väldigt stora problem för enskilda människor som har låga inkomster och som under en lång tid bott i samma område och som kanske har avbetalda hus. De drabbas av förmögenhetsskatt och också av en väldigt hög fastighetsskatt. Det kan gälla människor vars inkomst är en sjukpension på ca 100 000 kronor och som får betala uppemot 35 000-40 000 kr i fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Det är en orimlig situation; det är jag den förste att erkänna. Men detta löser man bara på individplanet. Man löser det genom en generell begränsningsregel varvid man tar hänsyn till de här människornas inkomster och säger som Fastighetsbeskattningskommittén sagt i ett delbetänkande som lades fram i maj 1999: Låt oss införa en begränsningsregel som innebär att man bara ska betala maximalt en viss procent av inkomsten i fastighetsskatt. Resten efterskänks. Här ska det inte vara en geografisk begränsning, för det fungerar inte. I stället måste det vara en generell regel som gäller i hela Sverige. Då kan fattiga människor som har fastigheter med höga taxeringsvärden bo kvar. De behöver alltså inte flytta. Det är märkligt att framför allt Kristdemokraterna inte har stött delbetänkandet. I stället reserverar man sig mot det. Jag är också lite förvånad över att Centern gör det. När det gäller diskussionen om tomträtter - att fastighetsskatt tas ut på tomträtt trots att man inte är ägare - har det ingen betydelse om fastighetsskatten läggs på kommunen, på ägaren, eller på den som innehar tomträtten. Fastighetsskatten leds ju ändå vidare i form av tomträttsavgälden och drabbar till syvende och sist tomträttsinnehavaren. Jag förstår inte resonemanget bakom detta. Det har alltså ingen som helst betydelse var den ligger. Sedan till detta med att göra en kommunal skatt av det hela. Då gäller finansieringsprincipen. Eftersom det är staten som går miste om pengar är det finansieringsprincipen som gäller och då ska bidragen till kommunerna naturligtvis minskas i motsvarande mån. Detta innebär att kommunerna får ta ut en ganska saftig avgift. Kristdemokraterna säger: Vi ska ju minska avgiften successivt. Ja, det kan man väl göra. Men det vill man naturligtvis också se. Lisbeth Staaf-Igelström har sagt att det egentligen inte är villaägare, de som bor i villa, som fått kostnaderna för sitt boende höjda, utan det är hyresgästerna som har fått det. Det är där de stora problemen ligger. En annan fråga har lyfts här som i och för sig inte har med betänkandet att göra. Jag avser då det faktum att vi för tillfället har en frysning. Vår ambition är självfallet att denna frysning inte kan släppas direkt. Det är precis som Lisbeth Staaf-Igelström har sagt, att detta innebär att man på något sätt måste ha andra lösningar. Hur de lösningarna ska se ut får vi ta en diskussion om när man lägger fast budgeten. Jag vill kommentera en sak när man talar om förmögenhetskatt och fastighetsskatt. Den vårproposition som nu läggs fram faktiskt handlar om utgiftstak och egentligen inte om skatter över huvud taget. Alla här i kammaren som ställer krav på att det ska finnas med någonting i vårpropositionen får faktiskt vänta till den tidpunkt då det är dags att ta upp inkomstsidan, och det är inte nu, utan nu är det utgiftstaken som gäller. Sedan över till förmögenhetsbeskattningen. Jag blir lite förvånad när Rolf Kenneryd går upp och risar Stefan Persson-skatten, dvs. att de som är huvudägarna och har minst 25 % av aktieinnehavet är skattebefriade förmögenhetsmässigt. Det är riktigt, men det var Socialdemokraterna och Centern som drev igenom den regeln. Jag tror att samtliga andra partier var mot den och hade en annan uppfattning. Det känns lite märkligt när Rolf Kenneryd nu står här, när ni är i klar opposition, och har en annan uppfattning. Men det är som Bob Dylan skrev en gång i tiden: The Times, They Are A-Changin'. Det är på det sättet. Jag tar ytterligare en rad för Centerpartiet, nämligen: Then you better start swimmin' or you'll sink like a stone. Det är vad Centerpartiet har gjort. Då är det väldigt bra att ändra på politiken för att möjligen komma över vattenytan igen. Så till frågan om sambeskattningen. Sambeskattningen av förmögenheten är ett problem. Men jag tror att även när det gäller slopandet av sambeskattningen får de borgerliga ge sig till tåls till hösten. Jag kan redan nu flagga för att vårt agerande då kanske inte kommer att vara på samma sätt som det har varit nu. Då kanske det eventuellt kan bli en gemensam reservation eller att man ändrar på förutsättningarna lite grann. Slopandet av sambeskattningen är en väg. Den andra vägen är att införa två grundbelopp på 900 000 kr för sådana som samtaxeras. Antingen är man gift eller sambo med gemensamma barn - de samtaxeras ju också. Slopas samtaxeringen generellt uppkommer det problemet att man kan fördela förmögenheten på barnen också, vilket gör att man kan undgå förmögenhetsbeskattningen på det sättet. Om man låter reglerna vara kvar som de är, men de som samtaxeras får 900 000 kr var i grundavdrag, då löser man den problematiken. Det är en sak som jag tycker att vi kan ta upp till diskussion. Jag hoppas att detta kan ske så att vi har det klart till hösten. I höstens budget ska vi kunna avfärda denna fråga från den politiska dagordningen. I övrigt är jag naturligtvis oerhört tacksam för att utskottet har tillstyrkt en motion från Vänsterpartiet som innebär att en orimlig konsekvens i uppskovsreglerna när det gäller reavinst försvinner. Det är väldigt bra att man kan se att även en vänsterpartimotion kan tillstyrkas, och enhälligt dessutom. Det var en helt orimlig situation. Om man hade en tomt och på den uppförde ett hus fick man inte uppskov med det, trots att kostnaden är exakt densamma som när man köper en ersättningsbostad. Här är begreppen fastighet och bostad problemet. Men det hoppas jag att man nu ska kunna bli av med. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i det föreliggande betänkandet.

Fru talman! Per Rosengren säger att det fungerar bra i 90 % av Sverige med fastighetsskatten. Men jag undrar om Per Rosengren egentligen vet hur alla människor har det i dessa 90 % av landet. Ränteavdragen - visst har vi ränteavdrag, och det är vi fullt medvetna om, men värdet av dessa ränteavdrag har minskat efter 1995. Vår poäng är inte att fastighetsskatten är bra för i första hand intäkter och att den ska vara rättvis, utan principen är att det är en skatt på noll kronor i inkomst. Det är vår principiella poäng - plus att det är dubbelbeskattning i och med att vi har en förmögenhetsbeskattning av sådana som äger ett hus. Det är den principen som jag skulle vilja att Per Rosengren kommenterade. Hur kan han tycka att det är riktigt att man tar ut skatt på noll kronor i inkomst? Att han vill beskatta höginkomsttagare har jag full förståelse för, men om vi ska titta på något slags rättslig princip bör man väl först ha en inkomst innan vi tar ut skatt.
Fru talman! Det skulle ta för lång tid - jag klarar det inte på två minuter - att diskutera begreppet ickemonetär avkastning när det gäller kapitalbeskattningen. Vi kan ta det utanför sedan. Pethrus Engström. Ert förslag, som innebär borttagande av ränteavdraget och borttagande av fastighetsskatten, skulle innebära för flertalet barnfamiljer osv. att de får höjda bostadskostnader. Det är den direkta effekten av er politik. Dessutom ska ni införa en kommunal avgift som ska ligga på en viss nivå. Med ert budgetförslag tror jag att man ska ta ut 16-17 miljarder och föra på den i den statliga budgeten som ska kompenseras genom finansieringsprincipen när ni ska ta ut motsvarande pengar i den kommunala sektorn. Och så ska ni ta bort ränteavdragen. Vilka monstruösa kostnadsökningar det skulle bli för de allra flesta barnfamiljer och framför allt för dem som har högt belånade fastigheter. Inser ni inte vad ni håller på med? Ni ska alltså genom finansieringsprincipen lyfta över detta till det kommunala i stället. Det innebär att staten då ska ta tillbaka de pengarna från kommunerna, och kommunerna får inte ta in de pengarna på fastighetsbestånden. Det innebär i sin tur, i samband med att ni tar bort ränteavdragen, att folk kommer att fly sina hus som skållade råttor. De har inte råd att bo kvar. Det är på sättet, det kan inte förnekas. Det blir den direkta effekten. De med högt belånade fastigheter måste, även med borttagande av ränteavdraget, ändå betala 16-17 miljarder i kommunala avgifter. Förklara för mig hur det ska innebära lägre kostnader för boendet! Det innebär lägre kostnader för dem som sitter med obelånade hus. Resten kommer att drabbas oerhört.
Fru talman! Om Per Rosengren studerar vårt förslag ser han att vi får en bättre situation. Det är faktiskt så att folk flyr redan i dag från husen med det system som Per Rosengren stöder. Han har fortfarande inte svarat på hur man kan ta ut skatt på noll kronor i inkomst.
Fru talman! Detta är ett led i kapitalbeskattningen. Det är helt ointressant för hur ni ska göra, för ni ska ju ersätta detta och plocka in det genom kommunala avgifter. Ni ska ta in 16-17 miljarder, även ni, och det ska finansieras. Samtidigt ska ni ta bort ränteavdragen. Då säger Desirée Pethrus Engström att folk flyr redan i dag. Jag har inte sett den flykten. Det är en vandringssägen. Det är inte på det sättet att folk flyr. Dessutom finns det ett förslag till begränsningsregel som är lagt fram i delbetänkandet som ni inte stöder men som skulle lösa detta för samtliga fattiga människor i hela landet som har höga taxeringsvärden - folk som bor i Danderyd, Lidingö och ute i de kustnära trakterna, skärgårdarna. De skulle faktiskt få en kraftigt sänkt fastighetsskatt genom det. Men det bryr ni er om att stödja. Ni har andra visioner. Ni ska höja bostadskostnader till monstruösa nivåer genom att ta bort ränteavdraget, genom att kommunalisera avgiften i stället. Det är precis det ni föreslår. Gå hem och analysera era kalkyler så ska ni få se vad det är ni håller på med!
Fru talman! När det gäller sambeskattning av förmögenhet har Per Rosengren vid flera tillfällen haft möjlighet att medverka till att denna kommer bort. Jag kommer särskilt ihåg hur det var för ett år sedan i skatteutskottet. Då fick man höra från Per Rosengren: Om ni hade haft en särskild hemställanspunkt som gällde bara sambeskattning och inte bakat ihop det med hela förmögenhetsbeskattningen, då hade vi vänsterpartister minsann stött er. Vi lyssnade ju på vad Rosengren sade. Denna gång serverar vi en hemställanspunkt som enbart tar sikte på slopad sambeskattning. Vi lät t.o.m. Rosengren och hans parti före jul få möjlighet att i en alldeles speciell ordning bara behandla ett eventuellt slopande av sambeskattningen. Men vad gör då Rosengren? Jo, han lägger i backen och tänker: Jag vill vara kvar vid köttgrytorna hos Arne Kjörnsberg och Bosse Ringholm i Finansdepartementet, och därför backar jag. Så har det också blivit. Vi kommer senare i dag att votera om slopad sambeskattning, och då kommer Rosengren uppenbarligen att stödja regeringsunderlaget, i motsats till vad han och hans parti under lång tid har sagt offentligt. Rosengren var tidigare inne på detta med vilseledande information. Jag tycker att det här är ett väldigt tydligt exempel på vilseledande information. Man talar om att man har en uppfattning, och när man sedan har chans att ge ett tillkännagivande till regeringen som går ut på slopad sambeskattning, då backar man ur. Sedan försöker man ändå att plocka hem poänger genom att säga: Nästa gång, i vart fall till hösten, då kanske vi är med på den ena eller andra lösningen. Rosengrens exemplifierande av olika lösningar visar att den enda smarta lösningen vore att slopa förmögenhetsskatten helt och hållet. Då uppstår inte de problem som kan uppstå i samband med olika kombinationer av giftermål, sambor, barn, inte barn, boende här och där. Den långsiktigt kloka lösningen är ju att slopa förmögenhetsskatten helt och hållet. Men hur kommer Per Rosengren att rösta senare i dag, när vi tar ställning till detta? Kommer Rosengren att stödja regeringsunderlaget och gå ifrån det som han tidigare har sagt eller kommer han att stödja det borgerliga förslaget om slopad sambeskattning?
Fru talman! Jag tror att jag avslutade mitt huvudanförande med att yrka bifall till hemställan i det föreliggande betänkandet. Det innebär naturligtvis att jag stöder förslagen i betänkandet, det är väl ganska klart. Det är roligt att moderaterna lyssnar på vad vi säger, det skulle ni kanske göra lite oftare. Men det handlar också om ett utskottsinitiativ. Det finns faktiskt motioner som behandlar den här frågan, och det är de motioner som jag hänvisade till som vi nu behandlar. Där har vi inte handlat fel, antar jag. I detta läger ser vi inte någon möjlighet att hoppa på vagnen, och det finns förklaringar till det. Vi sitter i en ansvarsställning som innebär att vi måste vara med och sy ihop en budget. Vi måste enas med två andra partier. Det innebär vissa begränsningar när det gäller att föra den egna politiken. Jag är alltså inte med på ett tillkännagivande, men det som jag säger här nu i talarstolen kan Carl Fredrik Graf uppfatta som ett tillkännagivande. När frågan dyker upp i höst kommer vårt agerande kanske inte att vara exakt likadant som det har varit i samband med den fråga som behandlas nu. Jag hoppas att Carl Fredrik Graf är nöjd med det svaret.
Fru talman! När det gäller de små stegen är de ibland väldigt pyttesmå. Jag tror att det har funnits en förväntan ute bland människor också på Vänsterpartiet, eftersom man tidigare har uttalat sig för en slopad sambeskattning. Samma sak var det när man gick ut i valrörelsen och sade: Slopa inkomstsamordningen av änkepensionen. När det kom till kritan visade det sig att man inte hade möjlighet att hänga med de borgerliga partierna, inte heller på den punkten. Men den här gången, Per Rosengren, ska jag lägga det som har sagts i kammaren på minnet. Jag ska t.o.m. spara snabbprotokollet så att jag kan ha med det till utskottet. Den här frågan kommer att återkomma, det kan jag försäkra, och under den allmänna motionstiden i höst kommer det moderata motioner om slopad sambeskattning och slopad förmögenhetsskatt. Problemet, Per Rosengren, är väl bara att om vi ska vänta på att dessa motioner behandlas på motsvarande sätt som i år, då kommer de upp någon gång i mars-april. Så vi får väl inrikta oss på skarpa lagförslag i samband med budgetpropositionen. Redan då kommer Per Rosengren att tvingas att ta ställning, och det hade kanske varit välgörande. Min uppmaning är: Läs våra förslag noga - vi brukar titta på era - och häng med denna gång och lev upp till retoriken också när vi kommer till beslut i kammaren. Då kanske det hela kan bli lite mer intressant för människor.
Fru talman! Nu är nog inte detta med slopad sambeskattning i samband med förmögenhet den allra viktigaste frågan för folk i allmänhet. Däremot är det en principiellt viktig fråga. Samlevnadsformen ska inte avgöra hur mycket man ska betala i förmögenhetsskatt, det är det grundläggande. Men jag tror inte - till skillnad från Carl Fredrik Graf - att detta är den mest omdebatterade frågan ute i samhället bland folk i allmänhet. Men, som sagt, det är absurt att det ska få konsekvenser för hur mycket jag ska betala i förmögenhetsskatt om jag väljer att vara sambo eller om jag väljer att vara gift. Men man kan lösa detta på flera olika sätt. Om man är sambo och har gemensamma barn samtaxeras man, så där finns inte det problemet. Men om det hänger på om man är sambo eller gift är detta ett problem, och det är en sak som vi naturligtvis måste rätta till. Där är vi överens.
Fru talman! Nej, Per Rosengren, jag risar inte Stefan Perssons skattebefrielse i förmögenhetsskattehänseende. Den är ett uttryck för att i företag arbetande kapital ska vara förmögenhetsobeskattat. Det har jag kämpat för och försvarat sedan 70-talet, och det gör jag alltjämt. Om Per Rosengren inte hade drabbats av - förhoppningsvis - tillfällig blackout och verkligen lyssnat på vad jag sade skulle han ha upptäckt att det jag risade var förekomsten av ett system som beskattar förhållandevis små förmögenheter medan stora förmögenheter förblir obeskattade. För den händelse Per Rosengren inte heller hörde det vill jag upprepa att dessa förmögenheter är ett resultat som har uppkommit genom idogt arbete eller träget sparande. Borde det inte vara så, Per Rosengren, att just idogt arbete och träget sparande borde premieras och inte motverkas i skattesystemet? Sedan vill jag avslutningsvis också notera Per Rosengrens löfte om ett förslag om slopad sambeskattning i höstens budgetproposition. Till hösten får vi se vad slika löften från Per Rosengren kan vara värda. Jag noterar detta för hågkomst även efter hösten.
Fru talman! Menar Rolf Kenneryd att Hennes & Mauritz arbetande kapital minskade med 30 miljarder för en och en halv vecka sedan? Det är ju precis det som Rolf Kenneryd står här och säger. Pengar som ökar respektive minskar i värde på börsen, inte är det fråga om arbetande kapital. Det är de pengar som företaget har som är det arbetande kapitalet. När man lyssnar på Rolf Kenneryd får man den uppfattningen att det arbetande kapitalet i bolaget Hennes & Mauritz minskade med 30 miljarder. Så är det naturligtvis inte, och det vet ju Rolf Kenneryd. Rolf Kenneryd var säkert en av de arkitekterna till detta fullkomligt absurda system. Han säger att det är upprörande att små förmögenheter beskattas medan stora inte gör det. Det är precis det som ni har varit med och skapat. Stefan Perssons förmögenhet grundar sig ju inte på arbete. Inte var han lat de dagarna som värdet rasade med 30 miljarder, och inte arbetar han särskilt mycket mera när värdet sedan går upp 5 Jag tycker att Rolf Kenneryd borde hålla sig till verkligheten, även om man kan fråga sig om händelserna på börsen är verkliga eller fiktiva. Men inte är det fråga om arbetande kapital, det vill jag med viss bestämdhet hävda.
Fru talman! Jag märker att blackouten ännu inte har släppt. Resonemanget belägger detta fenomen mycket tydligt. Vad det rör sig om i Stefan Perssons fall är hans eget och familjens kapital i Hennes & Mauritz. Med ett traditionellt betraktelsesätt är det att betrakta som i företaget arbetande kapital, oavsett om värdet av detta går upp eller ned på börsen, och så ska det förbli. Däremot ska relativt små förmögenheter slippa förmögenhetsbeskattas. Detta kommer att ske, och det vet Per Rosengren, inom ett antal år även med en socialistisk regim, därför att verkligheten tränger sig på. Det som gör Per Rosengren så frustrerad när det här kommer på tal är väl att hans argument inte håller för den verklighet som tränger sig på.
Fru talman! Jag är fullkomligt medveten om att verkligheten tränger sig på och att vi inom ett antal år kommer att behöva se över kapitalbeskattningen för att inte förlora skattebas i landet. Detta är Vänsterpartiet väldigt medvetet om. Men man kan inte rusa i förväg. Jag måste också kommentera Rolf Kenneryds definition av arbetande kapital. Den definitionen är han nog tämligen ensam om. Jag har då aldrig hört någon seriös ekonom säga: Hela värdet på mitt aktieinnehav är att betrakta som arbetande kapital. Jag skulle nog vilja att Rolf Kenneryd i en debatt lite längre fram skulle hitta någon som stöder Kenneryds definition av arbetande kapital. Det lär nog inte bli så lätt. Som jag sade nyss: Inte var Stefan Persson lat de dagar då det brakade ned med 30 miljarder och inte heller extra flitig när det gick upp med ca 5 miljarder. Det är ju detta som visar att det arbetande kapitalet är det som finns i bolaget. Därför tycker jag också att det är väldigt viktigt att man ser över reglerna, att man just definierar det arbetande kapitalet och säger att det ska vara befriat från förmögenhetsskatt. Nu är det ju så att också OTC-aktier är befriade på det här sättet, och OTC-aktier handlas det ju med i dag som vilka andra aktier som helst. Det är en väldigt konstig inkonsekvens. Den kan ju vara en placeringsaktie precis som vilken A-listenoterad aktie som helst. Där har vi också en ganska stor inkonsekvens i förmögenhetsbeskattningen. Detta bör vi också se över när vi tar oss an förmögenhetsbeskattningen, som jag hoppas att vi ska orka göra inom ett eller två år.
Fru talman! Per Rosengren talar om att vi inte ska rusa i förväg när vi nu försöker göra en nykter omvärldsanalys av vart skattebaserna tar vägen. Ja, rusa i förväg - jag menar att det finns 400 miljarder svenska kronor som har rusat i förväg, och det kanske tilltar. Därför är det väl ganska angeläget att vi gör något åt förmögenhetsbeskattningen, men åtminstone åt sambeskattningen som även Rosengren nu mer eller mindre har utställt ett löfte om, ganska fort. Vi vet alltså hur läget är, vi kan besluta väldigt fort och det är väldigt angeläget. Vad det sedan gäller fastighetsskatten är det glädjande att få lite beröm från oväntat håll. Dock måste jag ställa en fråga om förslaget till begränsningsregel. Det måste väl rimligen innebära vissa marginaleffekter som får vissa problem när det gäller att det ska löna sig för fattigt folk att arbeta. Det är ju inte bara så att fattigt folk ska bo. Det ska ju löna sig att arbeta även för fattigt folk eller för människor med ganska hyggliga inkomster men av vilka alla inte jobbar heltid och även för barnfamiljer. Därför tycker jag att det finns tveksamheter med denna begränsningsregel. Per Rosengrens eget parti diskuterar ju saker som maxtaxa just för att förhindra marginaleffekter.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det skapas vissa marginella effekter. Men de är inte av den arten att de skulle avskräcka från att genomföra en sådan lösning. Det handlar alltså om ytterst marginella marginaleffekter. Marginaleffekterna skulle t.ex. inträffa vid en gemensam hushållsinkomstgräns på 500 000 av vilket 6 % är 30 000. Det är inte så många människor som har en fastighetsskatt på 30 000 och som samtidigt har sådana inkomster, så det kan vi nog ta lugnt. Det som är svagheten med begränsningsmodellen är att själva hushållsinkomstbegreppet är lite trassligt att arbeta med. Det används i och för sig i bostadsbidragsberäkningarna. Vi har alltså begreppet klart och definierat. Men att lägga in det i skattesammanhang är lite krångligt, och det är vi medvetna om. Men ska man lösa problemet så måste det ske på individnivå. Det finns ingen annan möjlighet. Det som är så beklagligt är att Folkpartiet inte stödde begränsningsregeln. Om förslaget skulle återkomma hoppas jag att Folkpartiet kan fundera på detta, för det är ett sätt att lösa problemen för de fattiga människor som råkar bo i områden där priserna har gått upp, inte bara på grund av att det är ett fritidshusområde utan på grund av att det är ett överhettat område som sådant. När nu massor av regeringar, åtminstone tre fyra stycken regeringar av olika färg, har försökt att lösa denna fråga och man nu har kommit på något som faktiskt löser problemet, säger man av någon lustig anledning nej till detta. Möjligen gör man det på grund av att man förespråkar ett helt annat system, men det gäller ju att arbeta här och nu för att lösa problemen för de människor som faktiskt har problemen här och nu och inte måla upp någon vision på något sätt. Vi har faktiskt som politiker ansvar för den verklighet som finns och för att lösa de problem som denna verklighet har skapat.
Fru talman! Ja, men man kan ju inte ägna sig åt att hela tiden lösa gamla problem och skapa nya. Hela tanken bakom Folkpartiets ekonomiska politik är ju att det i alla situationer ska löna sig att arbeta, och det återkommer vi till även när det gäller beskattning av fastigheter. Det är helt orimligt att det ska få marginaleffekten att fastighetsskatten ökar för att man börjar tjäna mer. Det är ju en destruktiv drivkraft för en god ekonomi. Jag ska ge Per Rosengren en chans att återkomma till detta. Per Rosengren undrade om Stefan Persson var lat. Frågan är om Per Rosengren är så särskilt rask i benen. Vi har ju talat om detta med förmögenhetsskatt och sambeskattning väldigt länge. Går det inte att snabba på lite och visa att Per Rosengren är rask? Vi kan gärna ta samtalet här under eftermiddagen för att faktiskt rösta sedan. Det kan ju gå fort.

Fru talman! Den enda vägen att gå är att sänka den totala kostnaden. Om vi ska ta steget 0,2 % nu eller sedan är egalt. Poängen är att kostnaden måste tryckas ned. Det stora problemet i dag för människor med fastigheter är att skatteuttaget har blivit för högt.

Fru talman! Jag förstår inte varför man inte är beredd att lösa problemet nu. Att sänka skattetrycket om fyra fem år generellt hjälper inte människor med låga inkomster och jättehöga taxeringsvärden. Det är problemet. Även borgerliga regeringar har tidigare försökt att lösa detta problem men har inte lyckats. Det har också blivit större i takt med överhettningen i de här områdena. Sänker man fastighetsskatten får det omedelbart kapitaliseringseffekter som innebär att priserna går upp i motsvarande mån. Med hundraprocentiga kapitaliseringseffekter blir bostadskostnaden exakt densamma. Nu är det inte säkert att det alltid blir hundraprocentiga kapitaliseringseffekter, utan de kan bli lite mindre, och då blir bostadskostnaden lite mindre. Den intressanta frågan är: Varför är ni inte med om att lösa problemet för de här människorna i dag, här och nu? Ta ert förnuft till fånga i Fastighetsbeskattningskommittén och lös problematiken för de här människorna! Sitt inte som åskådare vid sidan om och önska er en annan verklighet!

Fru talman! Efter den här uppfriskande debatten ska vi nu övergå till skatteutskottets betänkande nr 18, som behandlar allmänna motioner om taxering och skattebetalning. När man tittar på förteckningen över de reservationer som Moderata samlingspartiet står bakom finner man att de kan grupperas i två områden. Det ena är förenklingar för mindre företag. Det gäller sådant som utfärdande av F-skattesedel, förenklingar när det gäller start av företag, förenklad bokföring och förenklad deklaration. Sedan har vi en grupp av reservationer som kan sättas under rubriken "På medborgarnas sida". Det gäller skattemyndigheternas kontrollverksamhet, revisionsregler och skattetillägg, dröjsmålsränta i skattemål och uppgifter om den totala skattenivån, inklusive arbetsgivaravgift, som enligt vårt förslag ska lämnas på lönebesked från statliga arbetsgivare. Moderaternas uppfattning i samtliga de här frågorna torde vara känd för kammarens ledamöter efter debatter under flera år, så jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.